Fru talman! Thomas av Aquino, som levde på 1200-talet, hade synpunkter på kvinnans roll - inte bara i familjen, utan också på arbetsmarknaden. Han sade: Kvinnan skapades till hjälp åt mannen, inte med något annat arbete - då är han bättre hjälpt av en annan man - utan för att hjälpa honom med fortplantningen. Kvinnan är underordnad mannen för hennes eget bästa. Mannen har nämligen bättre förståndsgåvor. Thomas av Aquino sade att kvinnan hjälper mannen med fortplantningen, vilket kanske i dag, med all den kunskap vi har, är ett kraftigt understatement. Kvinnan blir gravid och bär resultatet av fortplantningen i nio månader, föder fram barnet, ammar det och vårdar det - och det kallas för att hon hjälper mannen! Kvinnan var så att säga en transportsträcka för mannen i arbetet med att upprätthålla nativiteten. Thomas av Aquino förutspådde också den tudelade arbetsmarknaden. Kvinnor är underordnade männen för sitt eget bästa, och vi är skapta för att hjälpa männen med vårt arbete. På Thomas av Aquinos tid innebar familjepolitiken att det var kvinnorna som stod för allt det som hade med barnen att göra. Vi skötte mannen, barnen och hushållet. Vissa av riksdagens partier anser att detta är en bra ordning och föreslår därför reformer som gynnar denna typ av familjepolitik. Vänsterpartiet anser att varje människa, kvinna som man, ska betraktas som en enskild individ i ekonomiskt hänseende. Andra partier anser att det är kvinnans uppgift i livet att sköta allt det som är förknippat med man, barn och hushåll. Det är visserligen inte självklart för dem att det är kvinnan i familjen som ska utföra arbetet. Dessa partier anser att ett alternativ är att andra kvinnor än de som tillhör familjen kan utföra familjens hushållsarbete, och detta ska dessutom vara skattesubventionerat. Vänsterpartiet anser att våra skattemedel ska tillföras de sektorer som vårdar sjuka och äldre. De ska inte gå till vård av frisk man. Thomas av Aquinos syn på fortplantningen som en del av familjepolitiken är aktuell även nu. Visserligen hjälper vi inte i direkt mening mannen med fortplantningen, men väl samhället. Barnafödandet, dvs. nativiteten, är en förutsättning för samhällets fortlevnad. Om det inte finns några barn blir det inga pensioner, ingen äldreomsorg, ingen tillväxt och inga förvärvsarbetande. Till skillnad från på 1200-talet, har kvinnan i dag ett val om hon vill hjälpa samhället med barnafödandet eller inte. Om kvinnan upplever att den värld hon ska föda sitt barn in i är otrygg och förhållandena osäkra, väljer hon att avstå från att föda barn. De senaste åren har inneburit stora nedskärningar i den generella välfärden som lett till att den sociala servicen försämrats. Många kvinnor som tidigare förvärvsarbetat inom den offentliga sektorn har blivit arbetslösa. Kvinnor som är beroende av förskola och äldreomsorg har tvingats ta ett allt större ansvar själva. Samtidigt har ekonomin för barnfamiljerna försämrats genom nedskärningar i socialförsäkringssystemen och barnbidragen. Otryggheten i anställningen har ökat, framför allt för unga LO-kvinnor. Kvinnorna är i stor utsträckning hänvisade till visstidsanställningar, vikariat och praktikarbeten. Kvinnorna har svarat på denna otrygghet med att inte skaffa barn. Nativiteten är på den lägsta nivån sedan 300 år tillbaka. SCB:s analyser visar att det främst är de lågutbildade, de studerande och de yngre kvinnorna som skjuter upp sitt barnafödande. Antalet personer över 65 år kommer att öka med ungefär en halv miljon åren 2000 till 2025. Samtidigt minskar antalet personer i åldrarna under 20 år. Förutom att alltfler lever längre, vilket innebär att allt färre i framtiden ska försörja alltfler, kommer dessa allt färre att bli ännu färre om vi inte gör någonting. Tidigare när vi haft ett ökat behov av arbetskraft har två lösningar valts. Dels har kvinnorna engagerats på arbetsmarknaden, dels har Sverige fört en aktiv politik för arbetskraftsinvandring. I dag finns kvinnorna redan på arbetsmarknaden som arbetskraft, men på grund av bl.a. den förda familjepolitiken producerar kvinnorna inte ny arbetskraft. De två alternativ som återstår är dels att öka invandringen, dels att den förda familjepolitiken ekonomiskt utjämnar skillnaderna mellan barnfamiljer och andra och gör det möjligt att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn. Då är det viktigt att den nya budgetlagen inte förhindrar en nödvändig ökning av nativiteten. Utgiftstaket för utgiftsområde 12 är satt utifrån det nuvarande låga barnafödandet, och nedgången i nativiteten har hittills setts som gynnsam rent budgettekniskt. Om barnafödandet nu stiger, ökar förstås också utgifterna för barnbidragen och föräldraförsäkringen. Då är det viktigt att utgiftstaket inbegriper det. Fru talman! Vänsterpartiet har ingen reservation vad gäller inriktningen på familjepolitiken. Vi tycker att de satsningar som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör för att utjämna de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn är bra. Det är bra att barnbidraget höjs, det är bra att nivån på adoptionsbidraget nu ska utredas och att utskottet delar Vänsterpartiets åsikt att barn inte får bli en klassfråga, det är bra att sex timmars arbetsdag utreds och det är bra att regeringen har för avsikt att tillsätta en utredare som ska se över de ekonomiska familjestöden. Eftersom statsrådet Thalén är här skulle jag också vilja säga att vi tycker att det skulle vara bra om regeringen tar initiativ till att lägga fram en familjepolitisk proposition. Fru talman! En familj kan ha olika skepnader. På Thomas av Aquinos tid var skilsmässor sällsynta eftersom kvinnor inte kunde försörja vare sig själva eller sin avkomma på annat sätt. Kvinnor nödgades därför stanna kvar i olyckliga förhållanden, och det har pågått långt in i vår tid. En av de viktigaste genomförda reformerna för att främja kvinnors ekonomiska oberoende var införandet av bidragsförskottet, numera underhållsstödet. Så länge det finns föräldrar som inte kan eller vill ta sitt betalningsansvar till barnen vid en separation måste staten gå in och ta det ansvaret. När underhållsstödet infördes var det behäftat med en del brister. Inom ramen för samarbetet åtgärdas nu efter hand dessa brister. Det är bra. Vänsterpartiet anser att vid den översyn som nu görs måste umgängesresorna och umgängesavdragen ses över, liksom det inkomstbegrepp som ligger till grund för återbetalningsskyldigheten. Fru talman! Det har länge hävdats att en bra familjepolitik är förutsättningen för kvinnors frigörelse och självständighet. Thomas av Aquino skulle därför förmodligen inte vara så nöjd med dagens familjepolitiska inriktning, som bygger på att även kvinnor är enskilda individer i ekonomiskt hänseende och därför har rätt att själva tjäna in till sin och sina barns försörjning och till en pension. I stort står Vänsterpartiet därför bakom den förda familjepolitiken. Trots det har vi två reservationer som jag givetvis står bakom. För tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 50 under mom. 43. Eftersom jag tror att detta är min sista debatt före juluppehållet vill jag passa på tillfället att tacka talmännen, kammarkansliet och alla anställda för det gångna året och för all den hjälp, service och stöd som vi har fått av er. Jag passar också på att önska god jul och gott nytt år.
Fru talman! Jag instämmer i Ulla Hoffmanns tack för all service. Jag önskar detsamma till dig. Det är intressant att höra historiebeskrivningen från Thomas Aquinos tid och parallellerna med dagens system. Mycket har gjorts, men mycket återstår också att göra. Om jag förstår Ulla Hoffmanns resonemang rätt är det viktigt att kvinnan står på egna ben och blir betraktad som en egen varelse. Vänsterpartiet anser ju att feminismen är deras fråga. Det innebär väl att en kvinna inte ska behöva lita till någon annan, varken en man eller staten. Därför skulle jag gärna vilja höra Ulla Hoffmanns syn på försörjningsbördan. Även ensamma kvinnor lider hårt under den. Tycker Ulla Hoffmann att det är bättre att vara beroende av bidrag än att vara beroende av en man?
Fru talman! Det är riktigt som Cecilia Magnusson säger. Mycket har gjorts, men mycket återstår att göra. Jag har läst motionerna om den familjepolitiska inriktningen, och jag måste säga att en del av dessa motioner faktiskt går tillbaka. På Thomas av Aquinos tid hade man tjänstefolk hemma. De var kanske inte skattesubventionerade, men man hade tjänstefolk hemma som tog hand om arbetet. Kvinnans jobb var att stanna hemma kanske med stöd av vårdnadsbidrag i form av en man. Inte vet jag. Jag tycker att det är jättebra att kvinnor inte är beroende av en enskild man. Men då blir statens ansvar, samhällets ansvar, ännu viktigare. Därför är det också viktigt att staten inte sviktar när det t.ex. gäller underhållsstöd och föräldraförsäkring. Jag tycker att det är viktigt att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet markerar att vi inte vill göra som t.ex. Moderaterna och sänka nivån i föräldraförsäkringen från 80 % till 75 %. Vi vill inte det. Vi tycker att det är viktigt att en kvinna ska kunna försörja sig.
Fru talman! Det är intressant att höra att Ulla Hoffmann tycker att det är bättre att man är beroende av staten än av en man. I moderat politik är det viktigt att man har avgörandet i sin egen hand. Man ska inte behöva vara beroende av vare sig en man eller ett samhälle, om man inte vill. Det finns väldigt mycket att göra på det familjepolitiska området. Jag är tacksam och glad att Ulla Hoffmann och Vänsterpartiet står bakom att kvinnor som föder barn ensamma ska få del av statens stöd. De behöver faktiskt samhällets stöd när de kommer hem från BB. Vi får hoppas på ett bra slut i den här frågan.
Fru talman! Jag vill svara Cecilia Magnusson så här: Bidragsförskottet kom till eftersom det visade sig att staten var bra mycket mer pålitlig än den enskilde mannen. Mannen kunde strunta i att betala för de barn han hade i ett tidigare äktenskap. Han kunde lämna och gå. Därför tog staten ett försörjningsansvar för de här barnen och sade att barnen ska ha samma ekonomiska standard oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Det tycker jag visar att samhället är mer pålitligt än vad den enskilde mannen är. Jag ser alltså ingen nackdel med att vi gör dessa omfördelningar mellan barnfamiljer och familjer utan barn. Tvärtom tycker jag att den förda familjepolitiken är bra eftersom den bidrar till kvinnors frigörelse, och det har den alltid gjort. Sedan finns det områden där jag vill gå några steg längre än vad regeringen vill göra, men var sak har sin tid och sin plats.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 37. Jag vill understryka att jag står bakom alla våra reservationer och att vi i det särskilda yttrandet påpekar sådant som vi motionerat om men som vi på grund av att vårt budgetförslag har fallit inte kan reservera oss för. Familjefrågorna har alltid haft en central plats för Kristdemokraterna. Det gäller både synen på familjens ställning och utformningen av familjestödet. Vi kommer även i fortsättningen att ha en stark betoning på familjepolitiken, eftersom den har så stor betydelse för barnen och för föräldrarna men också för samhället i stort. Det är fler än kristdemokraterna som tycker så. Jag tycker att det är roligt och uppfordrande att citera "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten." I barnkonventionen säger man att konventionsstaterna ser på familjen som den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön särskilt för barnens utveckling och välfärd. Enligt konventionen bör familjen ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället. Barns uppväxtvillkor får effekter på lång sikt. Därför kan kortsiktiga vinster på familjestöd, förskola och skola få förödande konsekvenser. Det tycker vi oss se i dag. Stödet till familjen är förvisso inte bara pengar. Det är också viktigt att familjen får sin betydelse bekräftad och att föräldrar får veta hur viktiga de är för sina barn. Föräldrar vill för det mesta sina barns bästa. Men eftersom föräldrar inte är felfria och det är ett tufft jobb att vara förälder är det viktigt att familjen är öppen och har stöd och gemenskap över generationsgränserna. Samhället bör särskilt uppmärksamma de ensamstående föräldrarnas situation och vid behov erbjuda avlastning, t.ex. genom stödfamiljer, jourhavande dagmamma eller vad annat man kan behöva. Därför instämmer vi också i det yrkande om bifall till reservation 43 som har gjorts. Kristdemokraterna arbetar för att hitta modeller på det familjepolitiska området som underlättar för föräldrar att få mer tid för barnen. Det visar sig vid undersökningar att det vill de flesta ha. Därför vill vi att vårdnadsbidraget återinförs. Det kan användas antingen för att betala privat eller kommunal barnomsorg eller för att någon av föräldrarna ska kunna förlänga tiden hemma när föräldraförsäkringen upphört. I vårt nya och förbättrade förslag är vårdnadsbidraget 10 % av prisbasbeloppet. Det ska utges för barn mellan ett och tre år och vara skattepliktigt. Under det året ska föräldrarna ha rätt till tjänstledighet. I förslaget är också alla styrkta barnomsorgskostnader avdragsgilla upp till vårdnadsbidragets nivå för alla barn i de åldrar som omfattas av vårdnadsbidraget. Nytt är också att vi från år 2002 även vill bereda möjlighet för föräldrar att tills barnet börjar skolan använda ytterligare tolv månaders vårdnadsbidrag enligt eget önskemål: ett år längre föräldraledighet eller nedsättning av arbetstiden. För att få en bättre fördelningspolitisk profil på familjestödet än regeringens har vi valt att höja barnbidraget från år 2001 men då också kraftigt förbättra bostadsbidraget, vilket gynnar familjer med små inkomster. När det gäller föräldraförsäkring vill jag kommentera att utskottet konstaterar att ersättningsnivån inte bör understiga 80 %. Men eftersom det finns ett tak vid en inkomst på 7,5 prisbasbelopp är det många föräldrar som får långt mindre än 80 % av sin inkomst. Jag ska inte förlänga den debatt som har förts i flera omgångar här tidigare, men man kan konstatera att så länge män i princip har högre lön än kvinnor stimulerar det inte män att ta ut föräldraledighet. Sedan 70-talet ligger garantinivån i föräldraförsäkringen på 60 kr per dag. Vi anser att det är hög tid att höja den. Vårt förslag är 120 kr. Det kan tyckas som en detalj, men de kontaktdagar som föräldrar tidigare hade är väldigt viktiga. Vi tycker att de bör återinföras. Någon sade här tidigare att barn inte ska vara en klassfråga. Det har faktiskt adoptioner blivit. En adoption kostar i dag i snitt 90 000 kr. Det bidrag man får är på 24 000 kr. Vi tycker att det bör höjas. Detta har jag hört många tala om från olika partier, och jag tycker att vi snart borde komma till skott. Det skulle vi väl kunna enas om, även om vi inte kan enas om de stora frågorna. Fru talman! Vi har föreslagit ett grundavdrag i underhållsstödet på 48 000 kr. Riksdagens majoritet har fastlagt en tredubbling till 72 000 kr. I gengäld vill vi ha en lägre procentsats än regeringen beträffande underhållsskyldighet per barn. Den höjning som nu har beslutats slår mycket hårt mot en underhållsskyldig förälder med medelinkomst och mer än ett barn. Försäkringskassorna har faktiskt varnat för de konsekvenser det här kommer att få. Vi tycker också att det är rimligt att boförälderns inkomst prövas innan stöd utbetalas. Vi har i motioner påpekat att handläggningstiderna är på tok för långa. Det kan leda till att föräldern blir återbetalningsskyldig för bostadsbidrag eller studiemedel som tagits emot i god tro. En biståndsarbetare i utlandstjänst, anställd av en ideell organisation, får däremot inget vårdbidrag. I betänkandet står att vårdbidrag inte räknas som familjestöd. Det borde det naturligtvis göra. Vi har fått avslag på vårt yrkande. Men den nya socialtjänstlagen träder inte i kraft förrän år 2001, och jag hoppas att vi till dess har kunnat ändra på detta. Sedan önskar jag fru talmannen, riksdagen och tjänstemännen en god jul och ett gott nytt år.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 38 och 51. Fru talman! Det föds få barn. Nativiteten ligger på en historiskt låg nivå. En orsak är säkert osäkerhet om framtiden - osäkerhet kring arbetet, ekonomisk otrygghet, avvaktan på att tiderna ska bli bättre osv. En annan orsak till den låga nativiteten i vårt land är sannolikt att unga kvinnor numera väntar med att bilda familj tills de försäkrat sig om en utbildning och ett arbete. Barn ska självfallet födas av kärlek, inte på grund av ekonomiska ersättningar. Men de ekonomiska villkoren påverkar barnafödandet. Därför ska de ekonomiska förutsättningarna vara goda så att föräldrar har en bra ekonomisk trygghet. Centerpartiet har motsvarande höjningar som regeringen av bl.a. barnbidraget i vårt budgetalternativ. Däremot har vi en betydligt högre ambition vad avser garantinivån i föräldrapenningen. Detta ska jag senare återkomma till. Familjepolitiken måste underlätta för föräldrar att axla föräldrarollen, allt för att den uppväxande generationen ska bli en trygg och självsäker generation. Särskilt stöd måste alltid ges till barn i utsatta situationer. Centerpartiets utgångspunkt är att familjepolitiken måste utgå från att ge bästa möjliga förutsättningar för en bra uppväxt för alla barn. Det är föräldrarna som har huvudansvar för barnens uppväxt. Statens och kommunernas ansvar ska vara stödjande. Den socialdemokratiska familjepolitiken har, enligt min mening, utgått och utgår från att föräldrarna inte riktigt klarar att ta ansvar för barnens uppväxt och uppfostran och att omsorgen om barnen ska utgå från en och samma mall. Den aviserade maxtaxan är ett av de senare exemplen på detta. Ca 8 miljarder kronor, enligt Svenska kommunförbundets beräkningar, ska gå till den omsorgsform som socialdemokraterna anser vara den rätta omsorgsformen. Vi anser att detta är djupt orättvist. Det gynnar ensidigt en omsorgsform. Det är en bakvänd fördelningspolitik, eftersom den så klart gynnar höginkomsttagare, åtminstone i kommuner med inkomstrelaterade taxor. En modern familjepolitik ser alla barnen, är flexibel, anpassad till det moderna arbetslivet och tar hänsyn till familjernas behov och önskemål. Likaväl som det ska finnas barnomsorg, ska småbarnsföräldrar ges ökade möjligheter att hitta sina lösningar, att arbeta heltid, att arbeta deltid eller kanske stanna hemma med barnen några av de första åren. Föräldrarna måste enligt vår uppfattning ges en reell möjlighet att välja. Föräldrarna är barnens bästa experter. Maxtaxa på dagis är en orättvis reform. Den är omodern innan den är införd. Fru talman! Centerpartiet vill förnya familjestödet och anpassa det till 2000-talets krav. För Centerpartiet är familjepolitiken bra när den ger stöd i föräldraskapet, men inte övertar ansvaret för uppfostran och utveckling. En bra familjepolitik utgår från familjers olika förhållanden och styr inte in alla i samma mall. En bra familjepolitik bygger på valfrihet, flexibilitet och rättvisa. En bra familjepolitik främjar mångfalden och att alla barnfamiljer ska ha en reell möjlighet att välja omsorgsform. Centerpartiet vill i stället för maxtaxan komplettera familjestödet med ett barnkonto, som familjen kan disponera under barnets förskoleår. Föräldrarna kan använda pengarna för att minska sin arbetstid, delta i förskolans aktiviteter, köpa barnomsorg eller använda dem för konsumtion. Centerpartiets förslag ger familjen, oberoende av hur den ser ut, större möjligheter att skapa en trygghet. Om en förälder får större möjlighet att välja barnomsorgsform och styra över sin egen tid blir också, enligt vår uppfattning, barnen tryggare. Fru talman! Om Centerpartiets budgetförslag vunnit gehör hade ytterligare 260 miljoner kronor tillförts utgiftsområde 12 år 2000. Som framgår av Centerpartiets särskilda yttrande vill vi för dessa miljoner rejält höja garantinivån i föräldrapenningen, från nuvarande 60 kr per dag till, i ett första steg, 150 Garantinivån har legat still i närmare tio års tid. Centerpartiets föreslagna höjning är rimlig och borde genomföras från kommande årsskifte. Vårt förslag skulle ha gett en något högre standard för föräldrar som inte haft möjlighet att försäkra sig för en inkomstbaserad föräldrapenning. En höjning får även den positiva effekten att behovsprövade bidrag minskar. En förbättring av ekonomin för de med ekonomiskt smala marginaler, en bättre grundtrygghet, som Centerpartiets prioritering innebär, känns angelägen. Jag vill fråga socialförsäkringsministern i första hand: Varför vill ni inte hänga med på Centerpartiets krav på att prioritera förbättringar för just de grupper som har 60 kr om dagen? Enligt Socialstyrelsens rapport, som kom i dag, är de en av de grupper som långvarigt är socialbidragstagare. Det är grupper som sannolikt inte tycker att det är särskilt roligt att se att man får 60 kr om dagen när grannen får 600 kr om dagen. Jag tycker att det är en rättvisereform att satsa på trygghet för dem med de ekonomiskt smalaste marginalerna. Vänsterpartiets företrädare pratar om att det är bra att man utjämnar de ekonomiska villkoren. Inte kan det vara de som får 60 kr om dagen som Vänsterpartiets företrädare tänker på när hon säger så. Fru talman! Jag har tillsammans med min centerkollega Rigmor Ahlstedt, numera Stenmark, motionerat om en översyn av adoptionskostnadsbidraget. Redan när bidraget infördes 1989 påtalades det att möjligheterna att adoptera barn inte skulle vara förbehållet de ekonomiskt starka grupperna i samhället. Nu tenderar det ändå att bli så, eftersom adoptionskostnaderna kraftigt stigit. Men samhällets ekonomiska stöd har inte följt med. Om staten har kvar ambitionen att adoptioner inte ska vara en klassfråga och att staten ska ansvara för hälften av kostnaderna borde adoptionskostnadsbidraget fördubblas gentemot nuvarande 24 000 kr. Utskottsmajoriteten instämmer i vår uppfattning resonemangsmässigt och anser det befogat att belysa frågan. Det är bra. Centerpartiet vill dock ha ett tillkännagivande och anser det motiverat. Frågan är så viktig - adoption får aldrig bli en klassfråga. Fru talman! Vi har en mycket viktig uppgift, att ge förutsättningar för en god och stimulerande uppväxt för våra barn. De är vår framtid.

Fru talman! Folkpartiets familjepolitik utgår från en serie värderingar. En handlar om att underlätta för föräldrarna att klara sin uppgift som föräldrar, både vad gäller ekonomi och på annat sätt. Detta medför i sin tur en annan utgångspunkt, nämligen att det är önskvärt att i stor utsträckning utjämna de ekonomiska förhållandena mellan dem som har barn och dem som inte har barn. I praktiken blir det för det stora flertalet mellan de perioder i livet då man har ekonomiskt ansvar för barn och de perioder då man inte har det. Den tredje utgångspunkten är att familjepolitiken bör utformas så att den underlättar jämställdheten mellan män och kvinnor. En fjärde punkt är att försöka få system som ger så stor valfrihet som möjligt. Till den ändan har vi åstadkommit flera konkreta förslag som jag ska återkomma till. En av fördelarna med stora delar av den hittills förda familjepolitiken är att den länge har verkat kunna göra det möjligt för framför allt kvinnor att förena rollen som förälder med yrkesarbete. På senare år har nativiteten i vårt land sjunkit kraftigt, åtminstone så mycket att den är lägre än den någon gång har varit sedan vi införde befolkningsräkningarna 1749. Det finns just nu inga tecken på att den kommer att öka. Samtidigt är den i flera andra länder av vår typ ännu lägre. Vi tror att det finns anledning att bygga vidare på stödet till barnfamiljerna i förhoppningen om att många fler ska finna det möjligt och önskvärt att skaffa barn och att de inte skjuter på det fullt så länge. Den här debatten förs i nästan alla länder av vår typ med tanke på de stora demografiska förändringar som förväntas under de kommande 40-50 åren. En del av familjepolitiken handlar om ett ställningstagande till hur stor del av det ekonomiska stödet som ska vara generell och hur stor del som ska vara selektiv. För vår del är det naturligt att inom det här området, som inom all annan välfärdspolitik för vår del, försöka hitta så generella metoder som möjligt - väl vetande att det sällan går att helt undvika de selektiva. Till den änden har vi föreslagit att man i samband med att vi föreslår höjningar av barnbidragen - något mer än majoriteten både nästa år och året därpå - också passar på att minska barndelen i de behovsprövade bostadsbidragen. På det viset kommer man att minska antalet familjer som berörs av de selektiva bidragen och därmed göra det möjligt för fler att ekonomiskt förbättra sin egen tillvaro på legalt sätt, vilket nästan inte är möjligt om man omfattas av beskattningens marginaleffekter, bostadsbidragens avtrappning och i många fall uppräkningen av de inkomstprövade dagisavgifterna. Inom föräldraförsäkringen avser vi och har lagt fram förslag om att se till att pappa och mammamånaden ges en ersättning som ligger på vad den var förut, nämligen 90 %. Syftet är uppenbart, nämligen att stimulera flera framför allt pappor att utnyttja månaden. Vi har då varit beredda att försämra en annan del av föräldraförsäkringen för att klara finansieringen, nämligen genom att föreslå att de s.k. garantidagarna tas bort. För att öka valfriheten för föräldrarna, och för att ge dem möjligheten att välja den lösning som passar dem själva bäst, föreslår vi ett barnkonto som ska kunna utnyttjas under förskoleåren på mycket fria villkor. Vi föreslår också en förbättring av garantinivån. Vi föreslår förändringar på underhållssidan, som innebär att man betonar att föräldrarna har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för sina barn även efter att en eventuell skilsmässa har ägt rum. Det senare innebär förstås, fru talman, en viss besparing på det kontot. Den sista punkten jag tänkte nämna under området familjepolitiken gäller de internationella adoptionerna. Vi har, i likhet med flera andra partier, konstaterat att kostnaderna har fortsatt att öka medan själva bidraget har legat still. Vi har för vår del i vårt budgetförslag nämnt att man skulle kunna höja till 40 000 kr om året. Jag vet att några andra partier har valt en något högre nivå. En höjning av den omfattning vi har föreslagit skulle kosta ca 16 miljoner kronor per år, vilket kan jämföras med en del andra kostnadsposter inom det utgiftsområde vi nu diskuterar. Därför vill jag, fru talman, yrka bifall till den gemensamma reservationen från några partier, nämligen reservation nr 51, och jag yrkar bifall till Folkpartiets reservation om familjepolitiken nr 39.

Fru talman och ärade åhörare! Vi har i Sverige en bra föräldraförsäkring, åtminstone vad gäller tiden mamma får vara hemma. Den är nog bäst i världen. Men även här finns stora brister. Mest är det inkomstbortfallsprincipen som gör det svårt för många. Börjar man studera direkt efter gymnasiet och dessutom skaffar barn ligger man illa till - ingen föräldrapenning över garantinivå. Liksom inom utgiftsområde 10 har Miljöpartiet motionerat för speciella grupper som råkar illa ut eller behöver extra stöd. Här handlar det om att det ska bli bra för barnen. Trots den väl tilltagna föräldraledigheten motionerar vi om förlängd föräldraförsäkring och utökad pappamånad i motion Sf265. För barnen är det självklart olyckligt när de saknar en pappa som tar aktiv del i deras uppväxt. Det är synnerligen viktigt att barn får tillgång till positiva manliga förebilder. Det är värdefullt för barnet, och det är värdefullt för pappan, som med all sannolikhet uppnår en högre livskvalitet genom ett aktivt faderskap. Det viktigaste för barnen är att ha tillgång till föräldrarnas tid och uppmärksamhet och att bli bekräftade. Kortare arbetsdag är från denna synpunkt en viktig reform. Möjlighet till längre föräldraledighet är en annan. Miljöpartiet strävar efter att båda förändringarna genomförs. Barnomsorgen är ofta den första kontakt med den stora världen utanför familjen som barnet möter. Då är det viktigt för en väl fungerande barnomsorg att barnen har fått stabilitet och trygghet med sig hemifrån. Små barn behöver växa upp i trygga miljöer i lugn och ro med en dygnsrytm som passar deras behov. En utökad kvotering skulle medföra att inte bara mannen fick en bättre kontakt med barnen utan att även kvinnan skulle få en bättre ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren skulle inte, som i dag, kunna utgå från att det är kvinnan som är hemma med barnen och därför diskriminera henne vid anställningar och löneförhandlingar. Med vårt förslag blir det tydligare att även mannen får barn och därmed tar ansvar för deras uppväxt. Däremot är vi inte för maxtaxa, som vi menar inte är bra för barnen. Vi vill att någon av föräldrarna ska ha möjlighet att vara hemma hos sina barn så mycket som möjligt. En annan motion innehåller förslag på att regeringen bör utreda möjligheten att överlåta de tio pappadagarna i samband med förlossning på en släkting eller vän och återkomma med förslag. Jag avstår för närvarande från att yrka bifall till reservation 43, jag avvaktar statsrådet Thaléns anförande. Mitt sista yrkande i min motion på detta område har jag ingen reservation på. Jag uppmärksammade inte att Miljöpartiets motion om Läkare utan gränser hade hamnat inom familjeområdet, och jag missade därför att reservera mig. Därför vill jag nu i kammaren yrka bifall till motion Sf275. Ingen kan i dag ha undgått att uppmärksamma vilken viktig grupp detta är. I och med fredspriset i Nobels anda har många plötsligt stått upp och prisat deras arbete, deras mod, idealitet och hur mycket de behövs. I går var Läkare utan gränser inbjuden till vår riksdag. Vi hörde sedan Ann Lindstrand, läkare nyss hemkommen från Sibirien, och James Orbinski, ordförande i organisationen. Det är en rimlig begäran att denna grupp även ska ta del av samma bestämmelser vad gäller socialförsäkringar som andra grupper. Läkare utan gränser, Médecins Sans Frontières, MSF, är en av världens största organisationer för medicinsk katastrofhjälp. Inom MSF finns fem operationella centrum, i Frankrike, Belgien, Holland, Spanien och Schweiz, varifrån projekt i ett åttiotal länder organiseras. Den svenska sektionen är delansvarig för de operationella aktiviteterna som utgår från Bryssel. Många av de svenska läkarna och sjuksköterskorna arbetar även via de andra operationella sektionerna. Den svenska sektionen skickar i år ut ca 50 personer till världens krishärdar. Det gör organisationen till en av de allra största organisationerna som skickar ut svensk sjukvårdspersonal. MSF i Sverige saknar ekonomiska och legala resurser att anställa volontärer. De svenska läkare som medverkar i MSF arbete har formellt arbetsgivaren i Belgien. Enligt EU:s regler om social trygghet för arbetstagare gäller förordning 1408/71, vilket betyder att de svenska volontärerna är att betrakta som belgiska arbetstagare. Då ska enligt förordningen Den som i en sådan situation kommer hem till Sverige och tvingas vara sjukskriven har således inte, till skillnad från andra volontärer, rätt till sjukpenning från svensk sjukkassa utan är privat försäkrad genom På grund av detta yrkar jag bifall till min motion. Det vore skamligt att denna grupp samtidigt som de åker ut på uppdrag blir utskrivna från den svenska sjukkassan.

Fru talman! Till Cecilia Magnusson får jag säga att det är just precis så. Samhället ger ekonomiskt stöd till alla barnfamiljer för att de ska känna trygghet under den period då deras försörjningsbörda är stor. För år 2000 satsar vi socialdemokrater nära 45 miljarder kronor på olika stöd, bl.a. föräldraförsäkring och barnbidrag. I ett större perspektiv är vår föräldraförsäkring unik. Inget annat land ger så bra ekonomisk ersättning till föräldrar för att de ska kunna vara hemma med sina barn. Det generella barnbidraget, som är lika för alla barn, är sedan ett halvt sekel en hörnsten i den generella välfärden. Det höjs även detta årsskifte med 100 100 kr året därpå. Även flerbarnstillägget höjs. Den höjningen, tillsammans med den höjning av ersättningen i föräldraförsäkringen som gjordes för snart två år sedan, blir ett välbehövligt tillskott i barnfamiljernas hushållskassa. Det går bättre för Sverige i dag än vad det har gjort på flera år. Vi har fortfarande sviter efter de svåra åren, då vi sanerade statens finanser, men det var nödvändigt för att rädda välfärden. Även om systemen har visat sig vara robusta måste vi tillstå att det har blivit maskor i välfärdsnätet. Vi vet allihopa att barnfamiljerna är den grupp som fått märkbara försämringar. Det kan vi nu - och vi ska också göra det - medvetet arbeta med. Vår vision - vårt mål med familjepolitiken - är att barnen får trygghet både socialt och ekonomiskt. Barns villkor - bra barnomsorg, bra skola, bra hälsooch sjukvård och trygga vuxna - är avgörande för framtiden. Därför blir det viktigt att utjämna villkoren mellan familjer med barn och familjer utan barn och också över hela livscykeln. Det ska vara möjligt att förena föräldraskap och förvärvsarbete för både män och kvinnor. I vårt familjepolitiska program som helhet betyder även sådant som hyresbidrag mycket. Vi vet också att fri sjukvård för barn betyder mycket. Det finns fler saker som påverkar familjens ekonomi. Det är naturligtvis också antalet karensdagar, nivåerna i sjuk och föräldraförsäkringen och nivåerna i a-kassan, och även sådant som havandeskapspenning och underhållsstöd. Vi har också en vilja att bygga ut förskolan och införa maxtaxa på dagis. Den debatten tror jag att man förde här i går, för vi voterade om det i dag. Att vi föredrar bidrag framför avdrag är ingen slump, utan det ingår som en strategi i vår helhet. Alla är med och betalar - även den som har låg inkomst - och alla får del av välfärdstjänsterna skola, hälso och sjukvård, barnbidrag osv. Det innebär att den som har hög inkomst betalar mer än vad han eller hon får tillbaka, och den som har låg inkomst får tillbaka mer. Detta gör att inkomstklyftorna efter skatt och transfereringar blir mindre än vad de är före skatt. Detta är alltså för oss ett viktigt fördelningspolitiskt instrument. När det gäller grundtrygghet kontra inkomstrelaterad ersättning kan jag säga att den frågan är aktuell i medierna just nu. Man diskuterar att den som betalar mycket skatt inte anser sig få tillräcklig ersättning utan måste teckna egna försäkringar, alltså betala två gånger. Härav kommer debatten om taken i försäkringssystemen, som handlar om det vi kallar legitimiteten i systemet. Vi har fört den debatten här tidigare i dag. Den som har hög inkomst och betalar mycket skatt ska också få ut mer i den inkomstrelaterade ersättningen. Det som av några uppfattas som orättvisa - att någon som har hög lön dessutom får hög ersättning i föräldraförsäkringen - kan för andra uppfattas som en poäng. Just inkomstbortfallsprincipen i föräldraförsäkringen gör att papporna också har möjlighet att vara hemma och ta ansvar för sina små barn. Avslutningsvis vill jag också nämna några saker som ligger utanför vårt utgiftsområde men som har betydelse för barnfamiljerna. Det är sådant som att arbetslösheten sjunker och att räntorna förblir låga; det senare påverkar bl.a. bostadskostnaderna. Vi har en barnomsorgslag som är nog så viktig i detta stöd. Den stadgar att kommunerna har en skyldighet att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla barnomsorg för barn över ett år för de föräldrar som så önskar. Vi har också ett viktigt stöd som går bl.a. till barnomsorg och till kvaliteten i denna, och det är statsbidraget. Tack vare att vi har fått ordning på ekonomin har vi kunnat öka det kraftigt. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna och motionen.

Fru talman! Det är intressant att höra Mariann Ytterberg tala om systemet och inte om människorna. Visionen var att få trygghet för barnen. Så räknade hon upp t.ex. skola och omsorg. Hon nämnde inte en enda gång familjen utan talade om trygga vuxna. Där går den stora skiljelinjen. Det gäller vår inställning till familjen och dess värde jämfört med den som kommer till uttryck i socialdemokratisk politik. Mariann Ytterberg talar om en massa bidrag som lämnas till barnfamiljerna och säger att Sverige har den högsta ekonomiska ersättningen till barnfamiljer. Inget annat land slår oss där. Ja, men vi har också det högsta skattetrycket. Vi tar ifrån barnfamiljerna deras pengar för att sedan fördela dem som bidrag. Det är faktiskt så att även människor med låga inkomster betalar mer i skatt än vad de får utpytsat i bidrag. Tycker Mariann Ytterberg att detta är rätt? Det är min första fråga. Den andra frågan gäller helheten. Fru talman! Mariann Ytterberg tog upp en massa andra frågor som gäller familjestödet. Tycker Mariann Ytterberg kanske att det är dags att titta över alla de familjestöd som vi har att ta beslut om här i riksdagen och undersöka vad som faktiskt är bra för familjerna och vad som inte är bra och vad man kanske skulle förändra?
Fru talman! När det gäller denna fördelningspolitik - den nordiska modellen - kan jag säga att det finns forskning. Jag tror bl.a. att Bo Rothstein har skrivit om detta i boken Vad bör staten göra?. Det är fördelningspolitiskt ett ganska bra instrument. Jag ser att Cecilia Magnusson skakar på huvudet, men det är så att flera länder i Europa sneglar på den nordiska modellen. Alla betalar, alla får tillbaka. De som har låg inkomst får tillbaka. Då ska vi också se att det inte bara är barnbidraget. Det handlar om barnens skolgång. Det handlar om hälso och sjukvård. Det handlar om hela vår välfärd. Vi pratar om familjen. Det kanske är så att familjen är så självklar att jag inte ens nämnde den. En familjepolitisk utredning ska komma, men jag vet faktiskt inte riktigt vad den kommer att innebära. Jag har inte sett direktiven. Den görs med anledning av marginaleffekter och olika fördelningsfrågor.
Fru talman! Jag tycker inte att jag fick något särskilt bra svar kring detta. Det finns utredningar på många olika områden, och det är inte utredningar vi har för få av utan det är handling vi har för lite av. Fru talman!

Vad är det för solidaritet? Det är ett uttryck som socialdemokraterna med förkärlek ofta använder. Är det inte solidaritet att samhället låter någon vara hemma tillsammans med den ensamma mamman, som behöver allt stöd som hon kan få?
Fru talman! Om Cecilia Magnusson ger sig till tåls en liten stund tills nästa talare kommer upp tror jag att vi får svar på den frågan.
Fru talman! Mariann Ytterberg argumenterar med kraft för att den som har höga inkomster ska ha höga ersättningar och att den som har låga inkomster ska ha låga ersättningar. Jag anser att det vore väldigt bra om det fanns ett starkare engagemang för dem som har en sämre ekonomisk situation. Jag hänvisade i mitt anförande till en rapport från Socialstyrelsen i dag, och den pekar väldigt klart på att en vanlig grupp när det gäller långvarigt socialbidrag är unga föräldrar, särskilt unga ensamstående kvinnor med barn. Det beror på att många inte har kvalificerat sig till socialförsäkringssystemen och endast får grundbeloppet om 60 kr per dag i föräldrapenning. Detta är en grupp som har det väldigt kärvt ekonomiskt sett. En annan grupp är studenter som precis har gått ut en högskoleutbildning och kommer ut på arbetsmarknaden. De får också 60 kr per dag. När det nu går bättre ekonomiskt för Sverige, tack och lov, skulle man då inte kunna satsa lite extra på den grupp som i det här fallet har den allra sämsta ekonomin?
Fru talman! Vi hade motsvarande fråga uppe tidigare i dag när vi diskuterade utgiftsområde 10. Problemet finns ju helt klart. Jag håller med om att garantinivån på 60 kr per dag är låg - den har legat där i många år. Det är naturligtvis en prioriteringsfråga. Samtidigt kan vi se att det kanske är på grund av arbetslöshet och den period som vi har bakom oss - kris kallar vi det ibland - som så många människor hamnar i denna situation. Vartefter som arbetslösheten sjunker kommer fler in i försäkringssystemet, men en grupp kommer ändå alltid att stå kvar. Jag säger ändå, som Berit Andnor, att jag är väldigt tveksam till någon typ av samhällslön. Det här är en fråga som är ställd. Vi funderar också över den ibland, men jag kan inte säga någonting om tiden. Det är en prioriteringsfråga. Vi börjar med barnbidraget och de frågorna.
Fru talman! Jag håller med om att det är en prioriteringsfråga. Vi i Centerpartiet vill i första hand prioritera den grupp som har det ekonomiskt mest kärvt i samhället. Det är i det här sammanhanget inte på något sätt en diskussion om samhällslön eller liknande, utan det handlar om garantinivån i föräldraförsäkringen, som man mycket enkelt skulle kunna höja om man gör den prioriteringen. Mariann Ytterberg inledde sitt anförande med att säga att det går ut 45 miljarder i olika stöd. Det är mycket pengar. Vi anser från Centerpartiets sida att det skulle ha gått att prioritera de ekonomiskt allra sämst ställda bland småbarnsfamiljerna.
Fru talman! När man har lagt en budget innebär det att man måste ta pengar från ett ställe om man ska flytta pengar till ett annat ställe. Det kräver också genomtänkta åtgärder. Jag kan inte säga mer om det här just nu.

Fru talman! Riksdagens eniga beslut om strategin för att genomföra FN:s barnkonvention är utgångspunkten för familjepolitiken och för regeringens arbete med att sätta barnens bästa i första rummet. Jag skulle vilja säga att barnkonventionen har inneburit ett positivt hjälpmedel i vårt politiska arbete. Det är en strategi som bygger på kunskap och information, att ta fram nya verktyg som bättre statistik, beslutskonsekvenser och inte minst - även om vi nu talar om försäkringar och annat - öka inflytandet för barn och unga när det gäller att påverka beslut. Min tanke är att under våren komma tillbaka till riksdagen med en barnskrivelse där vi redovisar det arbete som pågår inom Regeringskansliet och vad vi tänker göra de kommande åren. I går överlämnade UNICEF sin årliga rapport om tillståndet för världens barn. Detta, fru talman, är en utomordentligt dyster läsning. Här kan vi öka våra gemensamma ansträngningar och vara än mer angelägna för att stödja de insatser som görs och anstränga oss ytterligare med våra resurser och kunskaper för att underlätta livet för alla dessa barn, som kanske ska ses som allas barn, hela jordens barn. Ibland får man i olika debatter intrycket att det inte är så, men jag får säga det igen: det råder ingen tvekan inom socialdemokratin om att det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn. Det som samhället på olika nivåer kan göra är att stödja och underlätta för föräldrarna i deras föräldraroll. Här vill jag påstå att jag är en av dem - kanske beroende på avståndet till födelsen - som har lång erfarenhet av skilda föräldraskap, av eget föräldraskap och av barns föräldraskap. Vi socialdemokrater vill ha ett jämställt samhälle, där både mamma och pappa ges möjlighet till arbete och ekonomisk trygghet och där den generella välfärden minimerar marginaleffekterna. Trygga vuxna skapar utrymme för trygga barn. årsjubileum häromåret, är en hörnsten i denna generella välfärdspolitik. Det fungerar utjämnande på två sätt. Det utjämnar mellan barnfamiljer och hushåll utan barn, och det utjämnar över tiden mellan de år då vi får barnbidrag och de år då vi betalar för det. Nu vill vi höja barnbidraget för att ge föräldrarna ett ökat ekonomiskt utrymme. Den andra viktiga delen är vår föräldraförsäkring. Den är unik - det har flera sagt under debatten. Det finns inget annat land som ger så bra ekonomisk ersättning till föräldrar för att de ska kunna vara hemma med sina barn. Den är flexibel och ger stora möjligheter att utforma ledigheten tillsammans med barnen såsom föräldrarna vill. När en förälder kan ta ledigt och vara tillsammans med sitt barn sätts barnets behov av sina föräldrar i centrum framför familjens andra önskemål. Därför kan man nog säga att föräldraförsäkringen också är en barnförsäkring. Grundläggande ekonomiskt stöd till alla i form av allmänna barnbidrag, en flexibel föräldraförsäkring men också mödravård, barnavård, bra barnomsorg och en bra skola är samhällets insatser för att hjälpa alla föräldrar. För mig betyder det att samhället varken kan eller ska finansiera alla de olika val som familjerna kan göra. Det vi gemensamt kan stå för är att utöver det grundläggande stödet till alla underlätta för föräldrarna att förena just arbete och familj. Regeringens planer är att erbjuda alla barn en allmän förskola från fyra år, och därmed vill vi förstärka barnens rätt till pedagogisk stimulans och utveckling. Genom att kombinera detta med maxtaxan vill vi understryka att barnomsorgen är till för barnen. Ingen ska behöva avstå från den av ekonomiska skäl eller bli utestängd av andra skäl. Ett annat skäl för maxtaxan i barnomsorgen är de marginaleffekter som familjer har med de flesta av de nuvarande barnomsorgsavgifterna. Regeringen har också för avsikt att utreda de familjeekonomiska stöden med hänsyn till deras marginal och fördelningspolitiska effekter. Det säger jag som ett svar på en del av de frågor som togs upp i debatten alldeles nyss. I regeringens förslag finns det en del skrivningar med hänvisning till SCB som har analyserat utvecklingen av födelsetalen. Flera talare har varit inne på att det av analysen framgår väldigt tydligt att man antingen avstår från att föda barn eller också föder man två barn. Det är väldigt få föräldrar som har fler än två barn. I dag kom det rapporter om barnafödandet för i år. Det förväntas att det föds 88 000 barn i år. Genomsnittet för 1997-1999 blir då 1,5 barn. Detta ska jämföras med EU-statistiken som visar att familjerna i barn. Det är klart att detta är en utveckling som berör både Sverige och övriga europeiska länder. Denna fråga har tagits upp i olika sammanhang när man i ministerrådet har diskuterat de demografiska effekterna på välfärdsutvecklingen i Europaländerna. Det är klart att det minskade barnafödandet är en allvarlig signal om att det inte är problemfritt att förena arbete och familj. Trots den goda föräldraförsäkringen känns framtiden oviss för många. Det är sannolikt - vilket någon här sade tidigare - en avspegling av dagens arbetsmarknad. Det är t.ex. 50 % av LO:s medlemmar - kvinnor mellan 16 och 25 år - som har en tillfällig anställning. Bland dem som är mellan 25 och 29 år är det 30 % som har en tillfällig anställning. Detta innebär en fördubbling på så kort tid som 5 år, och det är klart att de osäkra anställningsvillkoren innebär en rädsla för att ta på sig ett så stort ansvar som det innebär att skaffa barn och familj. Det ska väl erkännas att det tar tid att reparera de revor i framtidstron som uppstod under 90-talets väldigt svåra ekonomiska år. Nu vet vi ju inte ännu om det uppskjutna barnafödandet verkligen kommer att resultera i att familjer inte heller skaffar barn senare eller om det innebär att det är en svacka och att man möjligen skaffar barn något senare i livet. Den rapport som vi fick från SCB inför regeringens förslag visar alltså att barnafödandet riskerar att bli en klassfråga och att det är de äldre och välutbildade kvinnorna som fortsätter att föda barn - om vi nu ska generalisera, vilket man ibland kanske ska avstå från att göra. Frågan berör en rad områden såsom långsiktigheten i välfärdssystemen och tryggheten på arbetsmarknaden. Jag kommer själv i olika sammanhang att lyfta fram just den här aspekten för att vi på lite olika sätt och kanske gemensamt ska kunna skapa förutsättningar för att unga familjer ska våga sätta barn till världen. Ekonomisk framförhållning bör ge unga familjer utrymme att planera sina barns framtid. Därmed blir deras framtidstro en grund för tryggheten i alla våra socialförsäkringar, inte minst när det gäller att trygga våra pensioner nu och i framtiden. Regeringen fortsätter satsningen på barnfamiljer genom höjningen av barnbidraget nästa år, och vi förbättrar föräldraförsäkringen för trilling och fyrabarnsföräldrar. Vi ser också över föräldraförsäkringen i den meningen att när en förälder själv blir sjuk ska tillfällig föräldrapenning kunna överlåtas till en annan person. Det gäller främst ensamstående föräldrar, och detta är ett förhållande som inte går att lösa med dagens regler. Bl.a. Cecilia Magnusson tog upp frågan om de tio pappadagarna. Då vill jag säga att jag avser att också se över om de tio pappadagarna ska kunna överlåtas till en vän eller till en släkting. Detta är naturligtvis intressant, inte minst med tanke på våra diskussioner om homosexuella partnerförhållanden. Det här kan öppna en möjlighet för dem. Vi kommer också att se över underhållsstöd, bostadsbidrag och barnbidrag för att där analysera marginaleffekterna. Det är detta som ingår i den familjeekonomiska utredningen. Naturligtvis kommer vi att vid behov föreslå åtgärder för att genomföra förändringar. Det här tillsammans med införandet av maxtaxa kommer att innebära en förstärkning av familjernas ekonomiska situation. Det kommer också, fru talman, att medföra förbättringar för deras möjligheter att förena arbete och familj.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för att hon är med oss i debatten här i dag. Statsrådet sade att hon skulle se över de tio pappadagarna - som om frågan vore ny! Jag vet att det kom en skrivelse till Socialdepartementet och dåvarande statsrådet i juni i år från 40-talet ensamstående höggravida mammor som beskrev sin situation och ville ha en ändring till stånd. I över ett halvårs tid har Socialdepartementet haft möjlighet att titta på detta. Det är ett litet antal mammor per år som hamnar i den här situationen. Det skulle inte kosta så mycket pengar i relation till hur mycket pengar som detta område faktiskt omfattar, men det skulle göra väldigt stor nytta. Jag tycker att statsrådet kunde säga att man ska genomföra det här. Det är många partier i kammaren som är överens om att det är viktigt att genomföra denna förändring, och det snabbt, eftersom det föds nya barn varje dag. Det övriga som statsrådet talade om är väldigt intressant. Jag ställer mig bakom detta att erbjuda alla barn en obligatorisk förskola från fyra års ålder. Men varför tvinga in alla barn vid 1 1⁄2 års ålder på dagis? Huvudparten av småbarnsföräldrarna vill vara hemma med sina barn i tre år.
Fru talman! När det gäller möjligheten att vistas inom barnomsorgen vet jag inte vilka undersökningar som Cecilia Magnusson hänvisar till. Men går man ut och frågar inte minst kvinnor och män som har ett arbete att gå till vill de nog komma tillbaka till det arbetet när barnet är ca 1 1⁄2 år, vilket de har möjlighet till med den föräldraförsäkring som finns i dag. Man kan också förlänga föräldraledigheten genom att utnyttja flexibiliteten i ersättningen, men det ska erkännas att det kan finnas vissa begränsningar beroende på vilka inkomster man har. Det är inte alls fråga om att låsa in barn. Tvärtom öppnar man möjligheter för både barn och föräldrar när barnet kan vistas inom barnomsorgen. Jag har lyssnat på Cecilia Magnusson, och i anslutning till detta måste jag säga att moderaterna gör också familjepolitiken till skattepolitik. Det gynnar inte familjepolitiken. Dessutom hade Cecilia Magnusson fel när hon i ett tidigare inlägg hävdade att sänkta skatter ger ett bättre utrymme för ensamstående med låga inkomster än de system som vi har i dag med möjligheter till stöd via olika typer av bidrag. Hon skulle behöva en inkomst på 21 600 kr för att ha någon nytta av de sänkta skatter som moderaterna föreslår.
Fru talman! Statsrådet säger att jag har fel. Det är inte så. Man kan ta fram exempel från båda systemen, men när de allra flesta betalar två tredjedelar av sin lön i skatt då blir det faktiskt en skattepolitisk fråga, framför allt för barnfamiljer som har en större försörjningsbörda än andra inkomsttagare. Vad vi moderater säger är att det är så viktigt att man tar hänsyn till försörjningsbördan vid beskattningen, så att människor själva kan avgöra vad de vill lägga sina pengar på och ha kvar så mycket pengar som möjligt i sin plånbok. Det är inte vi politiker som ska ta hand om dem och fördela ut dem. Den undersökning som jag hänvisade till, kan jag informera statsrådet om, var en SIFO-undersökning från 1997, som klart angav att över 60 % av de intervjuade småbarnsföräldrarna skulle vilja vara hemma i upp till tre år om de inte behövde tänka på det ekonomiska. Ekonomin avgörs ju av hur mycket man har kvar efter skatt och hur mycket man måste lita till politikers bestämmande över de pengar som man faktiskt har rätt till. Det är skattebetalarnas pengar. Det är inte Göran Perssons eller något statsråds pengar, utan det är skattebetalarnas.
Fru talman! Den retorik som Cecilia Magnusson använde sig av nu skapar faktiskt en bild av riksdagens ledamöter och regeringens ledamöter som en sorts gammaldags skattejägare som jagar in pengar, lägger dem i en påse och sedan delar ut dem. Det är inte så det är. Vad vi gör efter bästa förmåga, och ibland med olika ideologiska ingångar, är att vi skapar regler som ska göra det möjligt för enskilda familjer att planera sin tid, sin framtid och, i det här sammanhanget, ta hand om sina barn på bästa möjliga sätt. Det är klart att om föräldrar får frågan hur länge de vill vara hemma utan att över huvud taget tänka på ekonomiska villkor, kan man kanske finna variationer från ett år och upp till fem år. Om de inte behöver tänka på att komma tillbaka till sitt arbete, inte behöver tänka på att de ska kunna betala hyra, inte behöver tänka på några andra relationer i samhället - om den typen av frågor ställs, får man förmodligen den sortens svar. Vad vi vill ha är föräldraförsäkring, barnbidrag, skattesystem och olika typer av stöd som balanserar varandra och där vi hela tiden måste se på marginaleffekterna. Det är därför vi nu ska tillsätta en familjeekonomisk utredning. Vad vi gör är att vi skapar en balans som tar hänsyn till behovet av omfördelningseffekter, och vi försöker göra det på ett så rättvist sätt som möjligt så att alla barn får tillgång till en bra uppväxt under sunda och trygga förhållanden.
Fru talman! Det är flera av oss, inklusive statsrådet, som har tagit upp den oroväckande utvecklingen av födelsetalen i vårt land. För att uttrycka det mer konkret föds det väldigt få barn, och det bekräftar också statsrådet. De tre senaste åren har vi haft ett födelsetal på ungefär 1 1⁄2 barn per mamma, som vi brukar räkna det. Det är det lägsta födelsetal som vi har haft sedan mitten på 1700-talet och förmodligen sedan ännu längre tillbaka. Jag tycker att flera av de föreslagna åtgärderna pekar åt rätt håll och överensstämmer med åtgärder som vi själva föreslår, även om jag tycker att det är märkligt att man på statlig nivå ska lägga ut alla pengarna på just maxtaxa efter att vi ett antal år ute i kommunerna, bl.a. från vår sida, har försökt att få statsrådets partivänner att tycka samma sak som statsrådet tycker numera. Men låt det läggas åt sidan. Det som jag är intresserad av är hur statsrådet ser på sannolikheten för att det tills vi träffas här om ett eller två år kommer att hända någonting med födelsetalen eller om det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att uppnå högre födelsetal. Det andra gäller frågan om fattigdomsfällorna. Det sägs bra saker i propositionen och från talarstolen i dag från socialdemokratiskt håll om att gå från selektiva stöd till mer generella. Men när det nu ligger ett sådant förslag, dvs. Folkpartiets motion om att höja barnbidragen något mer och att minska den inkomstprövade delen av bostadsbidragen, röstar ni ju emot det.

Fru talman! När det gäller födelsetalen är det naturligtvis oerhört svårt att avgöra om de insatser som nu görs i form av familjeekonomiska stöd av olika slag - insatser för bra sjukvård, barnomsorg osv. - leder till att människors framtidstro vänds så att de törs bilda familj. Det är väldigt svårt att säga. Sedan några år har den ekonomiska utvecklingen vänt till en positiv utveckling. Arbetslösheten sjunker, sysselsättningen ökar, vi går in och skapar förändringar i arbetslivets villkor och öppnar genom olika insatser möjligheter för både kvinnor och män att planera för en gemensam framtid tillsammans med barn. Det är min fasta övertygelse att när detta får hålla i sig ett antal budgetår känner de unga familjerna trygghet och vågar planera för en framtid tillsammans med barn. Det är fråga om en övertygelse men också om en bestämd vilja att inte släppa taget om detta med barns uppväxt. Det ska i ärlighetens namn sägas att det som vi nu talar om i stor utsträckning är de vuxnas ersättningsnivåer för att de ska vara trygga nog att fostra barn och ta ansvar för deras uppväxt. Men det krävs naturligtvis oerhört mycket mer. Det kanske bör debatteras i ett annat politiskt sammanhang som har att göra med barnens tillvaro - tryggheten för barn. Vi har också i Sverige gömda, glömda och utsatta barn. Föräldrar kan känna trygghet om de vet att vi har en politik som skapar utrymme för dem. Den konkreta frågan om bostadsbidrag visavi barnbidrag återkommer jag till när den familjeekonomiska utredningen är klar med sitt arbete.
Fru talman! Det är bra att statsrådet tänker återkomma till den fråga som engagerar oss bägge två, dvs. att försöka minska fattigdomsfällorna. Problemet är att det är så svårt att få regeringen att gå från ord till handling. I morgon bitti kommer man att rösta emot det förslag som skulle innebära att kanske ett par tiotusental familjer färre skulle befinna sig i fattigdomsfällorna. I sista hand är det förstås som det står i skriften, att det är handlingarna som räknas och inte orden, om de skulle råka stå emot varandra, och det gör de väl, åtminstone i omröstningen i morgon - tyvärr. Sedan delar jag förstås statsrådets bedömning att det är svårt att veta vad som händer. Jag förde ju frågan mer resonemangsvis utan att försöka tvinga fram ett klart besked. Det som kan göra en lite bekymrad är att vi, trots att det går åt rätt håll på arbetsmarknaden och en del andra saker sedan några år tillbaka som statsrådet säger, inte heller denna höst, såvitt jag vet, ser några tecken på att kurvorna viker uppåt. Därför tycker jag att det kan finnas anledning att bli än mer oroad om vi har en någorlunda positiv utveckling, bl.a. på arbetsmarknaden, men ändå inte ser några tecken. Den fråga som jag avslutade med i den delen handlade ju om ifall det inte går åt det hållet som vi bägge två önskar, för vi tycker om ett samhälle med många barn i stället för ett samhälle med få barn, om man i så fall skulle vara beredd att vidta fler åtgärder.
Fru talman! Det är självklart att man hela tiden måste vara vaksam, beredd att vidta åtgärder och sätta in insatser för att familjerna ska känna större trygghet. I det här sammanhanget kan man aldrig tala om någonting annat än att skapa trygghet och utrymme för familjerna. Jag kan inte se framför mig några andra insatser än just dessa. Bostadsbidrag visavi barnbidrag är naturligtvis en fråga om en avvägning. Ni gör en annan avvägning från Folkpartiets sida. Regeringen gör sin avvägning, och i den avvägningen har vi tittat på enskilda familjer och vilka möjligheter det finns där till selektiva insatser. Jag kan hålla med om att det kan vara en svår avvägning och att vi kan ha lite olika synpunkter. Men för att vi framöver ska ha ett bättre stöd för att göra en avvägning - vi har nämligen rört i många olika system under de gångna åren - behöver vi se över flera av de olika stöden i en familjeekonomisk utredning. Det är den som vi får komma tillbaka till och diskutera när den har gjort sitt arbete.
Fru talman! Det är bra att känna att statsrådet tar detta med det låga barnafödandet på allvar och gör den analysen att det är på grund av nedskärningar och den otrygghet på arbetsmarknaden som många kvinnor i dag befinner sig i, för det är faktiskt på det viset att alla kvinnor inte har en trygghet på arbetsmarknaden. I det sammanhanget vill jag påminna tidigare talare om att det faktiskt tar nio månader tills ett barn föds, så vi får nog vänta på resultatet av tryggheten på arbetsmarknaden och andra åtgärder som vi vidtar inom familjepolitikens område. Jag tycker också att det är viktigt att vi slutar att se ett lågt barnafödande som en positiv sak för budgeten, utan inser att det faktiskt är en förlust för samhället att nativiteten är så låg och att nativiteten är en indikation på hur barnen har det men också på kvinnors frigörelse. Jag vill också säga att jag tycker att det är bra, när statsrådet nämner barnens situation, att även de gömda barnen finns med i resonemanget om barn som vi måste värna om. Jag ska ta upp specifikt en fråga, förutom familjepolitikens inriktning. Det gäller de tio pappadagarna som vi har diskuterat. Jag tycker att det är bra att vi i dag får ett besked av statsrådet Thalén om att det kommer att bli en utredning om hur man ska handskas med det här. Kvinnor som föder barn skulle kanske vid förlossningen behöva stöd av någon annan, då pappan av en eller annan anledning inte finns tillgänglig. Jag tycker också att det är bra att det blir tid till en utredning. Vi har sagt i alla andra sammanhang när det gäller socialförsäkringar att vi vill ha konsekvensanalyser, så jag tycker att det var positivt att höra.
Fru talman! Det är inte mycket jag har att tillägga. Vi är överens om själva grundprincipen. Det är som sagt viktigt med uthållighet, inte minst när det gäller att skapa goda förhållanden och möjligheter för föräldrar att våga satsa på att sätta barn till världen.
Fru talman! Vi i Centerpartiet tycker också att det är bra att det görs en utredning om pappadagarna, precis som socialförsäkringsministern har uttalat. När det gäller en översyn av familjeekonomin och fördelningspolitiken tolkar vi svaret så att man också väger in de synpunkter som jag har framfört och som finns i vår reservation beträffande garantinivån i föräldrapenningen. Det sägs att man ska belysa frågan. Egentligen tycker jag inte att det är så mycket att belysa. Kostnaderna har ökat och bidraget har legat still. Skulle man i alla fall kunna tänka sig att få en viljeyttring från socialförsäkringsministern om ifall vi kan förvänta oss att få ett förslag om en höjning, kanske till vårpropositionen eller senare? Sedan säger socialförsäkringsministern - och på den punkten är jag mycket bekymrad - att maxtaxa ger alla barn bättre förutsättningar. Nej, socialförsäkringsministern, det gäller inte alla barn. Det finns barn vars föräldrar inte vill ha kommunal eller annan barnomsorg. Man kanske väljer att stanna hemma några år. De 8 miljarder som maxtaxan kostar går i första hand till dem som väljer barnomsorg och till dem som är höginkomsttagare.
Fru talman! När det gäller utredningen om det familjeekonomiska stödet kanske inte garantinivån precis var den fråga som skulle vägas in. Men jag hör vad Kenneth Johansson säger. Adoptionsbidraget har varit föremål för prövning i prioriteringen inför budgeten. Vi konstaterade då, även om det är små summor, att vi inte hade möjlighet att klara det. Vi får naturligtvis pröva det igen, fortlöpande. Adoptionsbidraget är ett av de bidrag som inte har varit föremål för nedbantningar under de år då allting annat har bantats ned. Det har så att säga fått följa med ändå. Jag har ingen annan uppfattning i sakfrågan än att det i förhållande till kostnadsutvecklingen naturligtvis har sjunkit procentuellt. När det gäller maxtaxan säger Kenneth Johansson att man gärna vill stanna hemma några år. Javisst, men när man har varit hemma några år kanske man vill ha barnomsorg. Och sedan kanske man vill ha en fritidshemsplats för barnen när barnen går i skolan. Och då kommer man också i åtnjutande av att avgifterna i banomsorgen och eftermiddagsomsorgen inte blir till men för en ökad inkomst för familjen. Man kan gå upp i arbetstid eller faktiskt också gå ned i arbetstid om så önskas, därför att man tidigare har haft en för stor börda när det gäller avgifterna för barnomsorgen. Även om man inte går in i barnomsorgen under år 1, vill man nog år 4 och 5 gärna vara i barnomsorgen. Åtminstone vill barnet gärna vara i barnomsorgen.
Fru talman! Vi är helt överens om att avgifter inte ska vara till men för familjeekonomin och för barns möjligheter att utnyttja barnomsorg. Vi i Centerpartiet tycker att det är ganska självklart att det måste vara kommunerna som avgör det. Vi måste tilltro våra kommunala företrädare att faktiskt kunna bedöma vilka nivåer man har på barnomsorgsavgiften. Gör de tokiga bedömningar ska ju folket i val helt enkelt ersätta dem. Det är för oss en mycket viktig princip. Vi vill möta det moderna samhället och den moderna familjen som kommer att ställa krav på en helt annan form av flexibilitet. Vi för vår del vill ha barnbidraget kvar, och vi vill ha föräldrapenningen kvar. Ovanpå detta vill vi också tillföra ett barnkonto som familjer flexibelt ska kunna utnyttja efter var och ens behov.
Fru talman! Låt mig kort säga att det här är ju socialdemokraternas politiska förslag. Det är vårt programförslag. Vi utgår som socialdemokrater i rikspolitiken från att våra partivänner i kommunpolitiken driver det här, eftersom det är vårt förslag. Det är inte så att det är ett kommunförbundsförslag. Det här är ett politiskt förslag, så i den meningen delar jag uppfattningen att det är en fråga om politiska förslag som ska prövas politiskt. Vi driver ett förslag som innebär att om man följer den politiken får man också möjlighet att bli mött i statsbidragsfrågan. Men vi utgår ändå från att kommunerna genomför det här efter politiska ställningstaganden.

Fru talman! Jag är glad över beskedet om en översyn men vill fråga om det betyder ett bifall till vår motion. Statsrådet talar om en översyn, och Vänstern och Centerpartiet talar om en utredning. Vi använder ordet utredning i vår motion. Översyn eller utredning - vad är skillnaden?
Fru talman! När det gäller utredningar kan det variera mellan en utredning med en ensamutredare och en parlamentarisk utredning. Jag utgår från att det gäller de tio pappadagarna och det som i övrigt rör den tillfälliga föräldrapenningen. Min avsikt är att ha en översyn inom departementet, inte att man gör en särskild, stor utredning. När det gäller den tillfälliga föräldrapenningen kan jag säga att en översyn redan har startats. Då är det lämpligt att också tillföra den här frågan. Huruvida riksdagen betraktar detta som ett bifall till motionen eller inte undandrar sig min bedömning.

Fru talman! Jag vill fråga statsrådet om maxtaxan. Kenneth Johansson har tidigare talat här men jag vill ta upp en liten detalj. Mariann Ytterberg talade om den generella välfärden. Socialdemokraterna talar ofta om just generella välfärdsanordningar och jag kan mycket väl sympatisera med detta. Men mot den bakgrunden är jag lite förvånad över formuleringen om maxtaxan. Maxtaxan är inte generell. Jag menar att den är selektiv eftersom inte alla barn kan få del av den här subventionen. Är det riktigt att tala om en selektiv välfärdsåtgärd?
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår ingången i Fanny Rizells argumentation men jag ska göra ett försök att säga hur jag ser på maxtaxan. Detta är en fråga om hur man ska betala för den omvårdnad och service under dagen som barnen ges. Man kan se maxtaxan som en avgift som grundas på föräldrarnas inkomster och som därmed också kan försvåra för föräldrarna och familjerna när det gäller marginaleffekterna i förhållande till den skatt som betalas och i förhållande till andra utgifter. Vi har konstaterat att så som många taxor runtom i landet utvecklats har de kommit att skapa stora trösklar för föräldrarna när det gäller att komma tillbaka till arbetet eller att öka arbetstiden. Då har vi socialdemokrater sagt att vi när det gäller den generella välfärden vill att alla barn ska ha tillgång till barnomsorg och förskola. Vi vill knyta ihop förskolan med den allmänna skolan och därmed skapa en generell grund till stöd för en god uppväxt för barnen. Då ska man inte ta ut avgifter för detta som försvårar. Därmed är det här en del av den generella välfärden för barnen, och för föräldrarna.
Fru talman! Jag kanske var för kortfattad när det gäller det jag sade kring min fråga. Maxtaxan är selektiv på det sättet att alla barn inte får del av den här subventionen, utan detta gäller bara de föräldrar som har sina barn i kommunal barnomsorg. Om man har ordnat barnomsorgen på annat sätt får man alltså ingen subvention. Det tycker jag är den största haken här. På ganska nära håll kan jag se hur det är för familjer. En familj talar om att man skulle komma att tjäna närmare 4 000 kr på maxtaxan. Den familjen bor granne med en familj som inte kan få del av den subvention som maxtaxan skulle ge. Jag tycker att det här är en stor orättvisa. Fördelningspolitiken i detta är ju obefintlig.
Fru talman! Om man tittar på förslaget enbart skuret ur sitt sammanhang ett år och inte ser vare sig bakåt eller framåt kan man få den isolerade bild som Fanny Rizell beskriver. Vad vi nu försöker korrigera är en utveckling som har rullat på åt ett felaktigt håll. Sedan anser inte jag att man kan rycka ut enbart maxtaxan ur sammanhanget. Föräldrar bidrar ju på olika sätt - om det är två föräldrar eller en förälder; man betalar skatt på sin inkomst och man betalar kommunalskatt. Det finns en lång rad saker som tillsammans riskerar - i det här sammanhanget ovanpå en inkomstrelaterad avgift för barnomsorgen - att skapa marginaleffekter som försvårar för hushållen att få ett bra ekonomiskt utbyte av sin arbetstid. Det är den ena aspekten på det hela. Den andra aspekten gäller barnens uppväxt. Utgångspunkten är föräldrar som redan i dag betalar en avgift. Skuret ur sitt sammanhang ser detta snett ut men man kan inte skära ut frågan ur sitt sammanhang, utan man måste se till helheten. Genom att erbjuda alla barn en möjlighet till förskola, och därmed erbjuda en låg och rimlig avgift, skapar man mycket större möjligheter, inte minst för barn i invandrarfamiljer, att ta emot erbjudandet om en plats i förskolan. Där är det kanske väl så viktigt som i andra sammanhang.

Fru talman! För ganska många år sedan arbetade jag som hemsyster i en kommun. Uppgiften var framför allt att gå hem till småbarnsfamiljer för att vara till stöd och hjälp, oftast när det hade kommit ett nytt syskon eller när man hade fått barn. Många gånger upprördes jag över barnens situation. Jag kom in i en familj. Barnen hade aldrig tidigare sett mig. Mamman var kanske fortfarande kvar på BB med ett nyfött syskon och jag skulle ta hand om barn som var hemma därför att det då inte fanns någon möjlighet för pappan att vara hemma. Men sedan kom pappaledigheten, tio dagar extra för barnens och mammans skull och för barnets bästa. Tyvärr glömde man i det sammanhanget bort att det fanns barn som inte hade någon pappa som hade möjlighet att vara hemma med dem därför att mamman hade valt att föda barnet ensam. Det är för de barnens skull som vi har väckt en motion. Vi tycker att det ska vara möjligt att överföra de tio dagarna till en släkting eller nära vän som kan vara hemma de första dagarna när ett barn är fött, till stöd och hjälp för mamman och för att barnet ska få en rättvis start i livet. I FN:s barnkonvention talas det mycket om barns bästa - alla barns bästa. Då bör vi ju sträva efter att reglerna i vårt land är sådana att vi verkligen ser till att det är alla barns bästa vi värnar om - inte bara barn som råkar ha två föräldrar utan just alla barn. Då ska regelsystemet naturligtvis omfatta alla barn. För ett par år sedan gjorde jag en studieturné genom Sverige där jag besökte många av våra barnpsykiatriska mottagningar. Jag besökte också barnavårdscentraler och annat som hade med barn att göra. Det var ofta en väldigt dyster bild jag fick visad för mig. Köer, köer och åter köer var det allra vanligaste. När jag frågade vad man skulle göra var allas svar: bättre förebyggande verksamhet och arbete med barnen i tid - tid med barnen i tid, skulle jag vilja säga, och möjlighet att ge trygghet. Då är det oerhört angeläget, som jag ser det, att barnen får en bra start i livet. Vi som har fött barn och kan jämföra hur det ser ut när man föder barn i dag jämfört med tillbaka i tiden kan se att pendeln har svängt av och till - från massvis med tid på stora vårdinrättningar, till BB hem och eftervilomöjligheter och därefter till att man snabbt ska hem sedan man fött barn. Detta stärker ju ännu mer behovet av att alla barn har möjlighet att ha någon hemma. Jag skulle också vilja tillägga att alla mammor ska ha rätt att ha någon hemma hos sig när de har fött barn för att kunna vila upp sig och ta god tid med det nya barnet. Jag har uppfattat att ministern nu stöder att det blir en utredning i den här delen. Därmed är det nu regeringen som ger riksdagen till känna, i stället för tvärtom, att det blir en utredning som berör de här barnen. Jag hoppas verkligen att det blir en snabb utredning så att vi får se ett snabbt förslag från regeringen.

Fru talman! Detta betänkande behandlar proposition 1999/2000:12, Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m. Jag har i den samlingsmapp som jag har i min hand samlat material om den statliga förvaltningen av premiepensionsmedel. Rätt snart gick mappen sönder. Det syns här. Den hålls nu ihop av tejp och en gummisnodd. Frågan är om inte det är en träffande beskrivning av hur det har gått till inför den aktuella premiepensionsförvaltningen. Det hålls ihop med hjälp av tejp och gummisnodd. Statens Premiefond avvecklas, eftersom det framkommit att verksamheten i fondbolaget är förenad med stora svårigheter. Helt enkelt kan det antas att det blir svårt för bolaget att inom rimlig tid nå lönsamhet. Allmänna pensionsfonden, AP-fonden, ska överta fondbolagets uppgift: premiesparfond för dem som inte anmält något val, men också premievalsfond för dem som aktivt valt statlig förvaltare. Vi i Vänsterpartiet har i motion 1999/2000:Sf6 på denna proposition tagit upp speciellt två delar: begränsningarna i placeringsrätten och frågan om ideella fonder. Sjunde fondstyrelsens sammanlagda förvärv av aktier i ett svenskt eller utländskt bolag. Femprocentsregeln för fondstyrelserna ska främst vara till för att begränsa det statliga ägandet i svenskt näringsliv, och för Vänsterpartiet delar inte denna syn på begränsning. Vi menar att det behövs flera aktiva och engagerade ägarintressen i näringslivet och ser fram emot den dag när fackföreningarna bygger upp premiepensionsfonder som investeras i svenska företag och som har möjlighet att påverka till långsiktiga förbättringar för arbetstagarna i stället för att främst söka kortsiktig avkastning. Vänsterpartiet menar att svenskt näringsliv behöver seriösa ägare med långsiktiga placeringar. Här kan det kollektiva sparandet och offentliga institutioner spela en mycket viktig roll. Fru talman! AP-fondernas placeringsrättigheter och i detta fall Sjunde fondstyrelsens placeringsrätt i aktier bör därför snarare utvidgas än begränsas, vilket vi också föreslår i reservation 1 under mom. 1. Propositionen tar även upp frågan om s.k. ideella fonder. Ställningstagandet från utskottsmajoriteten - vilken i detta fall i och för sig kan tyckas vara mycket stor: s, m, kd, c och fp - i betänkandetexten är visserligen nyanserat; det måste man ändå tillstå. Man lyfter fram de ideella fondernas betydelse för samhällsnyttan. Men man avslår ändå möjligheten för aktivt val till dessa fonder inom premiepensionens ram. Denna fempartipensionskonstellation skriver: "Ett sparande i en sådan fond innebär dock i praktiken att spararen skänker bort avkastningen helt eller delvis på detta pensionskapital." Samtidigt oroas konstellationen inte alls för att somliga fondväljare kan hamna i ett sämre läge beroende på fondval. Vad är skillnaden? Har de sistnämnda bättre rätt till ytterligare stöd från det allmänna för sin försörjning om det går dåligt på grund av deras val? Något svar lämnas inte i den delen. Det slog mig plötsligt, fru talman, när jag läste upp s-m-kd-c-fp att det nästan skulle kunna användas som en slagordsparoll, ett slags slagordsparoll i marschtakt. Frågan är hur det går med takten in i det nya millenniet när det av många emotsedda premiepensionståget haltar vidare. Fru talman! Vänsterpartiet yrkar bifall till reservation 1 under mom. 1 och också till reservation 2 under mom. 2. Detta är en reservation som vi har tillsammans med Miljöpartiet.

Fru talman! Utskottskamrater! Åhörare! I en information från RFV fick vi i utskottet berättat för oss om det orangefärgade kuvertet. Många, speciellt unga kvinnor, hade inte ens sett det. Ändå ägnas det mycket tid åt vad jag skulle vilja kalla propaganda eller reklam. Andra kallar det information. När jag sätter på TV:n eller radion på morgnarna - det brukar jag göra för att höra vad som händer - hinner jag höra på åtskilliga börsekon, ekonomiekon, ekonomikvartar, pensionstips, pensionfondsekon osv. Jag har många gånger efterlyst små återkommande kvartar och ekon om t.ex. bostadssituationen för ungdomar, situationen vad gäller studiemedel, hur man ringer till CSN, hur köerna till barnpsyk är eller hur situationen är för elevvården. Det skulle man också kunna ha sådana här upprepanden om. Vi har också fått information från Premiepensionsmyndigheten och nu senast från Sjunde fondstyrelsen, dvs. den fond där staten ska ta hand om de s.k. Efter den redogörelsen visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta. Det var en lång redogörelse om Premiesparfonden och Premievalfonden. Premiesparfonden är till för dem som inte väljer. Den ska inte marknadsföras, ha mindre förvaltning och lägre risktagande. Samtidigt får man om man inte väljer, dvs. om man väljer att inte välja, rätt att ändra sig. Men de som väljer att välja Premievalfonden får inte ändra sig. Det här är mycket mystiskt och mycket konstigt. Det känns både komiskt och tragiskt på samma gång. Det som skulle kunna ge meningsfullhet åt hela soppan är att man åtminstone får tillåtelse att använda sig av ideella fonder. Den inskränkning som nu föreslås lägger band på människors önskan att verka solidariskt och ideellt. Att avstå en del av sina pensionspengar kan vara ett alternativt sätt att trygga ålderdomen. Härigenom kan man bidra till att förbättra miljö, hälsa och livet i dess helhet för såväl sig själv som för andra människor. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 under mom. 2.
Fru talman! Inledningsvis vill jag framföra att detta betänkande, som kammaren i dag ska behandla, är en del i det nya reformerade pensionssystemet som fem av riksdagens sju partier står bakom och som de också tillstyrker, tillika så gör utskottet. Med det yrkar jag bifall till regeringens proposition och hemställan i betänkande SfU6 samt avslag på föreliggande reservationer och motioner. Vi har ett klargörande och ett tydligt betänkande att ta ställning till i dag, där det framgår hur frågan ska hanteras. Tillika gör vår begränsade talartid i dag att jag sammantaget kommer att begränsa min inledning. Partiernas positioner är väl kända. Vad gäller fondsystemet i sin helhet framgår detta av betänkandet och propositionen. Dock finns det anledning att kommentera några punkter. Utskottet har inför sin behandling av propositionen gett företrädare för Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening, Sveriges försäkringsförbund och Frivilligorganisationernas insamlingsråd möjlighet att framföra synpunkter på propositionen. hållit en offentlig utfrågning om vissa frågor i det nya pensionssystemet med bl.a. Premiepensionsmyndigheten. Samma dag har utskottet hållit en sluten utfrågning med ordföranden i Sjunde fondstyrelsen inom AP-fonden, Bengt Rydén. Vidare har reservationer skrivits av Vänsterpartiet och Miljöpartiet med synpunkter på s.k. ideella fonder. Vänsterpartiet har även krav vad gäller placeringsreglerna. Fru talman! Följande punkter finns det anledning att också lyfta fram något. För det första framhåller regeringen att det av konkurrensskäl är väsentligt att det inte förekommer någon korssubventionering mellan väljar respektive icke-väljarkollektivet i Sjunde fondstyrelsens verksamhet. För det andra ska en statlig kapitalförvaltare enligt lämnade riktlinjer verka på strikt marknadsmässiga villkor och således i konkurrens med övriga aktörer inom premiepensionssystemet. Syftet är att uppnå neutralitet i förhållande till de privata fondförvaltare som verkar i systemet. För det tredje föreslår regeringen att premiepensionsmedel inte ska få placeras i fonder som enligt de för fonden gällande bestämmelserna kan dela ut medel till andra än andelsägarna, s.k. ideella fonder. Ideella fonder ska enligt propositionen inte förväxlas med s.k. etiska fonder. Sistnämnda beteckning används i dag för fonder vilkas placeringsinriktning är sådan att den antingen inriktas på speciella kategorier av företag, t.ex. företag som sysslar med medicinsk forskning eller miljövänlig produktion, eller undviker placeringar i vissa kategorier av företag, t.ex. företag inom tobaks eller vapenindustrin. Ideella fonder kan vara etiska fonder genom sin placeringsinriktning, men behöver inte vara det. Enligt propositionen bygger premiepensionssystemet på att den enskilde ska ha ett stort och varierat urval av fonder att välja mellan. Även detta är således ett viktigt krav för systemets funktion. I dag finns det ungefär 450 fonder att välja mellan. Regeringen anser emellertid att principen om att premiepensionssystemet ska vara ett slutet ekonomiskt system är så grundläggande för systemets funktion och legitimitet hos de enskilda att den bör fälla utslaget. Fonder där en del av fondförmögenheten används för andra ändamål än utbetalningar till andelsägarna bör därför inte tillåtas i premiepensionssystemet. Den enskilde ska alltså inte ha möjlighet att placera sina premiepensionsmedel i s.k. ideella fonder. Premiepensionsmyndigheten har påpekat att utdelningar som för ett enskilt år framstår som små kan ge mycket stora effekter vid ett långsiktigt sparande i ett ålderspensionssystem. De grundläggande principer som nu angivits markerar att premiepensionssystemet är ett slutet ekonomiskt system, dvs. att det varken ska skjutas till ytterligare penningmedel till systemet eller användas medel från detta för andra ändamål än sådana som slutligt syftar till pensionsutbetalningar. Fru talman! Sparande i ideella fonder utgör ett populärt inslag för den breda allmänheten. Utskottet har förståelse för att det framstår som svårbegripligt att en sådan möjlighet inte skulle kunna finnas inom ramen för pensionssparandet i premiepensionssystemet. Ett sparande i en sådan fond innebär dock i praktiken att spararen skänker bort avkastningen helt eller delvis på detta pensionskapital. Hade utrymme funnits att generellt sett avstå från denna avkastning borde avsättningen till pensionssystemet i stället ha varit motsvarande lägre. Så är emellertid inte fallet. Utskottet, som delar regeringens uppfattning vad gäller det principiella resonemanget om varför medel inte bör få placeras i ideella fonder, vill dock framhålla följande: De ideella fondernas betydelse för samhällsnyttan är utomordentligt stor och medel från dessa finansierar väsentliga delar inom exempelvis medicinsk forskning och olika miljöprojekt. Enligt utskottets mening vore det olyckligt om sparandet inom ramen för premiepensionssystemet skulle få den effekten att sparande i ideella fonder i mer betydande omfattning skulle komma att minska. Utskottet anser med beaktande av det anförda att denna fråga särskilt bör följas upp. Fru talman! Det är också en viktig markering att nämna att premiepensionsdelen är en del av ett gemensamt pensionssystem där det i förlängningen blir så att 16 % går till fördelningssystemet till dagens pensionärer och 2,5 % går till den enskilde när denne lyfter pensionen. Till sist vill jag än en gång framhålla att det är av största vikt att alla de fem partiernas representanter vårdar den reformerade pensionsöverenskommelsen i olika sammanhang, både här i riksdagsarbetet och när vi möter allmänhet och massmedier. Vi socialdemokrater står helt bakom det reformerade pensionssystemet. Detta klargörande ska inte uppfattas som någon markering, utan bara som just vad det är, alltså ett klargörande. Fru talman! Förra gången vi diskuterade PPM ärendet här i kammaren gjordes liknande klargöranden i frågan. Det kan vara viktigt att ha detta med sig och även påminna sig själv om det. Allra sist vill jag ändå säga några ord om jämställdhetsaspekten eller det begrepp som numera är mer vedertaget och som vi kanske bör använda oss av, nämligen könskonsekvensanalys. Jag utgår från att regeringen noga kommer att följa detta på olika vis, därför att inte minst i de ekonomiska tingens ordning är just jämställdhet eller könskonsekvensanalys ett viktigt begrepp som vi bör ta till oss och arbeta med på ett positivt sätt.
Fru talman! Jag tänker hålla mig till de ideella fonderna. Jag uppfattade att Ronny Olander ägande en större del av sitt tal åt dem.
Tack för ordet!
Ronny Olander sade, och det framgår också i betänkandetexten, att man noga ska följa upp framtiden för ideella fonder ifall det skulle visa sig att det genom att man inte kan få välja inom detta system inverkar på fonderna framöver. I och med att den skrivningen finns, vågar Ronny Olander peka ännu tydligare? Dörren för de ideella fonderna kanske öppnas om några år. Även om texten i betänkandet är positivt finns det flera förbehåll och garderingar. Det känns som att blidka en tidigare tungviktare i riksdagen som numera är ordförande i en ideell fond. Han har sagt några ord som Ronny Olander har återgett. Risken är att intresset för ideella fonder kan minska. Kan vi om ett par år se en framtid där dörren öppnas för ideella fonder i premiepensionssystemet?
Fru talman! Den här gången har jag valt att hämta mycket text till mitt anförande från betänkandet. Precis som det förra PPM-betänkandet är det välskrivet. Man får ett samlat grepp över ämnet. På den fråga som Claes Stockhaus ställer kan inte jag, och inte någon annan, i dag med bestämdhet - och bör nog inte göra det heller - säga hur detta kommer att utvecklas, dvs. om dörrar kommer att öppnas för ideella fonder. Det uppdrag utskottet har givit regeringen är att noga följa frågan. Jag är helt övertygad om att människor och partier som är starkt engagerade i ideell verksamhet kommer att följa frågan på olika sätt. Det i sig borgar för att frågan inte kommer att glömmas bort utan hållas levande. Det är viktigt att se anledningen till att de fem partierna har resonerat sig fram till detta. Det kollektiva pensionssystemet innebär att det kan bli fel om dörrarna öppnas för de ideella fonderna. Det innebär att de andra i det gemensamma kollektivet kanske får ta ansvar för vad enskilda personer gör. Det finns förutsättningar för att det kan bli många. Det är i och för sig positivt, men det går inte att lösa den frågan i ett gemensamt kollektivt pensionssystem där premiepensionsdelen är en del i det gemensamma systemet. Det är viktigt att försöka hålla det isär.
Fru talman! Visst är premiepensionen en del i det gemensamma systemet. Det hindrar inte att, trots att det ska vara ett slutet system, den enskilde pensionstagaren genom dåliga fondval under några år äventyrar sin framtida pension. Vad är det för skillnad jämfört med att man redan från början är medveten om att en mindre del avsätts för någonting annat än den egna pensionen? Vad är det för skillnad? I det ena fallet gör man en aktiv handling, kanske inte hela livet men några år, men i det andra fallet är det ett stort risktagande trots att det är ett slutet system. Jag ser inte skillnaden.
Fru talman! Jag tycker att man ska se frågan i skenet av att en stor majoritet i Sveriges riksdag faktiskt har lyckats kompromissa sig fram till ett reformerat pensionssystem som det finns all anledning att vårda. Det är oerhört viktigt och centralt för alla människor att veta vilken pension de får när det är dags att ta ut den. Det fanns en rädsla för att det var för få möjligheter till fondval, men en avstämning i dag talar i storleksordningen av 450. Det kan då finnas fonder där det inte går som det är tänkt. Det ska finnas möjlighet för andelsägare i form av kommande pensionärer att välja på olika sätt. Detta kommer att sortera ut sig självt. Man måste också se detta i skenet av varför vi skiftar system. Det gamla ATP-systemet visade att det över tid inte skulle hålla. Det politiska systemet förde en mängd arbetsuppgifter till det gamla ATP systemet som har lett till att vi i dag har fått byta. Vi har fört till värnpliktsår, studieår och barnår. Det innebär att man ska vara försiktig. Claes Stockhaus tar här upp femprocentsbegränsningen i er reservation. Enligt er mening borde det stå att utskottet anser att det kollektiva sparandet och offentliga institutioner kan spela såväl viktiga roller som riskkapitalförsörjare som företräda stabila och aktiva ägarintressen i svenskt näringsliv. Det är väl inte i första hand riskkapitalförsörjare som pensionssystemet ska vara, även om det har spelat en mycket stor och viktig roll i svenskt näringsliv och kommer att göra det framöver.

Fru talman! Det börjar bli sent, och jag ska försöka fatta mig kort. Vissa frågor är svåra. Man kan inte helhjärtat svara ja eller nej. Detta gäller frågan om jag ska få placera premiepensionsmedel i ideella fonder eller inte. Det är en målkonflikt. Det står två principer mot varandra. Den ena principen är att när jag har tagit en försäkring inte får lyfta avkastningen förrän försäkringen har förfallit till betalning. Det är viktigt, för det gör försäkringarna oantastbara. De kan inte tas med i konkurs, och de kan inte användas för skulder osv. Den andra principen är att folk ska få placera sina pengar efter eget skön. De får ta stora risker. Det vill vi inte hindra dem från. Men vi hindrar dem att i PPM placera pengar i ideella fonder. Här lyfts en del av avkastningen och går direkt till välgörande ändamål - även om vi vet att fonderna ger mycket god avkastning. De ideella fonderna är viktiga. De visar att sparande, att vårda sig om sitt kapital, har en mängd positiva effekter. Det skapar pengar för medicinsk forskning, för ändamål av olika slag som vi vill stödja. Det visar kapitalismens goda och vänliga ansikte i motsats till det som vi hör talas om så ofta, nämligen det giriga ansiktet. Därför har det varit svårt att stödja ett nej till ideella fonder. Då har jag gått tillbaka till försiktighetsprincipen. När det är svårt att fatta ett beslut är det bäst att vänta, tänka efter och fråga sig om beslutet behöver fattas i dag eller om det går att vänta till i morgon. Går det att dröja med ett beslut ska man göra det. Det är bättre att behålla status quo än att försöka hetsa fram ett beslut. I det här fallet är det bara en skada som kan ske, nämligen om de ideella fonderna skulle skadas om de förbjuds att vara med i PPM:s sortiment. Det ser vi om ett år eller två. Då hoppas jag att vi inte har någon som helst prestige, utan kan säga att vi inte gjorde en riktig bedömning och vi bör se till att de ideella fonderna finns med även i PPM:s sortiment.

Fru talman! Jag tänkte komma in på samma sak som jag gjorde i replikväxlingen med Ronny Olander. Det handlar fortfarande om ideella fonder och det slutna systemet. Det som inte har nämnts alltför mycket - i alla fall inte av Margit Gennser - är att det också förekommer avgifter, även om de kan förhandlas ned till en låg nivå. Det förekommer ändå avgifter som tas ur detta slutna system, och då försvinner det pengar någon annanstans också. Man har ett tänkt scenario med en lite högre avgift, varav en del skulle kunna bytas ut mot en satsning i ideella fonder. Då kan inte jag se skillnaden. Avgifter är okej, men när det gäller riktade insatser - i detta fall råkar det vara ideella fonder - är det fel. Det resonemanget begriper inte jag.
Fru talman! Jag hoppas att jag förstod frågan rätt. Det är alldeles riktigt att jag får betala en avgift när jag sparar i fonder. Det kan vara högre eller lägre. I de ideella fonderna tar man sannolikt ut - det behöver inte vara så - en högre avgift. Man avsätter en del till det välgörande ändamålet. Men i slutändan måste vi se på avkastningen. Är de bra på sina placeringar kan vi få mer, samtidigt som vi faktiskt ger bort pengar. Det är alltså inte bara att lägga ihop plus och minus, utan vi har också en viss dynamik. Sedan kan man säga att PPM har arbetat för att få ned avgifterna. Det tycker jag egentligen är bra. Konkurrens är alltid bra, och saker och ting ska alltid göras med minsta möjliga friktion. Men i detta fall blir det lite högre avgift, allt annat lika, för att pengar ska kunna gå till det ändamål som man vill satsa på. I slutändan kan den som satsar på en bra ideell fond faktiskt få bättre avkastning än den som satsar på en fond som är mer krasst kommersiell, men som är riskfylld och t.ex. går in på tillväxtmarknader som kan vara osäkra.
Fru talman! Med tanke på Margit Gennsers slutord måste jag säga att vi nästan är överens, eftersom det finns en avkastningsdel med i det hela. Som jag uppfattar Margit Gennser säger hon att det kan vara så att ideella fonder i slutändan är värda minst lika mycket, om inte mer, även om en del pengar utöver avgiften går till ideella ändamål. Det såg vi bl.a. vid redovisningen i utskottet, då man visade hur det såg ut ett antal år bakåt i tiden och vad man förväntar sig. Egentligen är vi delvis överens i denna analys. Då står jag ännu mera frågande inför hur man kan komma till slutsatsen att ideella fonder ska uteslutas.
Fru talman! Min slutsats är helt enkelt att jag vill ha så lite regleringar som möjligt, bara jag kan skydda pengarna t.ex. mot att försvinna in i konkurser, osv. Jag ser på försäkringsrätt i stort. Man får naturligtvis skydda alla från rent oseriösa fonder, men annars vill jag nog ha friheten.

Fru talman! Pensionsmedel till svenska folket är debattämnet i kväll. Det är glädjande att vi i framtiden kommer att få möjlighet till val av förvaltningsmodell. Regeringens proposition tas i stort sett emot på ett positivt sätt från utskottet. Inledningsvis talar man i propositionen om AP fondernas placeringsrättigheter vad det gäller aktier. Här noter jag med stor tacksamhet Vänsterpartiets uttalade stöd till att ännu mer pengar ska kunna avsättas till aktieplaceringar. Det är en bra och riktig inriktning som säkerligen kommer att styrka den privata marknaden och dessutom ge ett erkännande åt våra börsnoterade företag. Fru talman! Jag beklagar om det är så att Claes Stockhaus endast har en plastfolder för sina handlingar från PPM. Jag utrustade mig med en pärm. Den är röd, så den bör kännas igen. Jag skulle gärna vilja överräcka den. Där är plats även för Stockhaus kommande aktiepapper, noteringar från Värdepapperscentralen, osv., så att han kan hålla sig väl förtrogen med vad som sker på den svenska börsen. Jag återkommer med gåvan så småningom. Den största frågan i detta sammanhang rör dock inte de fem procenten som pensionsförvaltarna ska få placera i aktier. Det är i stället frågan om de ideella fondernas rätt att finnas med i utbudet för premiepensionssystemet. Först vill jag ta upp en liten teknisk detalj angående Premiesparfonden och Premievalsfonden. Kerstin Maria Stalin har redan tidigare berört detta. Enligt propositionen och även betänkandet finns det ett litet problem. Om man väljer att inte välja har man större valfrihet än om man väljer att välja. Det är krångligt, men så tycks det mesta vara inom pensionsvärlden. Den som väljer att välja fond enligt den förteckning som kommer oss till handa under nästa år har därmed tagit ställning för att alltid ligga kvar med sitt pensionskapital i Premievalsfonden eller i ett privat fondbolag. Premiesparfonden är alltså stängd för all framtid. Det här kan vara ett litet placeringstips. Det har jag lämnat ut till många under mina år. Den som påbörjar sitt sparande i Premiesparfonden har satt sin fot i dörrhålet och kan alltså återkomma med sina pensionspremier även efter en utflykt i fondvärlden. Nu tror jag emellertid inte att så många, om ens någon, vill återgå till Premiesparfonden efter det att de har upplevt fondvärldens möjligheter. Låt mig också göra ett litet förtydligande. Det här är min erfarenhet, och det är vad jag har hört talas om från vissa håll angående riskerna med fond och aktievärlden. Tendensen är historiskt sett mycket klar. Tillväxten har alltid varit väldigt bra sett över tiden på aktieplaceringsområdet. Inte minst de senaste åren har detta visat sig på ett kanske alldeles för tydligt sätt. Detta år - 1999 - är även för oss som har jobbat med detta lite för bra. När det går uppemot 50 % får man nästan tänka efter vad det är vi håller på med. Fru talman! Ideella fonder är omnämnt i betänkandet. Det finns mycket att säga om detta. Dels skulle man kunna välja en politisk linje, dels skulle man kunna välja en försäkringsteknisk linje. Jag kommer att koncentrera mig på det senare. Ideella fonder har funnits på marknaden i ganska många år. De har framför allt varit användbara inom personförsäkringsbranschen som ett alternativ bland övriga fonder till den traditionella förvaltningen. Ideella fonder har, för den som aktivt valt denna sparmodell, en positiv del tack vare den årliga utdelningen av fondandelarnas avkastning. Det är en genialisk tanke att använda det privata sparkapitalet och att man kan lämna en avkastning till de av systemet erkända bidragsmottagarna. Jag ska inte lämna några exempel på organisationer som mottar medel från dessa fonder, men man har uppemot ett tiotal olika organisationsinriktningar att välja mellan. Under min tid som försäkringstjänsteman arbetade jag aktivt för att få fram denna möjlighet. I dag är det ganska många sparare inom både försäkringsbolagen och bankerna som redan har placerat ganska stora belopp direkt in i olika ideella fonder. Det är i högsta grad lovvärt. Dagens debatt rör emellertid inte de pengar som jag sparar privat. I dag talar vi om offentliga medel. Det gäller försäkringspremier som investeras i vårt nya pensionssystem. Som ett led i utvecklingen har ett val av inriktning på placeringen av pensionsmedlen möjliggjorts. Detta är unikt i svensk socialförsäkringspolitik. Samtidigt kan jag inte annat än glädja mig över att våra fem partier i Genomförandegruppen äntligen gemensamt har enats om premiereservsmodellen i stället för ett förmånsbaserat system. Kristdemokraterna har inget yrkande till detta betänkande, utan vi ställer oss bakom utskottets majoritet. Motiveringen till detta är följande: Vi anser att offentliga pensionsmedel inte ska vara till allmänt förfogande förrän man når önskad pensionsålder. Detta har alltid varit en praxis i Sverige och ska så förbli. Det kan finnas olika syn på detta. Valfrihet är emellertid ett honnörsord, och det ska vi hålla högt. Jag anser att det finns ett godtagbart antal fonder i enlighet med det betänkande vi har lagt fram. För att satsa på ideella fonder, vilket jag rekommenderar, krävs alltså ett privat sparande. Det kan ske utan skattereglernas begränsning, och därmed är valfriheten stor. Men utdelningen av offentliga medel enligt ideella fonders grunder och regler är inte förenligt med vår uppfattning. Därför avråder vi från möjligheten till val av ideella fonder i dessa sammanhang. Däremot kan man inte avråda eller ha negativa synpunkter på dessa ideella fonders målsättning. Det är i högsta grad lovvärt. Det privata pensionssparandet och andra investeringar kan med fördel ske via ideella fonder, men inte sparandet till den egna pensionen genom det offentliga nya pensionssystemet. Där går en skiljelinje.
Fru talman! På slutet kom det en kläm som jag satt och väntade på från Kenneth Lantz. Jag känner till att Inger Davidson från Kristdemokraterna har väckt en motion på området, så jag trodde att det skulle bli en annan utveckling än vad det blev. Jag konstaterar bara vikten av att vi verkligen vårdar den reformerade pensionsöverenskommelsen. Det gav också Kenneth Lantz uttryck för. Det jag inte riktigt förstod var resonemanget kring börsen och aktiehanteringen, och Kenneth Lantz kanske skulle vilja utveckla det lite grann. Det ligger mycket i att det inte minst är fråga om vilken relevans det som nu händer på börsen egentligen har. Med tanke på att ett stort antal miljarder ska ut på marknaden nästa år skulle det vara intressant att höra Kenneth Lantz utveckla detta.
Fru talman! Det gör jag gärna. Jag ser en stor risk rent ekonomiskt när det är så här stora belopp som ska ut på aktiemarknaden. Det kommer naturligtvis företagen till godo, men det kommer också spekulanterna till godo, tror jag, eftersom börsen kommer att dra i väg ytterligare. Dock måste man se det här med en mycket stor respekt, eftersom vi redan i år har haft en osedvanligt hög tillväxt på den svenska börsen. Hela Europa har gått ganska bra, men speciellt i Sverige har det gått bra. Det är tacknämligt om man håller en något mer blygsam tillväxt på en börs av Stockholms storlek än vad vi har upplevt i år. Ronny Olander gav en väldigt bra redogörelse för utskottets syn på det här. Jag skulle dock vilja lägga till en förklaring. De ideella fonderna är ju som regel blandfonder och är till sin karaktär ganska trygga fonder. Till skillnad från möjligheten att välja mer riskbenägna fonder står man själv sitt kast i de här besluten. Jag tror att Ronny Olander och jag är helt överens om det här.
Fru talman! Kenneth Lantz! För att man ska ha nytta av en pärm måste man göra hål i handlingarna. Jag uppfattar att det är hål i argumentationen i slutändan när det gäller att man väljer bort ideella fonder. Det är därför jag har valt en mapp. Kenneth Lantz tog upp en intressant tanke, som även Kerstin-Maria Stalin var inne på. Det är just det att de som väljer att inte välja har en större valfrihet. Det skulle jag nästan kunna göra en travesti på Tage Danielsson av, men det är risk för att jag vecklar in mig alltför mycket så jag avstår från det den här gången. Det intressanta är att om man väljer att inte välja hamnar man i Premiesparfonden. Jag vet inte vad Kenneth Lantz tror, men jag tror att ett stort antal kommer att hamna i Premiesparfonden. Vad innebär det i nästa steg? Det kanske är den som blir vägledande. Men den får inte vara alltför aktiv - vem vill då basa över en sådan fond? Det intressanta kan vara att Premiesparfonden blir den nya allmännyttan inom premiepensionssparsystemet. Vad tror Kenneth Lantz om det?
Fru talman! Tack så mycket för frågorna! När det gäller hål i handlingar tror jag att även Claes Stockhaus har haft metallslöjd en gång i tiden. Där fick vi lära oss att man skulle nita ihop bitarna för att de skulle bli ännu starkare. Jag tror att de blir det; flertvinnad tråd är starkare än enkel sådan. Jag är alltså inte rädd för hålen. Det är gott om plats för Stockhaus aktieportfölj så småningom. Premiesparfonden får gärna bli den bästa - det gör inte mig någonting! Nog ska det finnas någon som förvaltar den. Här blir det en kamp på den öppna marknaden. Att den sedan har en begränsning genom att den inte ska vara för riskbenägen m.m. är väl bra. Vi har under vissa år haft en enorm tillväxt på räntebärande papper, och 1991 och 1992 låg de avsevärt högre än aktiesidan. Över tiden är det nog klokt och smart att placera sina pensionspengar på fondmarknaden över huvud taget.
Fru talman! Jag tror - utan att jag har varit inne i den här branschen så mycket - att just Premiesparfonden kommer att bli stor. Om den skulle bli vägledande måste det vara märkligt. Det framgår i förarbetena att Premiesparfonden inte får vara alltför aktiv i marknadsföring och liknande, utan den ska vara den andra, trygga, på sidan om. Men om det visar sig att den andra, trygga, på sidan om blir den största, hur ska man då gå ut och tala från det här systemet? Ska man säga att "vi har Premievalsfonden och . "? Man får väl inte säga så mycket mer - även om "så mycket mer" kanske är mycket mer. Det skulle vara intressant med en sådan framtid. När det här nu kommer får jag här i riksdagen förstås förorda Premiesparfonden, eftersom den passar mig bättre.
Fru talman! Jag tycker att Claes Stockhaus har uppfattat det här helt rätt. Han har redan tagit ett litet placeringstips från mig. Att placera i Premiesparfonden är helt rätt. Då har man all möjlighet att gå vidare till aktiefonder och olika slag av premievalsfonder. Marknaden ligger vidöppen för herr Stockhaus. Det är bra. Om det skulle vara så att den här blir störst - so what? Då är det ju marknaden som har avgjort det. Då har man tagit sitt beslut, och man har fått ett erkännande för att man har gjort ett bra arbete. Bättre än så kan det inte vara. Jag gläder mig över att de här tongångarna också kommer från Vänsterpartiet.

Fru talman! Det nya pensionssystemet, som nu står inför sitt successiva ikraftträdande, är resultatet av ett långvarigt, mödosamt och svårt arbete. Det har varit svårt genom sin tekniska komplexitet, genom sin långsiktiga inriktning och genom sin politiska sprängkraft. Det är därför av avgörande betydelse att pensionsbeslutet har kunnat fattas med betryggande politisk majoritet. Det ligger mot den här bakgrunden i sakens natur att tekniska och praktiska problem uppstår av en art som inte till fullo har kunnat förutses. Det absolut allvarligaste problem som hittills har uppstått är att den s.k. garantipensionen inte kan genomföras vid avsedd tidpunkt. Det får konsekvenser framför allt för pensionärer med låga pensioner. För oss i Centerpartiet, som har varit ivriga tillskyndare av tillkomsten av garantipensionen, är detta en stor besvikelse. För oss är det självklart att de pensionärer som skulle ha fått en bättre ekonomisk situation genom garantipensionen kompenseras för det bortfall som nu blir följden i förhållande till det som annars skulle ha inträffat. Det skulle ha varit lockande att efterhöra hur mina meddebattörer ser på just den här situationen, men jag avstår därför att det inte primärt är en del av pensionssystemet som vi i dag har att diskutera. Fru talman! Det betänkande som vi nu har att behandla rör en annan förändring eller snarare kanske en anpassning i förhållande till ursprungsbeslutet.

Dessa förändringar stöds för övrigt av samma stabila majoritet som stod bakom pensionssystemet i stort. Resterande partier - dvs. Miljöpartiet och Vänsterpartiet - har reserverat sig på två punkter. Vänsterpartiets reservation om 5-procentsregeln är självklart i första hand ideologiskt betingad. Man vill använda statligt fondförvaltande för att skaffa sig så stort inflytande över näringslivet som möjligt. Vi delar inte det synsättet. Vi vill i stället ha mångfald i ägandet av det svenska näringslivet. Vi tror att det är det bästa sättet att medverka till att också det svenska näringslivet utvecklas på ett bra sätt. Den andra reservationen rör möjligheten att placera i s.k. ideella fonder, och det har debatten hitintills i mångt och mycket handlat om. Det kan i förstone verka önskvärt att tillåta placering i ideella fonder där en del av avkastningen går till att finansiera olika ideella ändamål på sätt som tidigare framgått av debatten. Det kan emellertid inte rimligen vara ett pensionssystems uppgift att åstadkomma något annat än att trygga individernas framtida pensioner på ett så bra sätt som möjligt. Ett av de skäl som anges i reservationen för placering i ideella fonder är att man vill undvika att en del av avkastningen annars skulle hamna i "diverse olika ägarhänder". Jag skulle, i likhet med Luther, vilja ställa frågan: Vad är det? Hur skulle det kunna inträffa i det tilltänkta systemet, Claes Stockhaus och Det enda sätt som det skulle kunna uppstå på - och Claes Stockhaus tangerade ju detta - är genom för höga avgifter i förhållande till kostnaderna. Jag tror att den risken är utomordentligt liten, närmast obefintlig. Detta sätter framför allt konkurrensen, men också premiepensionsmyndigheten, stopp för. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Vi diskuterar nu ett mycket viktigt inslag i den stora pensionsreformen. Det finns flera skäl för att ha ett premiepensionsinslag i reformen, enligt vår uppfattning. Ett skäl är ganska enkelt. Om man kan välja i livet ska man inte lägga alla ägg i samma korg, dvs. att vi inte ska göra oss beroende av enbart löneutvecklingen. I det nya totala systemet påverkas man både av löneutvecklingen i samhället och av det som händer bl.a. på aktiemarknaden. Ett annat skäl är att vi tror att det är bra för svensk ekonomi med ett decentraliserat ägande. Det tredje och mycket viktiga skälet för ett pensionssystem är att om man ska gå på de historiska erfarenheterna pekar allt på att pensionerna blir högre om vi har premiepensionsinslag än om vi helt och hållet hade utformat ett fördelningssystem. Det är ingen hemlighet att det här inslaget finns med i den slutgiltiga uppgörelsen mellan de fem partierna på grund av förslag från liberalt och övrigt borgerligt håll. Vi är glada för att vi har fått gehör för det. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju emot hela det nya pensionssytemet, så det är på sitt sätt inte förvånande att de har de enda reservationerna till detta betänkande, även om de kan förefalla lite märkliga. Hade dessa två partier fått som de hade velat hade det inte funnits något premiepensionsinslag alls. Det hade inte funnits någon möjlighet för Claes Stockhaus att föreslå att man ska kunna öka något slags kollektivt ägande av svenskt näringsliv den vägen - för att ta ett exempel. Det hade inte heller funnits någon möjlighet att föreslå det som man föreslår om de ideella fonderna. Fru talman! I förhandlingarna har man nu bl.a. från Folkpartiet liberalerna accepterat att det inslag som socialdemokraterna hade önskat sig av ett statligt fondbolag nu inte blir av, enligt de skäl som anges i propositionen och i utskottsbetänkandet. Därför får vi den lösning som skisseras i betänkandet. När det gäller den lösning som har blivit vald - dvs. att detta ska ingå som en del av den sjunde AP fonden - är det viktigt att det gång på gång slås fast att det inte ska vara några korssubventioner mellan den del som har att göra med att människor av en mängd olika skäl inte har valt fond och att detta ska subventionera den del som ska finnas på marknaden som en statlig fond som konkurrerar med de privata fonderna. Nästa höst kommer av allt döma alla vi dryga 5 miljoner människor som har möjlighet att vara med i det nya premiepensionssystemet att kunna välja mellan över 450 fonder. Det blir alltså en mycket stor valfrihet i det nya systemet. Vad beträffar premiesparfonden har den diskuterats under debatten i dag. Det finns de som har uttryckt tron att den kommer att bli mycket stor, kanske avsevärt större än den andra delen i den sjunde AP fonden. För min del vill jag uttrycka den bestämda förutsägelsen att självklart kommer så bli fallet. Självklart kommer den nya premiesparfonden, som fylls på genom att människor inte har satt kryss i någon ruta, säkert att vara 30-40 gånger större än någon av de 450-460 fonderna. I det sammanhanget kan det diskuteras hur reglerna för hur man får välja premiesparfonden ska utformas. Som någon tidigare här antydde - jag tror att det var Kerstin-Maria Stalin - kan det se lite märkligt ut med de regler som finns, men då ska man hela tiden hålla i minnet att den fonden har tillkommit av ett enda skäl, nämligen att de människor som inte vill välja aktiefonder och annat förhoppningsvis ska få en avkastning och en hygglig pension ändå. Så har resonemanget gått under hela reformens framkomst under Fru talman! Den fråga som har diskuterats i ett antal inlägg handlar om de ideella fonderna. Det är alldeles uppenbart - det framgår av propositionen, av betänkandet och av dagens debatt - att det finns argument som står emot varandra. Så är det ofta i livet. I det här fallet är det goda argument som står emot goda argument. Vi har då tvingats att välja. Efter samtal om utformningen av detta har vi från Folkpartiet valt att stanna vid den lösning som förespråkas i utskottets förslag. Ronny Olander tog upp behovet av en könskonsekvensanalys. Jag är för min del övertygad om att en sådan kommer. Men jag vill peka på att det nya pensionssytemet väl klarar en sådan analys. Mitt eget bidrag under den här debatten skulle närmast handla om att lyfta fram tre ganska självklara inslag som pekar åt det hållet och ett fjärde som är något mera diskutabelt. För det första kommer kvinnor i det nya pensionssytemet att få samma årliga pension, samma inkomst, som männen får, trots att män lever cirka fem år kortare än kvinnor. För det andra kommer garantipensionsnivån, så länge som världen ser ut som den gör, till en mycket större del att tillfalla kvinnor än män. För det tredje kommer barnåren till en mycket större del att tillfalla kvinnor än män. Dessa tre punkter är alldeles uppenbara. Den fjärde punkten är inte lika självklar, men jag dristar mig ändå att nämna den, inför den fortsatta analys som jag vet att Ronny Olander och många andra blir engagerade i. Om aktier hittills har gett avsevärt bättre avkastning än löneutvecklingen, och om män hittills har placerat mer i aktier än kvinnor, öppnar ett obligatoriskt system den möjligheten för hela befolkningen, oavsett tidigare vanor att spara i aktier. Bland alla andra positiva effekter kommer detta sannolikt att gynna kvinnor mer än män, allting annat lika. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Ibland vill jag tala om att det är saker och ting som beslutas som jag inte gillar och som jag anser mig ha rätt att kommentera och kritisera. Jag tror att det är tillåtet. Just det här med premiesparfonder och premievalfonder har gjort mig lite intresserad på grund av att det är så komiskt. Jag kan liksom inte låta bli att vidare sätta mig in i dem och kan inte låta bli att lyssna på det lilla rådet om att premiesparfond, det är väl ändå någonting. Man ska välja både elbolag och telefonbolag, och jag tycker att detta att man ska välja olika saker är så fruktansvärt upphaussat. Det stressar och gör att det görs skillnad mellan folk, för alla har inte samma möjlighet att ta reda på vad som är bäst. Det lilla som jag tyckte hade kunnat vara bra i sammanhanget var just det där med ideella fonder. Det passar mig och Miljöpartiet väldigt bra. Därför kändes det lite snopet, när jag äntligen höll på att bli intresserad och tyckte att detta var spännande och bra, att inte få just det som jag skulle vilja ha. Jag är tacksam och glad över Margit Gennsers anförande, för det lät ändå som om det finns en öppning och det verkar inte vara så hemskt farligt som många vill få mig att tro att det är. Sedan en liten upplysning till allihop. I morgon i Rapport morgon kommer ni att kunna höra Kjell-Olof Feldt tala om bl.a.ideella fonder.
Fru talman! Apropå det allra sista finns tydligen den här möjligheten, som Kerstin-Maria Stalin nämner, för de allra morgonpiggaste. Det kan möjligen tillåtas att göra reflexionen att hade Kjell-Olof Feldts partivänner fått som de hade velat, hade det inte funnits några premiereserver att diskutera och inte heller några möjligheter att plädera för att de ideella fonderna skulle kunna få vara med i det systemet. Sedan noterar jag att det finns en icke obetydlig skillnad mellan det liberala partiet Folkpartiet och Miljöpartiet i så måtto att vi för vår del inte tycker att det är någon stor plåga att ha ett system där man får välja och att det är någonting som man ska beklaga, utan vi är glada för att den möjligheten finns. Men det är väl en politisk skillnad som här existerar. Jag noterar dessutom att Kerstin-Maria Stalin säger att det enda som skulle vara bra med premiereserverna är, som hon ser det, att man skulle ha haft möjlighet att förespråka att ens avkastning delvis gick till ideella och välgörande organisationer. Med detta har hon samtidigt sagt att sådana inslag som att man får en mindre osäkerhet om man placerar ut pengarna på flera ställen och att man sannolikt, om historien är någon vägvisare inför framtiden, kommer att få klart högre pensioner inte spelar så stor roll. Det tycker jag är lite märkligt, för det borde väl vara intressant för oss alla att det blir ett system som ger större pension. Sedan tycker jag personligen, som jag antydde i mitt förra inlägg, att det är en stor och väsentlig sak om hela befolkningen, dvs. alla de som arbetar, kommer att kunna få del av tillväxten på aktiemarknaden och inte bara kanske någon hälft av befolkningen. Det vore ett framsteg sett utifrån mina värderingar.
Fru talman! Ibland blir jag lite anklagad för att jag inte bryr mig om ekonomin. Man säger: Det förstår du väl att vi måste ha ekonomi, annars kan vi ju inte leva här i samhället. Jag skiljer på ekonomi som man använder till samhället och ekonomi som enbart handlar om att nu ska jag tjäna så mycket pengar som möjligt i morgon eller i övermorgon. Det var bl.a. det som jag ville prata lite grann om i min inledning, när jag sade att jag skulle vilja ha andra slags ekon på radio och TV än bara börs och ekonomieko. Det har inte att göra med att jag inte begriper att vi måste ha ekonomi för att klara allt vad vi behöver ha här i samhället. Men jag vänder mig mycket mot den upphaussade reklamen för att vi ska lära våra barn och ungdomar att de ska satsa så att de gör klipp och tjänar mycket pengar till i morgon, för det finns så många andra väsentligheter som vi måste bry oss om.
Fru talman! Det är lätt att instämma i att det finns oerhört mycket annat väsentligt här i livet än att följa börsnyheterna varje dag. Så är det förstås. Men när Kerstin-Maria Stalin vänder sig mot att det i det här sammanhanget skulle handla om att tjäna pengar till i morgon är det väl kanske en lite felplacerad kommentar, eftersom vi diskuterat ett pensionssystem som för de yngre generationerna handlar om vilken pension de kommer att få om 40-45 år. Vi politiker angrips ju ofta för att vara så kortsiktiga och bara tänka på hur det ska vara nästa vecka eller möjligen veckan därpå. Men de ursprungligen sju företrädarna för fem politiska partier som arbetade fram den stora pensionsreformen satt många kvällar och nätter för att diskutera hur det skulle se ut på 2030 och 2040 talen. Det handlade alltså inte speciellt i det sammanhanget om att lista ut hur man skulle tjäna ihop pengar till i morgon.

Fru talman! När vi i dag diskuterar svenskarnas pensioner är det mycket viktiga frågor som vi behandlar. En av dem gäller hur premiepensionerna ska placeras. Med utgångspunkt från mina nära och mycket starka rötter i några ideella organisationer i Sverige har jag med besvikelse noterat att en rad partier, även mitt eget, inte nu vill släppa in de ideella fonderna i PPM-systemet. De ideella aktiefonderna står för ett engagerat sparande på den svenska marknaden. Spararna ger genom dessa fonder ett mycket värdefullt bidrag till ett hundratal organisationer, stiftelser och samfund och stöder angelägen forskning. Den enskilde kommer med det liggande förslaget att ha möjlighet att välja upp till fem fonder. Det är tråkigt att man inte nu vill släppa in de ideella fonderna i dessa sammanhang. I dag sparar över 100 000 personer i dessa fonder. Många har dessutom kopplat sparandet till ett individuellt pensionssparande, IPS. För dessa är fondmarknaden synonym med de ideella fonderna. När man väljer att utesluta dessa fonder från PPM-systemet slår det direkt mot populära fonder som Humanfonden, Hjärnfonden, Eldsjäl, Olympia och Världsnaturfonden. Det är verksamheter med solidariteten som ledstjärna och som hjälper barn med cancer att hålla i gång jourtelefoner, stödjer hemlösa eller bistår människor i tredje världen. Jag har förståelse för utskottets resonemang, men delar inte de slutsatser som man kommit fram i just denna fråga. Att placeringar i exempelvis ideella fonder skulle kunna uppfattas som ett förtida uttag av pensionen genom den avsättning som dessa ger till ideella syften känns långsökt, när man samtidigt har möjlighet att placera pengar i en högriskfond där man ju kan riskera att förlora en stor del av sina pengar.

Fru talman! Först vill jag ha ett litet klarläggande här. Vi kan inte ställa de ideella fondernas låga riskbenägenhet mot vanliga fonders, som Kent Härstedt uttrycker det, höga riskbenägenhet. Det går inte att göra en jämförelse på det här sättet, för man kan välja den inriktning som man själv vill ha. Härstedt upplevt att vi redan i dag har ett ganska betydande, tursamt nog, tillflöde av medel till de ideella fonderna? Det är ju inte så att PPM på något sätt undervärderar dessa fonder. Men det är en principiell försäkringsteknisk grund som gör att jag inte har möjlighet att ställa mig bakom modellen med ideella fonder i ett offentligt pensionssystem.
Fru talman! Tack för de frågorna från Kenneth Jag tar den sista frågan först. Jag tror inte att man kan säga att det finns tillräckligt med resurser för de ideella fonderna och för den verksamhet vars avkastning sedan går till ideella syften. Har man närkontakt med verksamheten vet man att det finns en rad brister och att det ständigt finns nya behov. De sociala problemen och behoven i tredje världen gör att det ständigt finns behov av mer resurser. En koppling mellan högriskfonder och ideella fonder kan göras om man hävdar att satsningar i de ideella fonderna kommer att leda till att det uppstår ett behov av stöd från det allmänna i framtiden om det går dåligt för de ideella fonderna. Då kan man göra den kopplingen till högriskfonder. Man kan fråga sig om det är rimligt att satsa i högriskfonder där man riskerar att förlora en stor del av sin pension och då kanske också får ett behov av stöd från det allmänna. Det är den kopplingen jag gör.
Fru talman! Det är den kopplingen jag inte förstår. Det är ju så att man har ett fritt val. Staten ska inte tala om vad vi t.ex. ska äta till frukost och vad som är nyttigt eller inte nyttigt. Man får välja. Vill man vara riskbenägen får man välja en riskbenägen fond. Jag ser inte heller att de ideella fonderna skulle vara en grund för att jag skulle behöva söka socialbidrag i framtiden, absolut inte. Jag tror att de ideella fonderna kommer att gå väldigt bra. Men det är alltså inte det som är skälet för mig att ställa mig lite frågande till det hela. Mer resurser, säger Kent Härstedt. Ja, självklart. Jag har själv varit fem år i biståndsarbete. Jag om någon känner för inte minst de afrikanska länderna som har blivit utagerade av västvärlden på ett oförskämt sätt. Därför är det en glädje för mig med många andra att redan i dag kunna sätta medel i de ideella fonderna och dessutom på ett ännu bättre och effektivare sätt skänka pengar till de hjälporganisationer som gärna tar emot dem. Jag ser inte några problem i den delen. Men jag ser problem med att vi använder offentliga medel, och jag förstår inte att Kent Härstedt inte kan dela den uppfattningen med mig.
Fru talman! Om Kenneth Lantz har så stor förståelse för de här organisationerna är det märkligt att de och Kenneth Lantz har kommit till helt olika slutsatser vad gäller de ideella fonderna och PPM-systemet. Det är mycket märkligt.

Fru talman! Jag har tillsammans med två andra kristdemokrater motionerat om möjligheten att placera premiepensionsmedel i ideella fonder. Vi har mycket svårt att förstå varför det inte skulle vara tillåtet. Allt aktiesparande innehåller ett visst riskmoment. Utifrån de val som de enskilda gör kommer de att få olika stor utdelning när det är dags att ta ut pensionen. Det är något som alla är införstådda med. Många aktiesparare - det har vi hört flera gånger här i kväll - har valt att placera sina pengar i ideella fonder där en liten del av avkastningen går till ett ändamål som man vill stödja. Jag avstår från att räkna upp dem. Det har nyss Kent Härstedt gjort på ett bra sätt. Det skulle självfallet kännas naturligt för alla de här människorna att också få placera sina premiepensionsmedel i en sådan fond. Utskottet säger att det är förståeligt att det framstår som obegripligt för den breda allmänheten att det inte är möjligt. Jag måste säga att jag ingår i den breda allmänhet som tycker att det är obegripligt. Jag är i gott sällskap med andra i den allmänheten, t.ex. Utskottet lägger in en liten brasklapp om att man noga ska följa vilka effekter beslutet får för sparandet i ideella fonder. Det visar att man nog inser att det här är något som man kommer att tvingas ändra så småningom. Varför inte göra det redan nu? Jag måste säga att jag är glad över den vändning som debatten har tagit här i kväll. Ronny Olander säger att ingen kan säga om dörrarna kommer att öppnas för ideella fonder i framtiden, men att det kan bli fel just nu. Margit Gennser uttryckte en viss vånda över beslutet, och det uppfattade jag också att Bo Könberg gjorde. Han sade att goda argument står mot varandra i det här fallet. Jag hoppas att det kommer att bli en förändring även om det inte ändrar beslutet just nu, för det är väl för mycket att begära. Fru talman! Jag har ingen reservation att stödja eftersom den reservation som finns från Vänstern och Miljöpartiet har en annan inriktning än den motion som vi lade. Jag kommer därför att lägga ned min röst vid omröstningen. På det sättet markerar jag att jag anser att riksdagen borde avslå det avsnitt av lagförslaget som handlar om att premiepensionsmedel inte får placeras i ideella fonder. Jag tror inte att jag blir ensam om det, fru talman.
Fru talman! Fler än jag har konstaterat att det här är en svår fråga i den meningen att goda argument står mot goda argument. De gånger det är så enkelt att goda argument står mot dåliga är det inte så svårt att fatta beslut. Jag blev något förvånad över att Inger Davidson var så väldigt förvånad över att andra hade landat på en annan ståndpunkt än vad hon själv gjort. Det är ju inte bara personer från andra partier som har gjort det, utan det är, om jag har förstått det rätt, även en klar majoritet i hennes eget parti. Det tänkte jag kanske något skulle minska Inger Davidsons förvåning.
Fru talman! Det händer ju även i de bästa partier att man har lite olika åsikter, och det här är en sådan fråga. De som i likhet med Kenneth Lantz och andra hävdar den andra linjen följer ju en strikt lagteknisk princip - en lagteknisk princip som jag menar borde gå att ändra på. Så enkelt är det.
Fru talman! I mitt anförande och i kommentarer kring det säger jag, och jag är beredd att säga det en gång till, att när vi nu har gjort en mycket stor förändring vad gäller det reformerade pensionssystemet och när det fortfarande finns utestående frågor som så småningom kommer att finna sin lösning, är det klart att jag har svårt att tro att man hamnar absolut hundra procent rätt omedelbart. Jag tycker också - och det markerar utskottet klart - att man ska följa den här frågan. Det är väl inte någon brasklapp om att man är nödd och tvungen - absolut inte. Jag vågar nästan påstå att alla i den här kammaren - så har jag uppfattat det i debatter och på annat sätt - på olika sätt ger uttryck för solidaritet och för en vilja att stödja ideellt arbete. Många är djupt engagerade i detta. Med det tycker jag att man ska visa den portion av ödmjukhet som frågan fordrar. Men man måste också se vad ett pensionssystem har för uppgift att fylla. Det ska för de enskilda på vägen fram till pensionsdagen ge ett bra liv även när man uppfyller sin pension. I den delen är det ett kollektivt gemensamt system som tyvärr inte ger det utrymmet. Jag tror att alla och envar noga kommer att följa det här framöver på olika sätt. Och det förväntar jag mig också att man gör.
Fru talman! Jag tackar för detta som jag tycker ytterligare understryker att det här är en fråga som kanske kommer att förändras ganska snart. Frågan är ju bara vad som hinner hända med de ideella fonderna under den tid som går. Risken är ganska stor att människor som tänker sig att placera, eller som redan har placerat, i de fonderna börjar undra vad det är för fel på dem eftersom de inte finns med bland de ca 450 fonder som räknas upp och som man får välja. Det ser jag som en risk. Därför hade jag hoppats att förändringen hade kunnat komma redan nu. Jag tror att det är precis som Ronny Olander säger: Det här är ett stort beslut och det har varit svårt att hitta varandra på alla punkter. Det man har upplevt som lite mindre har man kanske skjutit åt sidan och inte insett att det faktiskt var fel förrän det kom ut till den breda allmänheten och det blev en reaktion. Jag tror att det är där det kommer att hamna till slut.
Fru talman! Det är absolut inget fel på de ideella fonderna eller ideellt arbete på något sätt. Men man måste ändå skilja på vad ett pensionssystem har för huvuduppgift att fylla. Det vill jag noga markera. Det framgår också av betänkandet vad pensionssystemet har för uppgift att fylla. Där går trots allt en skiljelinje.
Fru talman! Jag har förståelse för det argumentet men jag skulle ha ännu större förståelse för det om man också hade tagit bort andra fonder som inrymmer en stor risk. Som någon sade tidigare i debatten här är risken stor att man får mindre pengar om man satsar i vissa av högriskfonderna än om man satsar i ideella fonder som ofta är blandformer med väldigt låg risk, trots att den här lilla delen kommer att lyftas bort och gå in i ideell verksamhet som blir till stor betydelse för hela samhället.

Fru talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande SfU2 angående utgiftsområde 8 står det: "Enligt vad som anges i propositionen är utvecklingen inom integrationsområdet inte tillfredsställande i förhållande till målen. - behövs enligt regeringen ytterligare insatser för att den etniska och kulturella mångfalden - skall tillvaratas." Jag delar den analysen men jag frågar företrädare för den socialistiska majoriteten: Varför föreslår ni mer av samma politik som ju så totalt har misslyckats? Redan Storstadsutredningen visade vart utvecklingen var på väg. Trots det trampar Socialdemokraterna, påhejade av sina socialistiska stödpartier, vidare på samma katastrofala stig - en stig som enbart leder till ett ökat utanförskap, till främlingsfientlighet och till en tilltagande segregation. Fru talman! I dagens Göteborgs-Posten kan man läsa rubriken: Hit når inte högkonjunkturen. Artikeln utgår från den av Socialstyrelsen i dag publicerade rapporten om socialbidragspengarnas användning. De personer som presenteras i artikeln är arbetslösa och bor i Göteborgsförorten Bergsjön. Personerna i artikeln har sökt jobb ända sedan 1992 och är fortfarande arbetslösa. Som nytillkomna som inte kvalificerat sig till a-kassan har de varit hänvisade till ett socialbidragsberoende. Situationen är likvärdigt eländig i andra miljonprogramsförorter. Rapporten visar att de totala socialbidragskostnaderna minskar men samtidigt ökar det långvariga socialbidragsberoendet. Tänk på det! Totalsumman minskar. De som varit kortvarigt beroende slipper ifrån, och det är bra. Men de som är i långvarigt beroende blir mer beroende, och det är fler som har blivit långvarigt beroende. Detta, fru talman, är mycket allvarligt. Det långvariga bidragsberoendet ökar mest bland personer som är födda utomlands men det sker även en ökning bland svenskfödda. Som jag sade inledningsvis när det gäller regeringens proposition är "utvecklingen inom integrationsområdet inte tillfredsställande i förhållande till målen". Fru talman! Problemen är faktiskt större än så. Med nuvarande politik är det osäkert vem som ska integreras och till vad. I själva verket har den förda misslyckade politiken skapat ett utanförskap. Detta utanförskap innebär att människor, såväl invandrare som svenskfödda, inte har möjlighet att påverka sina egna liv. Det är inte möjligt att genom eget arbete påverka sin situation. Även fattiga människor som har ett arbete sitter fast i utanförskapet. Genom tröskeleffekter i socialförsäkringssystemen hindras människor att genom eget arbete förbättra sina levnadsförhållanden. Det måste bli ett slut på den förda socialistiska politiken där politiker beskäftigt fixar med människors liv. Det politiska fixandets tidsålder måste inför det nya millenniet lämnas åt historiens förlåtande glömska. I stället måste man ge makten åter till människorna. Fru talman! Det är nu som det är dags för den valfrihetsrevolution som länge har behövts. Valfrihetsrevolutionen ska främst vara riktad till de människor som befinner sig i utanförskapet. Som ett exempel vill jag nämna den s.k. undervisningen i svenska för invandrare, sfi. På många håll i landet fungerar inte sfi som det är tänkt. Välutbildade blandas med outbildade i samma grupper. Ingen lär sig särskilt mycket svenska. Undervisningen är även oftast standardiserad i tiden till några timmar per dag. Det finns ytterst få möjligheter att studera i en snabbare eller i en långsammare takt. Det går alltså inte att individanpassa. Vi moderater förordar i stället ett system med en sfi-check. Med checken i hand kan var och en skaffa sig en svenskutbildning helt efter sina egna behov. Det kommer med all säkerhet att startas svenska för ingenjörer, svenska för sjuksköterskor, svenska för snickare osv. Med det här systemet skulle människor snabbare och lättare få ett arbete inom sitt specifika kompetensområde. Vidare måste den svenska arbetsmarknaden moderniseras. Det är orimligt att arbetsmarknaden regleras med en lagstiftning som är präglad av 1960 talstänkande när vi i själva verket behöver göra långtgående moderniseringar för att möta 2000-talet. Som nämnts tidigare i dagens debatt behöver också socialförsäkringarna moderniseras. De enskilda människorna måste utan inlåsningseffekter ges möjlighet att göra en klassresa. De nuvarande systemen cementerar utanförskapet. De nuvarande systemen skapar en beroende underklass. De nuvarande systemen bidrar till att hopplösheten sprider sig i miljonprogramsområdena. Fru talman! Sverige är ett bra land om man gillar jämställdhet och jämlikhet, sade Berit Andnor tidigare i dag. Javisst, Sverige är ett bra land för alla oss som är innanför murarna. För oss gäller oftast både jämställdhet och jämlikhet. För människor i utanförskapet däremot är talet om jämställdhet och jämlikhet bara tomma ord. För människor i utanförskapet är social trygghet en chimär. För människor i utanförskapet är allt tal om välfärd och karriärmöjligheter ett hån. Fru talman! Det måste bli ett slut på all tom retorik från Socialdemokraterna. Endast genom att ge människor verklig makt över sina egna liv kan verklig solidaritet visas. Verklig solidaritet innebär att människor som kan, vill och bör arbeta ges chansen att försörja sig genom arbete. Verklig solidaritet innebär att människor, även de verkligt sämst ställda, ges makt över sin egen vardag. Verklig solidaritet innebär att samhälleliga och andra gemensamma resurser koncentreras till de människor som bäst behöver stöd och hjälp. Verklig solidaritet innebär att det politiska fixandet av klåfingriga sociala ingenjörer upphör och att ett verkligt underifrånperspektiv intas. I dagens Sverige är det nästan omöjligt att av egen kraft ta sig ur bidragsträsket. Den socialistiska majoriteten står tomhänt inför utanförskapets problem. Brist på analys av dessa problem kan man knappast skylla på. Såväl i Storstadsutredningen som i regeringens egen proposition listas resultaten av en misslyckad integrationspolitik. Fru talman! Det är därför för mig obegripligt att Socialdemokraterna med hjälp av sina stödpartier fortsätter att föra en politik som cementerar utanförskapet. Sveriges välstånd skulle öka väsentligt om vi likt andra invandrarnationer tog till vara den kunskap och de erfarenheter som de nya svenskarna skulle kunna tillföra vårt land. I andra länder uppfattas en invandring av oftast unga välutbildade arbetsföra människor som en berikande tillgång. I Sverige har den socialistiska politiken medfört att unga utbildade arbetsföra människor i stället betraktas som ett försörjningsproblem. Den nuvarande politiken där människor görs till klienter har misslyckats. Om vi i stället låter människor som kan och vill det försörja sig med eget arbete kommer vi att ha betydligt större förutsättningar att visa verklig solidaritet med de människor som behöver stöd. Fru talman! Det s.k. nya politikområdet storstadspolitiken innehåller enbart gammal skåpmat där bästföredatum för länge sedan har passerats. Jag skulle vilja fråga företrädarna för majoriteten om man kan peka på några som helst bestående resultat i de s.k. utsatta områdena som har fått projektpengar. Såvitt såväl jag själv som ett antal grävande journalister bl.a. vid radions P 1 har kunnat utröna är de enda bestående resultaten av sådana här projekt i bästa fall en eller annan parkbänk eller något planterat träd. Människorna hålls kvar i sitt utanförskap. Troligen har ett antal manliga, gravt medelålders projektledare lyckats hitta en lukrativ försörjningsnisch. En förutsättning för att bryta utanförskapet är att visa människor respekt. Alla måste ges förutsättningar att utifrån sin egen förmåga forma sitt liv. Verklig solidaritet kräver att makten lämnas åter till människorna. Situationen, fru talman, i många miljonprogramsområden är nu så allvarlig att något som liknar undantagstillstånd behöver proklameras. Vi moderater förordar därför att regeringen skyndsamt prövar om frizoner kan inrättas. Fru talman! Av formella skäl kommer jag inte att yrka på någonting med anledning av SfU2 utgiftsområde 8. Vi har nämligen ingen reservation. Jag vill i stället hänvisa till vårt särskilda yttrande under mom.

Fru talman! Det finns egentligen ingen integrationspolitik. Det finns ingen särskild politik som kan skapa integration som inte samtidigt berör en mängd andra politiska områden. Ytterst handlar det om rätten till arbete, rätten till bostad, rätten att bli lika behandlad och ha samma möjligheter oavsett ursprung och hudfärg - att inte bli diskriminerad. För Vänsterpartiets del har vi i ett flertal motioner lagt fram förslag för allas rätt till arbete, för en bostadspolitik som motverkar segregationen och för ett utbildningssystem där ingen slås ut. Om dessa genomfördes skulle det innebära en kraftsamling också för integrationen. Fru talman! Vänsterpartiet har länge arbetat för en hårdare lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet, och vi välkomnar därför den nya lag som nu har kommit. Nu återstår att noga följa tillämpningen av den nya lagen och att också se över hur annan lagstiftning kan förändras för att förhindra diskriminering. Fortfarande är det alltför vanligt att man i det svenska samhället möter diskriminering i krogköer, när man söker bostad och när man söker arbete. Integrationen måste börja dag 1. Den utgångspunkten är en nödvändighet för ett värdigt mottagande av de människor som av olika orsaker har sökt sig till vårt land och en förutsättning för att det svenska samhället ska kunna integreras, för att de människor som kommer hit ska känna förtroende för vårt gemensamma land och för det samhälle som ska bli deras hem. Det handlar om att inse att det är skillnad på att ta emot människor och se till att de inte syns och märks för mycket och att se var och en av dem som kommer som en tillgång också för vårt samhälle. Det första är assimilation och präglar fortfarande mycket av den politik som förs i Sverige. Fru talman! Låt mig också säga några ord om den svenska flyktingpolitiken. Vänsterpartiet har varit och är alltjämt starkt kritiskt till den hårdnande flyktingpolitik som förts under 90-talet. Vi har sett hur allt färre människor har fått möjlighet att få en fristad i vårt land och hur alltfler skickas tillbaka till länder där de faktiskt riskerar förföljelse. Visst har vi sett några ljusglimtar här och där, och Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för en generösare flyktingpolitik tillsammans med de partier som önskar delta. Vi var också starkt kritiska till att mottagandet av de flyktingar som under året kommit från Kosovoprovinsen i Förbundsrepubliken Jugoslavien finansierats med anslagsmedel avsedda för kvotflyktingar, en kritik som vi delar med flera andra partier. Vi anger i ett särskilt yttrande att medel för kvotflyktingar i fortsättningen ska användas just för dessa, dvs. de kvotflyktingar som valts ut i samarbete med UNHCR och som har permanent uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade när de kommit till Sverige. Vänsterpartiet har på en särskild punkt valt att avlämna en reservation i anslutning till dagens betänkande. Det gäller flyktingmottagandet, och jag måste säga att jag är lite förvånad över att det har varit nödvändigt med en reservation. Nog borde det vara självklart att inte göra skillnad på de asylsökande som fått uppehållstillstånd och har skaffat eget boende och de som bor på flyktingförläggning när det gäller chansen att få tid till rimlig information att ställa om till boende på annan ort. Det anser både Integrationsverkets och Invandrarverkets handläggare, och det anser Vänsterpartiet. Fru talman! Moderaternas politik är som vanligt värd ett eget kapitel - inte för att det finns särskilt mycket att hämta för den som vill skapa ett människovärdigt samhälle, men därför att den är uppfriskande tydlig och uppriktig. I moderaternas reservation anges först och främst att den särskilda satsningen på utsatta bostadsområden avvisas helt. Det har den också gjorts i dagens debatt av Göran Lindblad. Det betyder att de som bor i storstädernas förorter hade, om moderaterna hade fått bestämma, kunnat glömma de extra pengar som satsas på språkutveckling, på förskoleverksamhet, på särskilda insatser för att skapa jobb och praktikplatser för invandrare, på läxläsning och på utbytesverksamhet. I stället vill moderaterna avreglera bostadsmarknaden, liberalisera arbetsmarknadslagstiftningen, införa lägre skatter för företagande och skapa vad man kallar "frizoner" med "avreglerade ekonomiska aktiviteter". Här möter en nyliberal ekonomisk teori en bister verklighet. Konsekvenserna för många människor om den här politiken genomfördes hade varit ödesdigra, alldeles oavsett vad Göran Lindblad försöker påstå. Det återstår för Göran Lindblad att för moderaternas del här i dag förklara hur en ökad bostadssegregation, som oundvikligen blir följden av en avreglerad bostadsmarknad, främjar integrationen. Hur kan försämrade rättigheter och löner - om det nu, som min fördom säger, är detta som döljer sig bakom begreppet "liberaliserad arbetsmarknadslagstiftning" - främja integrationen? Är det, Göran Lindblad, verkligen så att det största problemet i Sverige i dag är att företagen betalar för mycket skatt? Det återstår helt enkelt för Göran Lindblad att för moderaternas räkning på ett trovärdigt sätt här i dag förklara hur mindre pengar och sämre villkor för arbetande och arbetslösa människor i våra utsatta bostadsområden skulle innebära bättre möjligheter. Än så länge har han lyckats alltför dåligt. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga några ord om kampen mot rasismen. Självklart har skolan, och för all del också andra samhällsinstitutioner, ett särskilt ansvar både för att direkt bemöta främlingsfientlighet och rasism och för att sprida kunskap och fostra till självkänsla, solidaritet och praktisk demokrati. Men vi får aldrig tro att det går att bara informera bort rasismen. Det får inte stanna vid vackra ord. Rasismen gror i ett samhälle där klassklyftorna växer. Det är knappast någon nyhet, men det förtjänar att sägas igen: Rasismen gror i ett samhälle där klassklyftorna växer. Med hög arbetslöshet och tilltagande sociala skillnader söker en del människor någon att skylla på. Därför handlar kampen mot rasismen också om att utjämna klassklyftorna, och den kampen förs mot de krafter som vill öka dessa klyftor. Den förs mot högern. Det krävs en målmedveten och kraftfull politik för att minska arbetslösheten och de sociala klyftorna. Det krävs en tydlig omprioritering av polisens och andra myndigheters resurser. Hotet mot demokratin i Sverige har alltid kommit från extremhögern. Det krävs en aktiv och bred antirasistisk rörelse som inte låter sig tystas. Kampen förs också i vår egen vardag. Var och en av oss har ett personligt ansvar för att bemöta främlingsfientlighet och rasism. Vi måste alla på våra arbetsplatser, i våra skolor och överallt där det behövs markera att vi inte accepterar att människovärdet ifrågasätts eller att människor behandlas sämre för att de har en annan hudfärg eller älskar en människa av samma kön. Vi ska helt enkelt vägra vara tysta. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kampen för rätten till arbete, rätten till bostad och rätten till ett människovärdigt samhälle. Att hata rasismen är att hata arbetslösheten. Och att hata arbetslösheten är att hata det ekonomiska system som bygger på att människor slås ut från arbetsmarknaden om detta ökar de stora företagens vinster. Det är att hata kapitalismen.
Fru talman! Det är alldeles tydligt att Kalle Larsson kommer dragande med samma gamla vanliga socialistiska retorik. Som jag sade tidigare har den gamla politiken tjänat ut. Bästföredatum har gått ut för länge sedan. Kalle Larsson vill uppenbarligen prova mer av den politik som har gått fel. Det har visat sig vid varje utvärdering av sådana här projekt som har gjorts att det inte har blivit några bestående resultat. Fler människor är arbetslösa, fler människor är utanför och fler är långtidsberoende av socialbidrag, Kalle Larsson. Kan Kalle Larsson försvara en sådan politik som bara leder till mer elände? Om man däremot skulle införa en politik som innebär större frihet, där den enskilda människan får mer att säga till om, kan förfoga över sitt liv, har möjlighet att genom tjänade pengar i stället för inkasserade bidrag påverka sitt liv höjer det värdigheten och människovärdet för de enskilda människorna. Det är något viktigt. I dagens nummer av Finanstidningen skrev en professor - jag minns inte vem, han är gästprofessor i Bangkok för tillfället - om skillnaden mellan ekonomierna inom EU-området och på den amerikanska kontinenten. Han har gjort studier på detta som visar att den långsiktiga utvecklingen när det gäller frihet i ekonomin och lågskattesamhället har större betydelse för välståndsutvecklingen än alla politiska beslut sammantagna. Jag undrar: Kan Kalle Larsson tänka sig att ompröva den socialistiska politiken och inte bara stå här i kammaren med tom retorik?
Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att den tommaste retoriken här i kammaren inte kommer från mitt håll utan från Göran Lindblad och moderaterna. Det är märkvärdigt att moderaterna i så stor utsträckning har lyckats överta ett språkbruk som länge och med ett genuint innehåll har varit Vänsterns. Göran Lindblad talar väl om makten över sitt eget liv, om att människor ska få möjligheter och chanser i livet. Men det rimmar illa med de skattesänkningar som moderaterna vill genomföra. Möjligheterna ökar för de redan rika, medan de minskar för dem som saknar arbete, för dem som inte har någon makt innan. Låt mig också upplysa Göran Lindblad om att Vänsterpartiets uppfattning är att det nog inte har förts någon socialistisk politik i Sverige någonsin. En sådan politik förutsätter ett gemensamt ägande av produktionsmedlen och kontroll från folkets sida över hur ekonomin är styrd. Vi kan inte direkt se att detta skulle finnas i Sverige i dag. Nej, låt mig konstatera att den valfrihet som Göran Lindblad diskuterar och för fram som ett alternativ för väldigt många i de utsatta bostadsområdena är en frihet att välja mellan att antingen gå till tandläkaren eller att köpa mat, mellan att antingen köpa nya kläder till barnen eller att köpa ett månadskort för lokaltrafiken. En del kan inte göra ens dessa val. Det är ingen verklig valfrihet för andra än de höginkomsttagare som gynnas av Göran Lindblads och moderaternas skattesänkningar. För andra än dem som redan har, för den oerhörda majoriteten av befolkningen i Sverige, innebär det i stället minskade möjligheter och minskad frihet.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att Kalle Larsson inte riktigt lyssnade på det jag sade. Det jag talar om är verklig solidaritet och verklig valfrihet för människorna i de utsatta förorterna. I stället för att vi lägger pengar på kurser dit vi skickar människor, i stället för att vi vid politiska bord bestämmer hur de ska ha det, ska människorna själva förfoga över de här resurserna. Med en sficheck i handen kan man gå och plocka svenskundervisningen med de gemensamma pengarna där den är bäst för den enskilda individen. Med en kompetensutvecklingspeng har man möjlighet att söka en kurs som kompetensutbildning vare sig man är svenskfödd eller invandrad inom det område där man behöver komplettera sin utbildning för att kunna få ett arbete. Kalle Larsson, i den moderata framtidsvisionen är det meningen att alla människor, fattiga såväl som rika, ska ha valfrihet. Det är inte en fråga om att plånboken ska styra. Kalle Larsson, i dagens samhälle är det så att plånboken styr. De fattiga i storstadsförorterna har ingen valfrihet alls i dag, utan är helt utlämnade till kommunala och andra tjänstemän. Det tycker jag är orimligt. Jag vill ge den verkliga makten tillbaka till människorna.
Fru talman! Låt mig inleda med att säga att när även regeringen nu anger att man anser att integrationsmålen inte är uppnådda är det lätt för mig att också säga att så inte är fallet. Vi har långt kvar för att ge tillbaka eller snarare för första gången ge de människor som är maktlösa makten i det här samhället, ge dem de möjligheter de behöver.

De gemensamma projekt som arbetarrörelsens båda partier har byggt upp i det här landet är värda att försvara. Där ser vi alltför sällan Socialdemokraterna som en tillräckligt stark allierad. Men vi vet att det finns en gemensam syn på den generella välfärden som handlar om att man gemensamt bekostar systemen genom att ta ut progressiva skatter på de höginkomsttagare som finns och se till att alla därmed också får tillgång till välfärdssystem, får tillgång till en rättvis välfärd i det här landet.

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 2. För övrigt står jag självfallet bakom samtliga kristdemokratiska reservationer. Jag ska ta upp utgiftsområde 8 som omfattar invandrare och flyktingar. Kristdemokraterna har i parti och kommittémotioner förordat en annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken än den regeringen och dess stödpartier står för. Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på att öka sysselsättningen så att välfärden kan tryggas för alla. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, genom riksdagsbeslut den 18 november om ramen för de olika utgiftsområdena valde en annan inriktning av politiken deltar vi inte i det nu aktuella beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 8. Kristdemokraterna anser att utgiftsområdet bör minskas med 12 miljoner kronor för budgetåret 2000. Vi föreslår besparingar inom en rad myndigheters administration och anser att detta även bör gälla Integrationsverket. Vi anser att 12 miljoner kronor kan sparas på detta sätt genom att inte öka anslaget med de 7 miljoner kronor som regeringen föreslår och genom 5 miljoner kronor som avser förväntad reservation. Därför föreslår vi att anslag B1, Integrationsverket, minskas med detta belopp. Integrationspolitikens grund är alla människors lika värde. De som kommer till Sverige ska inte längre behandlas som en grupp med speciella behov bara för att de är invandrare. Den som avviker ska ha samma rätt och värde. Det är hela samhällets ansvar att arbeta för lika rättigheter och skyldigheter. Fru talman! Dagens integrations och mångkulturella politik är paradoxal. Idén med ett mångkulturellt samhälle bygger på acceptans för andra kulturer och normer. Människor ska kunna leva på ett sätt som avviker från majoritetens, och de ska ha samma rätt och värde. Vissa påstår att vi redan lever i ett mångkulturellt samhälle. Beviset är nya maträtter och exotiska danser. Ibland undrar jag om man vet vad kultur är. Var har man lagt normerna och traditionerna? Det krävs ett synsätt där man inte längre dömer andra kulturer utifrån sin egen. Att vara mångkulturell handlar inte om pizzor, kebab och magdans. Det handlar om rätten att få vara annorlunda och att skapa förutsättningar för människor att få leva under samma normer. Vad är egentligen integration? Jag har slagit upp ordet integrera i Svenska Akademiens ordlista. Integrera innebär att förena eller sammanföra till en helhet. Ordet integration är enligt Norstedts stora svenska ordbok sammansmältning av olikartade delar till en helhet ofta med tonvikt på utjämning av skillnader. Herr talman! Vi kristdemokrater anser att alla människor är unika och att lika värde ska ligga till grund för minoritets och invandrarpolitiken. Hela den svenska demokratiska samhällsgrunden måste utgå från en människosyn som ser människor som unika personer, fria, likvärdiga och ansvariga. Denna demokratiska människosyn måste utgöra grunden även för minoritets och invandrarpolitiken. Utifrån detta fundament kan olika kulturer, traditioner och riktningar växa i mångfald och ge en internationell förståelse och berikande utveckling på olika sätt. Invandrare bör åtnjuta samma frihet som övriga medborgare. De ska ha rätt att bosätta sig var de vill, att utöva sin egen religion, lära sina barn sitt modersmål, och för övrigt utöva sina mänskliga rättigheter. Integration behöver inte betyda assimilation. Integrationsverket är avsett att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Behov, förutsättningar och invandrares egna önskemål ska ligga till grund för bedömning av olika insatser som krävs. Folkrörelser kan spela en betydande roll när det gäller integration och introduktion av nyanlända invandrare. Vi kristdemokrater hävdar att avtalen med enskilda kommuner om flyktingmottagning bör tas bort. Integrationsersättningen ska följa den nyanlända som flyktingpeng. Den absolut viktigaste integrationsfaktorn är en politik som ser till att arbetslösa invandrare får jobb. Vi är övertygade om att förbättringar i arbetsmarknadspolitiken ger jobb även bland invandrare. Herr talman! Jag vill med dessa ord understryka vikten med att integrationsarbetet ska genomsyra alla myndigheters dagliga arbete. Integration kan aldrig ges uppifrån. Man måste ge mycket information, möjligheter och förutsättningar för att kunna gå vidare. Man måste kunna känna sig trygg i det nya samhället innan man kan fortsätta att gå vidare.
Herr talman! Magda Ayoub angav i sitt anförande att kristdemokraterna anser att den viktigaste integrationsfaktorn är en politik som ser till att arbetslösa invandrare får jobb. Det är lätt att instämma i detta. Jag håller med om den slutsatsen. Men när man skärskådar hur kristdemokraterna vill skapa jobben, sätter jag och Vänsterpartiet frågetecken inför flera av de saker som föreslås. Bl.a. föreslår man förenkling av regler för den som vill starta företag. Man föreslår förändringar i arbetsrätten. Min fråga till Magda Ayoub blir följande. Vilka förenklingar vill man genomföra, vilka förändringar vill man genomföra och på vilket sätt kan det leda till att fler invandrare får jobb?
Herr talman! Tack för din fråga, Kalle Larsson. Vi kristdemokrater vill att det ska vara lättare att starta eget företag. Vi vet att många som kommer hit till detta land har med sig sina yrkeskunskaper. Det underlättar mycket för dem som kommer hit. Jag har fått frågan tidigare om det finns andra speciella regler just för invandrare att starta eget. Det är många som vill göra det. Men jag tycker att det ska vara samma regler även för dem som kommer hit. Jag tror att många tror att de slipper betala moms eller något liknande under den första tiden. Jag brukar berätta att de får göra på samma sätt som annars. Det är viktigt att underlätta för alla, inte bara invandrare, att starta eget.
Herr talman! Det var den ena delen av min fråga, nämligen vilka förenklingar som man vill göra. Men Magda Ayoub uppehåller sig i första hand runt frågan om att informationen kanske borde bli bättre till dem som kommer hit om hur man gör. Det kan jag också hålla med om. Men i motionen står det att man vill förenkla reglerna för att starta företag. Det finns en fördom som säger att det finns hundratals krångliga regler när man ska starta företag. Det är just en fördom. Då handlar det väl om att förbättra informationen, inte som kristdemokraterna anger att faktiskt förenkla reglerna. Min andra fråga, som jag också gärna vill ha svar på, gäller vilka förändringar i arbetsrätten som Magda Ayoub och kristdemokraterna vill genomföra för att ge fler invandrare jobb. Också här finns en uppfattning om att om bara någon regel eller lag ändras skulle det vara så mycket enklare för företagen att anställa invandrare och andra. Det är enligt min uppfattning en grov missuppfattning. Det finns i dag inga regler som begränsar möjligheten att anställa på viss tid, på tidsbegränsade anställningar, på projekt eller någonting annat. Det är därför min fråga är så viktig. Har kristdemokraterna fallit offer för fördomen att små enkla förändringar i arbetsrätten skulle göra att vi skapar så många fler jobb? Därför frågar jag tydligt och klart Magda Ayoub: Vilka förändringar i arbetsrätten tycker kristdemokraterna ska genomföras, och på vilket sätt kan de innebära att fler invandrare får jobb?
Herr talman! Inga undantagsregler ska ges till några grupper. Vi menar att man ska underlätta för över huvud taget alla som vill starta ett företag eller att komma in på arbetsmarknaden. Man ska t.ex. underlätta för dem som läser svenska för invandrare - och som inte kan eller behärskar språket - att komma in på arbetsmarknaden. Jag har erfarenhet från mitt arbete inom sfi. Om det finns möjlighet att jobba på företag, inom offentliga sektorn eller vilken arbetsplats som helst ger det en möjlighet att få in en fot där. Då går det att komma in på en arbetsplats och sedan fortsätta vidare därifrån. Jag har absolut inte sagt att man ska underlätta eller ha speciella regler för just invandrargrupper eller flyktingar. Vi vill generellt underlätta för arbetstagare att komma in på en arbetsplats.

Herr talman! Vi har kommit fram till det sista av socialförsäkringsutskottets betänkanden. Det har varit en lång dag. Vi har suttit i kammaren hela dagen, och vi är inte riktigt vana vid det. Detta betänkande handlar om utgiftsområde 8, vilket är det minsta av våra utgiftsområden. Det omsluter 4 900 562 000 kronor. Centerpartiet har i vår partimotion Mångfald och lika möjligheter ett heltäckande förslag om hur vi vill att Sveriges invandrar och flyktingpolitik ska vara utformad för att ta till vara den resurs som invandrare och flyktingar är. Jag kommer inte att referera hela den motionen, därför att den kan ni som är intresserade av de frågorna själva läsa. Av de 28 hemställanspunkterna i motionen är det endast en som behandlas i detta betänkande, och det är frågan om ekonomiska utvecklingszoner. Utvecklingszoner i förorter är ett sätt att ta till vara den tillväxtkraft som finns. I Frankrike har man prövat systemet med ekonomiska frizoner med stor framgång. Det har skapats minst 20 000 nya jobb och 4 500 företag i de 44 franska frizonerna. Företagen slipper betala inkomstskatt, bolagsskatt, vinstskatt och sociala avgifter om minst 20 % av de anställda bor i frizonen. Det har skapats regler som gör att man undviker "brevlådeföretag", och företagen får inte heller etablera sig inom alla branscher. För att stödja utvecklingen i utsatta förorter bör enligt Centerpartiets mening ekonomiska utvecklingszoner inrättas enligt en modell liknande den som prövats i vissa glesbygdsområden i Sverige. Områden med hög arbetslöshet, låg utbildning och låg medelinkomst bör kunna få stöd oberoende av om det handlar om glesbygd eller förort. Utvecklingszoner i förorter är ett sätt att ta till vara den växtkraft som finns. Med lägre företagsskatter och borttagna socialavgifter för anställda som är bosatta inom frizoner är det möjligt att stimulera utvecklingskraften i vissa förorter. Det kan göra det möjligt för fler människor att komma in på arbetsmarknaden och komma bort från passiva åtgärder, samtidigt som företagandet stimuleras. Regeringen bör återkomma med förslag med denna inriktning. Herr talman! Centerpartiet vill att Sverige ska ha en öppen och generös flyktingpolitik. Flyktingmottagandet måste moderniseras och effektiviseras. Lösningar som bygger på kontakter mellan nyanlända och människor i det omgivande samhället ska stimuleras. Högre grad av frivilliginsatser, samarbete med frivilligorganisationer vid flyktingmottagandet och effektiviseringar inom Invandrarverket leder till minskade kostnader. Asylprocessen måste förbättras och rättssäkerheten ökas. Centerpartiet anser att systemet för behandling av utlänningsärenden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är avgörande att gällande lagstiftning oavsett organisation ger utrymme för en humanitär flyktingpolitik. Centerpartiet anser att FN:s barnkonvention måste få större genomslag i Utlänningsnämnden. Centerpartiet anser att Utlänningsnämnden bör avskaffas och att ett domstolsförfarande bör ersätta det nuvarande nämndförfarandet för att stärka individens rättstrygghet. Invandrarverket bör vara den myndighet som tar första beslut. Prövning av ärendet efter överklagan bör ske inom ett tvåpartssystem i länsrätt och därefter i kammarrätt med specialavdelning för utlänningsärenden. Centerpartiet ser med stort allvar på den ökade segregationen, som märks mest i storstäderna. Delade städer och segregerade samhällen är ett stort demokratiskt, ekonomiskt och socialt problem, vars grund är diskriminering. Människor som lever i Sverige men som är födda i utomnordiska länder eller är barn till föräldrar födda i annat land har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Människor marginaliseras och valdeltagandet sjunker i utsatta områden, och de känner att de inte har möjlighet att påverka. Nyckeln till att bryta den negativa spiralen är att ge makt, inflytande och ansvar till de boende i områdena. Ökad makt över det egna livet måste vara ledstjärnan i integrationsarbetet. I integrationspolitiken finns en tillväxtpotential. Invandrade personer har många gånger ett kulturellt band till nya marknader som kan främja tillväxten i Sverige. Integrationspolitiken måste bli en del av tillväxtpolitiken. I vårt särskilda yttrande visar vi att vi vill satsa 10 miljoner kronor mer än regeringen för fler företag och ökat inflytande. Beslutsfunktionen för satsningarna ska vara decentraliserad. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till Centerpartiets reservation nr 3 under mom. 3. Eftersom detta är sista gången jag deltar i debatten vill jag också tacka talmännen, kammarkansliet och utskottskansliet för det gångna året. Jag vill även tacka ledamöterna i socialförsäkringsutskottet för fint samarbete.
Herr talman! Jag noterar i Birgitta Carlssons anförande att också hon talar om utvecklingszoner och jämför med Frankrike. Jag skulle vilja börja med att fråga Birgitta Carlsson om hon känner till någonting om de anställningsförhållanden och de lönenivåer som gäller i sådana områden i Frankrike. Jag har själv besökt ett område som liknar det som Birgitta Carlsson nämner utanför Paris och vet att många som jobbar i de områdena också har väldigt låga löner och att det är en följd av de satsningar som man har gjort på frizoner. Jag undrar om det är det som Birgitta Carlsson och Centerpartiet skulle vilja se i Sverige också. Jag måste också få ställa en annan fråga. Ett sätt att skapa utvecklingszoner är att sänka skatterna för de företag som flyttar dit. Min fråga till Birgitta Carlsson blir om hon anser att det är ett generellt problem i Sverige att företagsskatterna är alldeles för höga. Centerpartiet har i ett särskilt yttrande angett att man anser att en högre grad av frivilliginsatser och samarbete med frivilligorganisationer i samband med flyktingmottagande kan leda till att man skär ned anslaget till Invandrarverket. Vi i Vänsterpartiet är förstås eniga om att frivilliga både organisationer och människor gör ett viktigt arbete i Sverige och är värda all uppmuntran och allt stöd, men jag måste ändå fråga vilka av de insatser och uppgifter som Invandrarverket i dag har som Birgitta Carlsson anser bör överföras till frivilligorganisationer.
Herr talman! Man börjar bli trött fram på kvällen, så jag är inte säker på att jag kommer ihåg alla frågor, men jag ska försöka svara så gott jag kan. När det gäller lönesättningen har vi inte alls gått in på sådana detaljer. Är man verksam i Sverige och driver företag i Sverige utgår man ifrån att lönesättningen ska vara densamma oavsett vilken typ av företag det är. När det gäller de sänkta avgifterna kan jag säga att vi har ett differentierat system i Sverige i dag. I glesbygden i Norrland, t.ex., har man en lägre arbetsgivaravgift. Jag tyckte att jag ganska tydligt förklarade att vi skulle sänka avgifterna under förutsättning att de personer som jobbar i företagen också bor i de zonerna. Att i detalj gå in här och förklara exakt hur det skulle se ut är inte görligt. Det måste man givetvis utreda vidare och lämna ett mer konkret förslag än vad jag har gjort i mitt anförande. Jag känner inte till i detalj hur det ser ut i Frankrike, men det vi föreslår ska gälla här. Då får vi utgå från de regler som gäller på arbetsmarknaden här i Exakt vilka verksamheter som ska föras över från Invandrarverket till frivilligorganisationerna kan jag inte säga. Jag ser inte att det precis är verksamheter vi ska föra över. Men starkare engagemang i frivilligorganisationer när det gäller att ställa upp på, stötta och verkligen bry sig om invandrare som kommer till Sverige är bra. Vi svenskar är dåliga på att öppna våra hem och jobba aktivt i de organisationer och verksamheter som finns på platser i landet där vi har tagit emot invandrare. Vi måste bli bättre på det, tycker jag, som nation. Jag vet att det var någon fråga som jag missade, men Kalle Larsson får komma igen.
Herr talman! Skälet till att jag använde Frankrike som exempel var att Birgitta Carlsson använde Frankrike som exempel. Jag antog att vi var någorlunda samkörda vad gäller fakta runt hur situationen är där. Men det är riktigt att det är i Sverige som dessa utvecklingszoner föreslås inrättas, och det var också därför som jag frågade om Birgitta Carlsson uppfattar beskattning i allmänhet som ett problem för företagen. Vi har en situation i dag där de 30 största företagen på den svenska börsmarknaden själva räknar med att gå med 200 miljarder kronor i ren vinst efter återinvesteringar. Det kan knappast vara för de företagen som skattelättnaderna behöver införas. När det gäller frågan om vilka uppgifter som ska överföras från Invandrarverket till frivilligorganisationerna måste jag upprepa frågan. Jag kan väl inte ha förstått det rätt, att det skulle handla om att vi svenskar är för dåliga på att öppna våra hem och om vi bjuder på mer kaffe och är trevligare mot invandrare skulle vi kunna ta ifrån Invandrarverket dess myndighetsfunktioner. Det är ju de som kostar pengar. Det är inte någonting annat i Invandrarverkets arbete som kostar, i alla fall inte vad jag vet, utan det är just detta att man har en myndighetsutövning. Det är riktigt.

Herr talman! Först vill jag säga att jag inte tycker att företagsskatten är för hög i Sverige. Däremot kan jag tycka att skatterna för företagare är för hög. Om man vill missuppfatta gör man givetvis det och försöker göra sig lustig över vissa förslag som läggs. Det handlar inte om att tro att om man öppnar sitt hem och bjuder hem någon på kaffe, lunch eller middag skulle det underlätta för Invandrarverket. Det förstår även jag. Det handlar om att få en öppnare attityd i det svenska samhället, att ställa upp på att ta till vara den resurs som invandrare är, att stödja och uppmuntra och på olika sätt hjälpa till där så är möjligt för invandrare att både starta och driva företag i Sverige. Det finns många olika sätt att gå till väga på och bry sig om. I de värderingar som jag vill lyfta fram om vad vi kan göra för de nya svenskarna kan jag inte göra den jämförelsen att det skulle underlätta så mycket för Invandrarverket. Men vi tror att det går att effektivisera där. Dessutom tror vi att man kan dra ned kostnader därför att vi inte har så stor invandring i dag. Det gör också att kostnaderna kan minska.

Herr talman! Dagens ärende avser utgiftsområdet Invandrare och flyktingar och de pengar som vi ska anslå till detta område. Jag vill inledningsvis säga något om det riksdagsbeslut som togs i denna kammare för tre år sedan. Det var ett mycket olyckligt och olustigt beslut, som ledde till omfattande inskränkningar i den svenska asyloch flyktingpolitiken. Följderna av beslutet har blivit alltmer uppenbara, och det dyker ständigt upp nya fall där människor inte får det skydd som de behöver. Jag vill nämna ett par upprörande exempel. Det första gäller ett avvisningsbeslut från Utlänningsnämnden i somras som gällde en homosexuell iranier som sökt uppehållstillstånd i landet. Efter påtryckningar från olika håll ändrade sig lyckligtvis Utlänningsnämnden och tog tillbaka sitt beslut. Att det skulle krävas påtryckningar för att nämnden skulle ta tillbaka beslutet är både beklagligt och upprörande. Vad hade hänt om ingen hade reagerat och avvisningsbeslutet hade verkställts? Jo, mannen från Iran hade riskerat att dömas till döden på grund av sin homosexualitet. Iran är nämligen ett av de länder som har den mest fientliga politiken när det gäller homosexuella. Utlänningsnämnden borde självfallet vid en första bedömning kunnat konstatera att mannen behövde en fristad på sin flykt undan förföljelserna i sitt hemland. Men uppenbarligen är den svenska flyktingpolitiken inte att lita på och inte alls så generös som vi ibland vill få den att verka. Ett annat exempel på den svenska inhumana och ogenerösa flyktingpolitiken är det bekanta beslutet om avvisning av den kurdiska familjen Demir. Om familjen avvisas till Turkiet - via Tyskland, där de inte heller fått uppehållstillstånd trots att de bott där i tio år innan de kom till Sverige - riskerar familjen förföljelse och föräldrarna får fängelsestraff. Familjen har tvingats hålla sig gömd från de svenska myndigheterna en längre tid, och det har inneburit stora psykiska påfrestningar för den. Tre av barnen i familjen har tagits in för psykiatrisk vård sedan två av dem har blivit apatiska och slutat tala och den tredje visat tecken på panikångest. Herr talman! Var finns humaniteten i den svenska flyktingpolitiken? Folkpartiet kräver en ändring mot en mer generös och human flyktingpolitik. De beslut som fattades 1996 måste rivas upp! Skyddsbegreppet de facto-flyktingar liksom begreppet humanitära skäl måste återinföras i den svenska flyktinglagstiftningen. Reglerna om anhöriginvandring måste ändras. Den praxis som utvecklats av Invandrarverket och Utlänningsnämnden gör att både hushållsgemenskap och beroendeförhållande ska ha funnits i hemlandet och dessutom mycket nära i tiden i förhållande till det att ansökan om anhöriginvandring sker. Det bygger på en mycket etnocentrisk uppfattning av kärnsvensk modell när det gäller familjens utseende. Vad som är värre är att den drabbar allra hårdast människor som drivits på flykt undan krig eller förföljelse, alltså de som flyktingpolitiken framför allt tar sikte på att värna. Homosexuella som förföljs i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning ska självfallet kunna söka en fristad i Sverige. Dessvärre medger inte Genèvekonventionen det. Vi bör därför från svensk sida verka för en ändring av Genèvekonventionen för att ge flyktingstatus också åt de personer som förföljs på grund av kön eller sexuell läggning. Herr talman! Utlänningsnämndens handläggning av asylärenden har kritiserats under lång tid. Utvisningsbeslut har fattats om personer som i sitt hemland utsatts för tortyr och råkat in i kristillstånd när de fått veta att de måste återvända dit. Det finns personer som på grund av sin homosexualitet riskerar förföljelse om de återvänder hem men som ändå utvisas. Det är inte ovanligt, som vi vet, att de utvisade försöker begå självmord när besluten kommer. Det har också förekommit att verkställigheten inte inställts trots att den asylsökande tvångsvårdas på psykiatrisk klinik på grund av självmordsförsök och kvarstående självmordsrisk. Herr talman! Utlänningsnämnden har inte längre någon trovärdighet och bör läggas ned. De fall där nämnden totalt misslyckats med sitt arbete är otaliga, vilket jag givit tydliga exempel på. Den bevisning som nämnden genomför vid sina avslagsmotiveringar är undermålig. Lika fall behandlas inte lika. Nämnden utreder inte, trots att man har utredningsansvar. Jag vill därför upprepa Folkpartiets krav på att lägga ned Utlänningsnämnden för att ersätta processen med ett vanligt civilrättsligt processförfarande under domstolsliknande former. Glädjande nog finns det i utskottsbetänkandet tal om att detta eventuellt kan komma att övervägas. Jag hoppas verkligen att så blir fallet. Herr talman! Så ska jag tala om vårt särskilda yttrande. Det var bra att Sverige tog emot flyktingar som fördrivits från Kosovoprovinsen i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Men det var fel att detta finansierades med anslagsmedel motsvarande 170 miljoner som avsatts för kvotflyktingar. I den extremt akuta flyktingsituation som drabbade några av Kosovos grannstater anser vi att det var fullkomligt fel att avbryta gjorda utfästelser om att ta emot flyktingar från andra länder på den s.k. flyktingkvoten, som omfattar endast 1 800 flyktingar om året. Vi anser att medel för kvotflyktingar i fortsättningen ska användas till just kvotflyktingar. Slutligen ska jag säga lite grann om integrationspolitiken. Det grundläggande målet med Sveriges integrationspolitik måste vara att enskilda ska kunna ta makten över sitt liv och själva kunna forma sin framtid i samverkan med andra människor. Det handlar om egenmakt, inte om att någon myndighet ska lägga livet till rätta för människor. Av absolut avgörande betydelse för att nå makten över sin egen vardag är givetvis arbetet. Att kunna försörja sig och sina anhöriga med det egna arbetet ger självrespekt och kontroll över den egna livssituationen. Arbetet ger inte bara försörjning, det ger ett kontaktnät, ett sammanhang och en identitet. I dag är arbetslösheten bland invandrare mycket hög. Regeringens oförmåga att skapa förutsättningar för nya jobb drabbar i hög grad invandrare. Kombinationen av en integrationspolitik som låst in invandrare och en näringspolitik som skapar ett uselt företagarklimat är de främsta orsakerna till det utanförskap som invandrare lever i dag. En liberal integrationspolitik syftar till att öka möjligheterna för invandrare att tidigt få anknytning till arbetsmarknaden. I dag är det många invandrare som aldrig någonsin får en chans att visa vad de går för. En självklar orsak till detta är att många invandrare saknar det som är så viktigt för svenskar, nämligen det nätverk som är vägen till ett jobb. Men till stor del beror bristen på exponering på arbetsmarknaden också på en integrationspolitik som låser in invandrare i bidragsberoende och institutionellt omhändertagande. Vi vet att fördomar och diskriminering också är ett hinder för många med annorlunda namn eller utseende. Herr talman! Vi är mycket kritiska till regeringens särskilda utvecklingsinsatser i storstadsregionerna. Regeringen har alltmer genom åren fokuserat på olika typer av projektbidrag till den kommunala verksamheten och på att genom olika typer av förhandlingslösningar ge stöd till specifika verksamheter och aktiviteter. Som exempel kan nämnas de lokala investeringsprogrammen och storstadspengarna. Enligt storstadskommittén har de tidigare projektsatsningarna inte varit långsiktigt framgångsrika. Ändå har regeringen i sin storstadspolitik valt att samla en mycket stor resurs i en projektorganisation där vissa enskilda stadsdelar väljs ut och verksamheten återigen ska kunna föras in i olika projekt. Vi i Folkpartiet anser att det vore mycket bättre att ge generella förutsättningar för kommunerna att efter eget önskemål och i dialog med berörda medborgare kunna forma en verksamhet som passar dem. Det är vår uppfattning att den lokala utvecklingen bäst främjas genom goda allmänna villkor för jobb och företagande och ett väl fungerande utjämningssystem, det har vi inte i dag. Mot bakgrund härav anser vi att anlaget B 2 kan minskas med 200 miljoner kronor och att resterande medel betalas ut generellt till de sju kommunerna som smörjmedel i en lokal process. Herr talman! Folkpartiets förslag till utgiftsram har avslagits av riksdagen i budgetsprocessens första steg. Då Folkpartiets budgetförslag är en helhet är det i detta andra steg inte meningsfullt att fullfölja våra anslagsyrkanden rörande utgiftsområde 8. Jag får hänvisa till vårt särskilda yttrande.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag instämmer å Vänsterpartiets vägnar i mycket av det som Helena Bargholtz anför när det gäller flyktingpolitiken i Sverige. Det är kanske förvånande, men det känns ganska skönt att ibland kunna vara överens också med liberaler. Och detta är en sådan fråga där vi många gånger är överens i synen på att Sverige behöver en mer generös flyktingpolitik och på att det beslut som fattades 1996 borde rivas upp. Mina frågor rör i stället integrationspolitiken, för där skiljer vi oss åtminstone på några punkter. Jag tror att vi är eniga om att det är viktigt att generella åtgärder vidtas, satsning på arbete, på rätten till bostad m.m. Men i Folkpartiets version av integrationspolitik vill man inte ge några särskilt riktade insatser till de utsatta bostadsområdena. Jag har därför några frågor till Helena Bargholtz. Är detta en generell åsikt som alltid gäller? Eller kan man ibland tänka sig riktade insatser till vissa bostadsområden? Vilka utgångspunkter skulle i så fall gälla? Mot bakgrund av att Folkpartiet i sitt budgetalternativ skär ned 200 miljoner kronor vill jag dessutom fråga: Ska detta uppfattas som en värdemätare på hur viktigt Folkpartiet anser att det arbete med integration som genomförs i våra utsatta bostadsområden är?
Herr talman! Vi från Folkpartiet har en mycket bestämd uppfattning. Frågorna om integration av invandrare löses allra bäst på lokal nivå. Vi anser inte att vi här i riksdagen ska tala om för kommunerna - det är ändå kommunerna som är ytterst ansvariga för invandrarna, precis som de är för alla andra invånare - hur detta ska lösas. Vi vill skapa förutsättningar för kommunerna bl.a. genom ett bra kommunalt utjämningssystem så att de kan ta tag i dessa frågor. Sedan får kommunerna utifrån de förutsättningar som finns bestämma hur man vill göra för att öka integrationen. I min hemkommun, Lidingö, har man lyckats riktigt bra med att integrera de flyktingar och invandrare som bor där genom ett klokt och förnuftigt agerande från kommunledningens sida.
Herr talman! Jag fick inte svar på min sista fråga, och jag väljer därför att ställa den igen. Folkpartiet vill nu skära ned 200 miljoner kronor på detta anslag. Ska detta ses som en värdemätare på hur viktig integrationspolitiken är? Eller har man helt enkelt hittat något annat område som man tycker är viktigare att lägga dessa pengar på? Hur ska man uppfatta det faktum att det ändå anslås 200 miljoner kronor mindre i Folkpartiets budgetalternativ i jämförelse med en budget som majoriteten har tagit fram. När Helena Bargholtz talade om integration och de satsningar som nu kommer att genomföras måste hon ha missförstått en hel del av hur framtagandet av dessa projektplaner genomförs. Det sker ju i mycket nära samarbete med de kommuner och de stadsdelar som berörs. Jag har i min hand det lokala utvecklingsavtalet mellan staten och Stockholms stad. Det anger mycket tydligt att det är framtaget i samarbete med de människor som bor i de områden som är utvalda och de ska också få ett tydligt inflytande över den verksamhet som ska bedrivas. Antingen är det som står i avtalet inte sant, eller också har Helena Bargholtz inte rätt uppfattning om hur det har gått till. Avslutningsvis kan jag konstatera att om Folkpartiets budgetalternativ hade vunnit gehör hade det varit svårt att i Husby genomföra integrations och hälsofrämjande insatser för kvinnor. I Tensta hade det varit svårt att bygga ut språkförskolan. I Rinkeby hade det inte blivit någon förnyelse av Folkets hus. Och i centrala Skärholmen hade jobbpolen förmodligen aldrig blivit av.
Herr talman! Orsaken till att vi vill minska anslaget med 200 miljoner kronor är att vi ser att det finns andra möjligheter att använda pengarna bättre. Som jag sade bygger det mycket på att man ute i kommunerna har möjlighet att göra detta, t.ex. satsa på skolorna i invandrartäta områden. Jag förstod inte riktigt om de hälsoprojekt som Kalle Larsson nämnde är någonting som kommer från det statliga storstadsprojektet eller om de kommer från kommunerna. Projekten i sig är säkert inte alls dåliga, men varför inte låta kommunerna själva bestämma upplägget av sina projekt? Det tror jag att de gör mycket bättre och kanske också mer ekonomiskt fördelaktigt.

Herr talman, utskottskamrater! Det är roligare att sitta i riksdagen andra året än det första. Det känns säkrare, jag känner fler människor, jag förstår både frågor och handläggningar lite bättre, fast det finns fortfarande många, många saker kvar att lära sig. En av de saker som jag fortfarande förundrar mig lite över i utskottet är att varje gång som området invandrare och flyktingar kommer upp, är det någon som säger: Nu ska vi inte ha någon stor flyktingdebatt, den kommer sedan. Jag tycker alltid att det är bra när vi får tillfälle att lyfta fram frågor om invandrare och flyktingar, så det här har jag lite svårt att förstå. Det finns många skäl till att människor flyttar till ett annat land. Några gör det i hopp om att finna bättre livsvillkor och framtidsutsikter, andra flyr undan förföljelse och livsfara. Ofta är skälen för den enskilde sammansatta. I många fall tänker man sig bara en tillfällig vistelse i det andra landet för att kunna återvända med tillräckligt startkapital eller så snart förhållandena i hemlandet blivit bättre. Att lämna sitt land är ett stort steg, och de flesta väljer i alla fall att stanna kvar. Några kan sedan inte återvända till sitt hemland och blir kvar i Sverige. På det sättet blir Sverige ett mångkulturellt samhälle, och därför måste vi diskutera den gemensamma etiska grunden. Vi anser att denna grund bör bestå i respekten för alla människors lika värde, tolerans och ett gemensamt rättssystem. En av de viktigaste frågorna som vi bör arbeta för är att motverka all form av diskriminering och rasism. Jag kommer då in på detta med integration och integrationsåtgärder. En god integrationspolitik är förutsättningen för ett lyckat mångkulturellt samhälle. Jag säger integrationspolitik, fast Kalle Larsson säger att den inte finns. Men jag håller helt och fullt med honom om att integration är allting. Det är språk, arbete, skola, boende, barnomsorg, sjukvård - ja, allting. Vi har apropå integration en reservation om insatserna i vissa förortsområden, då vi inte är nöjda med det som utskottet föreslår. Det är reservation 4 under mom. 3. Vi har också en reservation som handlar om Diskrimineringsombudsmannen, reservation 5. Vi menar att Diskrimineringsombudsmannens befogenheter och resurser måste ökas. Vi vill också att Invandrartidningen ska ha tillräckliga medel för sin verksamhet. Eftersom de sistnämnda åtgärderna kostar pengar - det är ofta så att konkreta åtgärder kostar pengar - har vi ett särskilt yttrande om detta. Vi har också tillsammans med Vänstern ett yttrande om att man tog pengar från flyktingkvoten för att ta emot massflyktingar från Kosovo. Pengar avsedda för flyktingkvoten ska användas till flyktingkvoten, anser vi. Jag har hela hösten ägnat mig mycket åt en utredning som heter Det gäller livet. Den handlar om barns och ungdomars psykiska hälsa. Jag är så förtjust i den utredningen, för den är så konkret och praktisk. Tyvärr har den varit för konkret och praktisk för, som sagt, vissa åtgärder kostar ju pengar. Därför har den lite grann lagts under mattan. Jag har haft en interpellationsdebatt med socialministern om detta. Då debatterade vi bl.a. invandrarbarns hälsa, vilket jag också har gjort en gång tidigare med förre biståndsministern. Det finns redan i dag 4 000-5 000 barn i Sverige utan permanent uppehållstillstånd, dvs. asylsökande barn, barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd och barn som avvisats men där beslutet inte kunnat verkställas. Dessa barn vistas legalt i Sverige. En stor del av barnen som kommer till Sverige från krigsområden blir ofta kvar här mycket länge, ibland under resten av sin barndom. Flyktingsituationen innebär i sig en mycket otrygg och osäker tillvaro, särskilt för barn. Många av de barn som kommer till Sverige har ohyggligt svåra traumatiska upplevelser bakom sig. De kan ha förlorat sina hem och kanske gått igenom ett flertal uppbrott. Syskon och föräldrar kan ha dödats eller försvunnit. Därför är behovet av psykoterapi stort för flyktingbarnen. Invandrarverket har gått ut med att svenska barnpsykiatriska mottagningar kan ta emot alla barn som behöver hjälp. Samtidigt vet vi att PBU och BUP mottagningarna runtom i landet redan i dag är överbelastade med barn som mår dåligt. Det är också svårt att begära att personalen vid landets BUP och PBU mottagningar ska sköta det här inom deras ordinarie verksamhet. I preventivt syfte är denna vård av oerhörd vikt för att dessa barn och ungdomar ska kunna gå vidare i livet. Att inte ta hand om dem i tid kan i långa loppet kosta både människoliv och samhällsresurser. I våras ställde Miljöpartiet en interpellation angående det som nu anförts. Som svar på interpellationen skrev man att många PBU-mottagningar, barnpsykiatriska mottagningar och olika personalkategorier inom barnomsorg och skola utvecklat goda metoder för att erbjuda de här barnen terapeutisk hjälp. Dåvarande biståndsministern drog därmed slutsatsen att landstingen har en beredskap att möta flyktingar, och det är vi väldigt tveksamma till. Men i interpellationssvaret angavs också att regeringen avser att fortlöpande följa huruvida statens ersättningar täcker landstingets kostnader för den vård som ges till asylsökande. Det tycker vi är jättebra, och det vill vi följa med stort intresse. Det som jag har berättat om nu finns i reservation Jag ställer förstås upp på samtliga våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall till reservation 5 under mom. 4 och reservation 8. Vidare stöder vi Vänsterns reservation 6. Så blir det då min tur att tacka för den här terminen. Tack utskottskamrater! Tack utskottskansliet! Tack presidiet! Förlåt, säger jag till stenografen, för att jag inte skrev ett manus i förväg. Herr talman! Jag har förstått att både Magda Ayoub och jag tycker om att slå i ordlistor och ordböcker. Jag påminner i det här sammanhanget om ordet trygghet. Trygghet är fri från oroande eller hotande inslag eller något som man är ganska säker på att få behålla. Till sist vill jag ge mina kamrater i utskottet i läxa över lovet att i ordboken slå upp ordet könskonsekvensanalys. God jul!

Herr talman! Utgiftsområde 8, som vi nu diskuterar, är uppdelat i två stora områden. Det ena handlar om migrationspolitik och det andra om integrationspolitik. Integrationspolitiken inom detta budgetområde gäller invandrarnas introduktion i Sverige, ersättning till kommunerna för mottagande av flyktingar, åtgärder mot etnisk diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt insatser för att främja utvecklingen i utsatta storstadsområden. Jag har valt att koncentrera mig på integrationsfrågorna, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motioner. Det var här i riksdagen som vi för nästan exakt två år sedan lade fast de nya målen för integrationspolitiken. De lyder: Lika möjligheter och rättigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och medansvariga för. Vi beslöt också vid detta tillfälle att det är den generella politiken som är ansvarig för att målen ska uppnås. Vi kan dock konstatera att den sociala och etniska segregationen fortfarande är stor. Vad är det som gör att människor ställs utanför samhället och inte släpps in i gemenskapen, att vi inte inom alla samhällsområden tar till vara den resurs som varje individ är? Det är omöjligt för mig att på denna korta tid lyfta fram alla de samband som finns mellan mig som medborgare och mitt förhållande till det samhälle som jag ska leva och verka i. Jag ska därför framför allt inrikta mig på vad samhället kan och bör göra för att bryta segregation och utanförskap. Att kunna försörja sig, att ha ett ekonomiskt utrymme som gör att jag kan bestämma över mitt liv och min vardag är något som vi alla vill uppnå. Nu går det bra för Sverige, och den ekonomiska politik som regeringen för har bidragit till att alltfler har fått arbete. Detta gynnar även alla dem som invandrat till Vi hörde tidigare i debatten att målet att 80 % av befolkningen ska ha ett arbete enligt nuvarande prognoser kan uppnås redan år 2002. Alla utredningar och undersökningar visar att arbetet är den viktigaste nyckeln till att minska utanförskapet och möjliggöra en bättre tillvaro i det nya hemlandet. Att som regeringen ha lyckats med att få ned arbetslösheten och att öka sysselsättningen är den viktigaste faktorn för att lyckas med integrationsarbetet. Sedan sommaren 1997 har arbetslösheten minskat kraftigt. Men för utländska medborgare, och i synnerhet de utomnordiska medborgarna, är arbetsmarknadsläget fortfarande besvärligt. Det finns dock ljusglimtar. Den senaste tidens ökade arbetskraftsefterfrågan har medfört att arbetslösheten, långtidsarbetslösheten och antalet långtidsinskrivna har sjunkit kraftigt även bland utomnordiska medborgare. En bidragande orsak är Kunskapslyftet. Det kanske tål att markeras att moderaterna var emot Kunskapslyftet. Arbetslösheten bland de utländska medborgarna uppgår i dag till knappt 16 %, vilket är en kraftig nedgång jämfört med första halvåret 1997, då arbetslösheten var drygt 25 %. Ytterligare satsningar behövs och genomförs. De utomnordiska medborgarna prioriteras till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Genom särskilda insatser inom ramen för de ordinarie arbetsmarknadsmedlen ska antalet anställda invandrare inom vården och omsorgen öka. Arbetsförmedlingen får extra resurser som bl.a. ska möjliggöra bättre tillgång till praktikplatser. Mentorsprogram utarbetas. Validering av utländsk yrkeskompetens ska göras. Försöksverksamhet med att pröva nya sätt att förmedla arbete till arbetslösa invandrare pågår. Dessutom har i år en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet beslutats här i riksdagen, och nu måste den genomsyra hela arbetsmarknaden. En viktig nyckel in i samhällsgemenskapen är språket. För att behärska ett språk krävs att det används aktivt i den dagliga kommunikationen. Med den segregation som i dag finns i boendet är det tyvärr inte möjligt att uppnå ett levande språk för många av dem som invandrat till Sverige under 90 Inom utbildningspolitiken sker därför flera insatser för att främja språkutvecklingen. Det handlar om att utveckla sfi. Läroplanen betonar att förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Likaså understryks vikten av att utveckla förståelse för den kulturella mångfald vi har inom landet. Skolverket kommer att få ett uppdrag att kartlägga och granska hur pedagogiken används i undervisningen i skolor där elever har sina rötter i många olika länder och kulturer. Bl.a. kan vi ju fråga oss varför en del skolor lyckas bättre än andra, trots att man har samma förutsättningar. Förskola från tre års ålder för barn i storstädernas utsatta bostadsområden införs. Strukturen i lärarutbildningen behöver förändras. Det är viktigt att öka rekryteringen av lärare med utländsk bakgrund. En proposition om en ny lärarutbildning kommer under våren år 2000. I utgiftsområdet finns en stor satsning på storstadsområden. Under våren 1999 tillsattes Storstadsdelegationen för att utveckla och samordna den nationella storstadspolitiken. Under en treårsperiod avsätts närmare 2 miljarder kronor för att långsiktigt utveckla de mest utsatta bostadsområdena i våra storstäder. Moderaterna har i ett särskilt yttrande avslagit denna stora satsning på de mest utsatta områdena. De förordar dessutom frizoner som ska avgränsas i vissa storstadsområden för att man där ska ha speciella avreglerade ekonomiska aktiviteter, som det står i motionen. Utskottsmajoriteten avvisar dessa förslag och anser att det är befogat med särskilda satsningar i storstadsregionen. Dessa måste vara långsiktiga och kunna införlivas i kommunernas ordinarie verksamhet. De flesta av de berörda kommunerna har nu tecknat lokala utvecklingsavtal med staten. Ett villkor har varit att åtgärderna ska präglas av ett underifrånperspektiv. Det är de boende, föreningar och lokala grupperingar som ska vara med och föreslå lämpliga insatser och på det sättet forma sin stadsdel. Kalle Larsson talade om att han hade tittat på Stockholms avtal. Eftersom jag är skåning har jag noga läst Malmös avtal. Det är en spännande och idérik läsning. Avtalet ger verkligen bilden av att det inte är fråga om något projekt. I stället präglas det av framåtsyftande åtgärder som ska bidra till att levandegöra bostadsområdet med inflytande från de boende. Hur bostadsområdet utvecklas ska följas noga och utvärderas av Integrationsverket som ska bygga upp en nationell kunskap inom sakområdet. Att vara förebild är viktigt i Integrationsarbetet. Regeringen har här ett speciellt ansvar som arbetsgivare och har därför beslutat om olika åtgärder för att få ett integrationsperspektiv att genomsyra utformningen och genomförandet av den allmänna politiken och för att öka den etniska mångfalden inom den statliga sektorn. Man ändrar i verksförordningar. I regleringsbreven ger man i uppdrag åt myndigheterna att redovisa på vilket sätt de beaktar integrationsperspektivet. Det offentliga utredningsväsendet måste beakta de integrationspolitiska målen. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till en handlingsplan för att främja etnisk och kulturell mångfald inom Jag har med dessa exempel velat ge en bild av hur den generella politiken tar sitt ansvar när det gäller att nå de integrationspolitiska målen. Vi får även anledning att återkomma till frågorna år 2002, då regeringen lämnar en skrivelse som redovisar utvecklingen av integrationspolitiken under mandatperioden. Med den nya integrationspolitiken bildades en ny myndighet, Integrationsverket. Man ska följa utvecklingen och har fått ett antal uppdrag av regeringen i detta syfte som ska redovisas under år 2000. Bl.a. ska man analysera valdeltagandet i de utsatta bostadsområdena. Man ska samverka med länsstyrelserna. Verket har i uppdrag att studera villkoren för utsatta flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningen. Integrationsverket ska utveckla och fördjupa informationen om bosättningen till nyanlända. Informationen ska belysa för och nackdelar med att bosätta sig i en viss kommun eller ett bostadsområde för att på bästa sätt kunna möjliggöra förutsättning för egen försörjning och delaktighet i samhällslivet. Att som vissa partier föreslå minskade resurser till Integrationsverket är därför ett steg tillbaka i den offensiva politiken. Krisåren på 90-talet, herr talman, och den höga arbetslösheten har inneburit ett svårt slag för integrationen och lett till en omfattande social och etnisk segregation. Ökad etnisk och kulturell mångfald är nödvändig för att bryta segregationen och stärka demokratin, men det är också viktigt för att höja kompetensen och främja utvecklingen i samhället. Sverige har förändrats. Vi har i dag en stor etnisk, kulturell och religiös mångfald. Var femte invånare har en annan bakgrund en den traditionellt svenska. Det talas mer än 150 språk i vårt land. Integration är verkligen en samhällsfråga. Den berör inte bara dem som har invandrat till Sverige utan också oss som är infödda svenskar. Våra attityder spelar här en stor roll. Ingen kan komma undan sitt ansvar när det gäller att försvara demokratin. Det ställer krav på skolan att ge våra barn och ungdomar en demokratisk uppfostran där empati och människovärdets okränkbarhet är lika självklara som kunskaper om multiplikationstabellen. Våra folkrörelser, fackföreningar och alla politiska partier har en självklar roll att spela i arbetet. Jag såg i går en Sifoundersökning som visade att en majoritet av svenska folket var för ett förbud mot nazistiska föreningar. Jag tycker inte att det är konstigt att man i en opinionsundersökning har den här uppfattningen. Frågorna ställs ofta på ett sådant sätt att de inte speglar några nyanser. Däremot speglar svaren den avsky svenska folket känner mot dessa avarter av föreningar. Men jag är inte säker på att vi kan utrota människors tankar och åsikter genom ett förbud mot nazistiska föreningar och tro att vi på detta sätt en gång för alla utrotar nazismen. Vi har redan en stark lagstiftning. Den kriminaliserar och förbjuder handlingar med nazistiska och rasistiska motiv. Att gå ett steg längre och förbjuda rasistiska organisationer skulle med all säkerhet ha mycket liten praktisk betydelse. Det skulle däremot innebära ett allvarligt ingrepp mot de grundläggande rättigheterna i vår demokrati. Öppenheten är demokratins sköra styrka. Att förbjuda vissa föreningar innebär att vi offrar öppenheten för att kunna försvara demokratin - lite av moment 22. Risken finns i stället att rasister och nazister framställs som martyrer och att sådana organisationer görs mer spännande och attraktiva för vilsna ungdomar och andra sympatisörer. Dessutom försvåras kontrollen från samhället. Jag tror att vi i stället måste ta krafttag i kampen mot rasismen. Det måste göras öppet i den allmänna debatten, med saklighet och oräddhet. Var och en av oss har tillfälle att i stort sett varje dag reagera på fördomar, inskränkthet och diskriminering i vårt samhälle. Vi har nu lagt grunden för en ny och modern integrationspolitik och skapat de verktyg som behövs för att genomföra politiken. Herr talman! Lyckas vi inte bekämpa diskriminering och utanförskap kommer vi att få leva med hög arbetslöshet och höga sociala kostnader och med att kittet mellan medborgarna riskerar att frätas sönder och skapa ett samhälle med stora motsättningar. Lyckas vi å andra sidan med integrationen ligger vi långt framme i den gränsöverskridande värld som vi lever i. Herr talman! Det handlar om människors lika värde. Tack!
Herr talman! Anita Jönsson säger att alla mål inte har blivit uppnådda när det gäller integrationen. Men tycker Anita Jönsson att över huvud taget något mål har uppnåtts under de två år som gått sedan förra riksdagsbeslutet? Vidare säger Anita Jönsson att det går bra för Sverige. Jag tycker att det är utmärkt att det går bra för Sverige men det går inte bra för alla som vistas och verkar och som bor och är i Sverige. Det är många människor i utanförskapet, särskilt i förortsområden, som det inte går bra för. Den rapport - jag hänvisade till detta i mitt anförande men jag vet inte om Anita Jönsson hörde det - som Socialstyrelsen i dag har presenterat visar att arbetslösheten gått ned men att långtidsarbetslösheten faktiskt ökat. Det har blivit större problem med långtidsarbetslösheten bland både invandrare och infödda svenskar. Sådan statistik finns med i det material som kom i dag. Herr talman! Vidare är det så att gapet mellan utomnordiska invandrare och andra bara har ökat när det gäller arbetslösheten men Anita Jönsson talar om en ljusning. Hon säger att Kunskapslyftet har gjort att arbetslösheten har minskat. Men är det så, Anita Jönsson, att Kunskapslyftet har minskat arbetslösheten genom att människor finns i Kunskapslyftet eller är det så att människor har fått arbete? Jag fruktar att många bara är lyfta ur statistiken och inte har ett riktigt arbete. Jag vill i stället se en modell där man får en utbildning som leder till ett riktigt jobb. Tidigare exempel, Anita Jönsson, visar att storstadspengarna och storstadssatsningen inte har gett resultat. Kan Anita Jönsson peka på något exempel på att pengarna faktiskt har gett resultat?
Herr talman! Att försöka nå mål tar tid. Vi har i två år haft en integrationspolitik utifrån de målsättningar som jag talat om. Jag tycker att vi har kommit väldigt långt och att vi har lyckats genomsyra den generella politiken med detta. Det handlar då om att ta fram åtgärder som främjar våra möjligheter att nå de här målen. Det gäller inom utbildningspolitiken, inom arbetsmarknadspolitiken och inom kulturpolitiken. Naturligtvis är vi för den skull inte nöjda, utan vi kommer att fortsätta att arbeta med att förstärka på de här områdena. Det handlar om att stärka människan, om att stärka individen. Jag tycker att det låter på rösten som att det finns lite av förakt hos Göran Lindblad när han talar om Kunskapslyftet och om det egentligen har gett några jobb eller om det är till bara för att frisera statistiken. För mig och för oss socialdemokrater handlar Kunskapslyftet om att ge människor, som tidigare inte haft denna möjlighet, en utbildning som gör att de kan klara att komma in på arbetsmarknaden. Kunskapslyftet ska stärka dessa individer så att de kan och vågar ta ett arbete på den svenska arbetsmarknaden. Jag tycker att det är en god politik för att nå våra integrationspolitiska mål. När det gäller detta med hur man ser på de lokala utvecklingsavtalen måste jag säga att jag är väldigt förvånad över att Moderaterna har sagt nej här. Ni säger ju att man måste utgå från den enskilde men här har man verkligen utgått från dem som bor i bostadsområdena. Med Moderaternas politik med checkar hit och dit har vi dock plötsligt blivit kunder, och våra rättigheter när det gäller att få utbildning och lära oss svenska har försvunnit. När pengarna är slut är också rättigheterna slut.
Herr talman! Enligt Anita Jönssons svar har Kunskapslyftet tydligen inte lett till fler nya arbeten, utan man har förhoppningar om att den här utbildningen ska leda till att det ska gå att komma in på arbetsmarknaden. Men det har ju inte fungerat, Anita Jönsson! Jag skulle vilja be Anita Jönsson peka på ett enda resultat som visar att människor faktiskt har kommit i arbete genom Kunskapslyftet. Det förefaller inte vara så. Jag ifrågasätter inte Socialdemokraternas syfte men resultatet är förskräckande. När det gäller att nå målen för integrationspolitiken säger Anita Jönsson att detta har genomsyrat olika beslut och olika organisationer. Men hur är det med resultatet? Utanförskapet är ju värre nu jämfört med hur det var för två år sedan - situationen nu är svårare än situationen var för två år sedan. Det tycker jag inte att man kan vara särskilt nöjd med. Slutligen: När det gäller hur man använder pengarna säger Anita Jönsson att storstadssatsningen är något som beslutas lokalt och som är till för människorna. Jag vet att hungriga projektledare sitter ute i kommunerna - jag har själv suttit med i en stadsdelsnämnd i Göteborg och vet att man gnuggar händerna - och säger: Vad ska vi nu göra med de här projektpengarna? Vi får väl hitta på någonting. De enda som försörjs riktigt ordentligt av detta är, som jag sade tidigare i mitt anförande, vita medelålders och t.o.m. gravt medelålders män som sysslar med att skapa olika projekt. Det finns alltså inte ett enda konkret resultat men jag skulle önska att Anita Jönsson kunde redovisa ett sådant.
Herr talman! Jag tar det sistnämnda först och tänker då på de avtal som träffats mellan staten och olika kommuner. Jag har här i min hand Malmö kommuns avtal. Det finns ett brett utbud av åtgärder som handlar om att stärka de ungdomar, barn och vuxna som bor i de här områdena. Det handlar om att stärka skolan och om att stärka språket. Det handlar om förskoleverksamhet. Det handlar om lokala arbets och utvecklingscentrum. Det handlar om kulturcentrum. Det handlar om att få ungdomarna engagerade i olika föreningar. Man kan ju i dag se att många invandrarungdomar inte deltar i föreningslivet ute i bostadsområdena. Allt detta har medborgarna i bostadsområdena varit med om att jobba fram men det negligerar Göran Lindblad. Han talar om detta som något som man fått dra ur människor för att de ska få pengar till de olika åtgärderna. Jag tycker faktiskt att det är ett nedlåtande sätt att se på de individer som bor i de här områdena. Sedan måste jag få kommentera detta med Kunskapslyftet och om det har lett till några arbeten. Jag vet inte hur det står till med matematiken hos Göran Lindblad. När Moderaterna var i regeringsställning låg arbetslösheten i Sverige på över 10 %. Men nästa år kommer arbetslösheten att ligga runt 4 %. Om ytterligare två år kommer 80 % av svenska folket att tillhöra arbetskraften. Jag tycker att detta klart och tydligt visar att om man låter människorna få utbildning blir det större möjligheter på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag håller med Anita Jönsson. Det är två år sedan man startade Integrationsverket. Men i dag har var femte samhällsmedborgare en annan etnisk bakgrund än den svenska, och det finns bland dessa en påtaglig brist på delaktighet i alla delar av samhällslivet. I politiken är invandrare en särskilt kraftigt underrepresenterad grupp. Valdeltagandet har visat sig väldigt lågt i denna grupp. Jag vet inte om invandrarnas valdeltagande också är sjunkande. Detta är verkligen skrämmande för mig. Det talas väldigt mycket i dag om stor arbetslöshet, boendesegregation, utanförskap och diskriminering i många invandrargrupper. Frågan är varför man upplever ett sådant utanförskap och vad vi kan göra för att förändra detta i dag när vi har Integrationsverket. Jag tror inte att man ska styra detta uppifrån.
Herr talman! Jag har ett uppdrag i Integrationsverkets styrelse, och för någon månad sedan lämnades en information om en rapport som man nu har lämnat över till regeringen. I rapporten har man tittat på hur somalierna som grupp har lyckats integreras i det svenska samhället. Det som jag tycker är intressant är det sätt på vilket Integrationsverket har jobbat. Man har alltså vänt sig direkt till de somalier som bor i Sverige. Man har haft kontakt med ungefär Också med tanke på den förra replikomgången kan det vara intressant att veta vad de som själva har invandrat säger om hur man vill stärka möjligheten att bli delaktig i det svenska samhället. Man slår fast att den absolut viktigaste komponenten för att invandrare ska bli delaktiga i det svenska samhället är att inga åtgärder pådyvlas uppifrån utan att invandrarna själva får vara med och påverka, precis som jag har beskrivit. Några av de viktigaste förslagen rör barnens situation. Alla barn över tre år bör få en förskoleplats - det är precis vad vi föreslår. Föräldralediga mammor bör erbjudas svenskundervisning och föräldrautbildning kombinerat med barnpassning - det finns också bland våra förslag. Dessutom vill man ge läxhjälp, underlätta möjligheter att få sommarjobb samt stärka rätten till hemspråksundervisning - precis enligt de intentioner som vi arbetar efter. Jag tycker alltså att resultaten i denna rapport visar att de åtgärder och insatser som sker från samhällets sida stämmer väl överens med de synpunkter som de invandrade själva har om att kunna stärka sin delaktighet i det svenska samhället.
Herr talman! Det är glädjande, Anita Jönsson, att höra att denna rapport har visat precis det som jag själv har tänkt, nämligen att individen i första hand själv måste välja att bli delaktig och arbeta för det. Man måste hjälpa den här individen med olika processinsatser från samhällets sida. Nu har det visat sig att Invandrarverket inte med kraft har kunnat hjälpa till. Jag tror att vi måste ta vara på de signaler som har kommit från invandrarna själva om att de inte vill ha något uppifrån utan att man måste jobba på bred front nedifrån.
Herr talman! Integrationsverket ska ju inte vidta några åtgärder. Vad Integrationsverket gör är att samla på sig kunskaper om hur samhället fungerar inom olika områden. Dels hoppas man naturligtvis att hitta goda exempel där detta har lyckats och förmedla ut det till andra, som då också kan jobba på det sättet i sin verksamhet, dels vill man se var det inte fungerar och varför det inte fungerar. Bl.a. ska man se hur det stöd för flyktingmottagandet som kommunerna får de tre första åren fungerar och inte fungerar, för att se om det kan göras på annat sätt. Integrationsverket har alltså en stor roll att spela när det gäller att samla på sig material om hur Sverige utvecklas och att se på hur de integrationspolitiska målen uppnås inom olika samhällsområden.
Herr talman! Även jag vill knyta an till frågan om integreringen av invandrare. Vi är alla här, tvärs över partigränserna, helt överens om att det väldigt mycket handlar om att ge invandrarna samma ställning som andra svenskar. Men vi är oense om metoderna. Det är alldeles uppenbart. Blomberg, för insatser i vissa bostadsområden. Integrationsverket har i uppdrag att utvärdera dessa insatser och ska senast i juni år 2000 slutredovisa uppdraget. Det ska bli mycket intressant att se vad man i den här utvärderingen kommer fram till. När vi förra året hade en liknande debatt om de här frågorna här i kammaren var det nämligen uppenbart att dessa insatser då inte alls hade givit det resultat som man hoppades på. Men kanske har det skett underverk det senaste året. Jag har också hört många invandrare betona hur viktigt det är att man lyssnar på deras erfarenheter. Den bild som Anita Jönsson ger av hur det går till tror jag inte alls stämmer med verkligheten. Enligt mina kontakter med invandrare handlar det fortfarande väldigt mycket om att tala om för invandrarna hur de ska göra, att lägga livet till rätta för dem och inte lyssna på dem särskilt mycket. Här tror jag att det finns väldigt mycket att göra för att se hur detta ska utvecklas vidare. Jag har en fråga också: Hur länge, herr talman, tror Anita Jönsson att de här särskilda projektbidragen kommer att behöva löpa? Är det någonting som vi får räkna med för tid och evighet? Det förefaller ju vara väldigt svårt att integrera invandrarna med den här metoden.
Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande är ju arbetet att skapa arbetstillfällen den viktigaste uppgiften, och det tänker vi naturligtvis fortsätta med. Vi tänker också fortsätta att föra den ekonomiska politik som visat sig lyckad för att klara det uppdraget. Sedan gällde det projekt och huruvida de fortsätter att leva i den ordinarie verksamheten eller bara tar slut och sedan har det inte hänt någonting. Det kan vara väldigt svårt att utvärdera, men man ska i alla fall göra det. Jag kan delvis instämma i att det kan bli för mycket projekt. Jag tycker att det är bättre att man försöker satsa på åtgärder som går att implementera i den generella politiken - inom skolpolitiken och inom arbetsmarknadspolitiken. Detta har också regeringen tagit fasta på. Om man tittar på de olika projekt eller åtgärder som finns i avtalen med kommunerna ser man just många sådana, t.ex. den här treårsperioden. Det är alltså tre av de här storstadssatsningarna, och det finns närmare 2 miljarder kronor budgeterat i medel för dem. Det är meningen att dessa åtgärder ska vara sådana att de ska kunna fortsätta och leva sitt eget liv i den ordinarie verksamhet som man har ute i de här områdena.
Herr talman! Det var intressant att höra det senaste inlägget från Anita Jönsson. Då är hon inne på samma tankegångar som vi har i Folkpartiet, nämligen att det gäller att föra in insatserna i det vanliga, dagliga liv som medborgarna lever. Om det då är slut om tre år hoppas jag verkligen att det finns en beredskap för detta. Det finns mycket annat att göra för integreringen av invandrare. Dit hör naturligtvis att få arbetsgivare att förstå att man är en lika god arbetstagare oavsett vilken hudfärg man har och vilket språk man har som sitt modersmål. Den typen av informationsinsatser tycker jag att man måste satsa på från alla håll i samhället.